Fru talman! Av tidsskäl kan man inte ta upp allting i sitt inledningsanförande. När det gäller synen på vägar och hur de ska vara beskaffade i framtiden har det inte rått någon skiljaktighet oss emellan om man går till det mer konkreta. Vi har följt det som står i den stråkstrategi som Shippers Council och Svenskt Näringsliv har som sitt inspel i infrastrukturförhandlingarna. Vi har tittat mycket noggrant på vad de olika länen har framfört som sina önskemål för att tillgodose näringslivets behov. Det handlar om att prioritera underhåll. Det gäller att se till så att de vägar som finns är i ett sådant skick att de är farbara året runt. Av den anledningen är nivån för underhåll som säkerställer vägarna väsentligt höjd i den här infrastrukturpropositionen jämfört med nuvarande planperiod. Den är höjd från 59 miljarder på tio år till 108 miljarder på tolv år. Det är en mycket stor ambitionshöjning. Utöver det finns i infrastrukturpropositionen ett förslag som innebär att Vägverket ska återkomma med en underhållsstrategi. Det här handlar nämligen inte bara om att anslå mer medel, utan det handlar om hur man underhåller vägarna så att den nya vägbeläggningen varar så länge som möjligt. Jag tror att det skulle vara bra om näringslivet självt fick uttala sig och om Moderaterna lyssnade mer till vad de egentligen säger. De kräver inte nödvändigtvis fler motorvägar, utan de kräver ett bättre underhåll, och det är väl tillgodosett i den infrastrukturproposition som vi nu diskuterar.

Fru talman! Det huvudmotiv som har använts för att ställa krav på fler motorvägar har i första hand handlat om trafiksäkerhet. Nu har emellertid utvecklingen av två-plus-ett-vägarna med mittvajer visat att de ger nästintill samma goda effekt när det gäller att förhindra trafikolyckor med dödlig utgång, men de kostar bara tiondelen så mycket. Det innebär att det finns medel över för att tillgodose näringslivets behov. För att få veta vilka de är tycker jag att man i första hand ska lyssna på dem själva. Jag noterar att Per-Richard Molén inte kommenterade de uppgifter jag hänvisade till som kommer från näringslivet självt i form av Shippers Council och de tunga företag i vårt land som faktiskt utför transporterna. Vi har utgått från dem snarare än någon sorts önsketänkande. Men vi har också utgått från den framtid för transporterna i Europa som skisseras i EU:s vitbok. Då handlar det i mycket stor utsträckning om att kombinera olika transportslag med varandra. Vägen är självfallet en nödvändig del för all framtid i Sverige, men för de längre avstånden, framför allt i nordsydlig riktning, är det bättre att använda järnvägen och sjöfarten. Det tillgodoser miljömål och trafiksäkerhetsmål, och det minskar kostnaderna för vägslitaget. Om man utgår från att detta kommer att fungera i verkligheten behövs alla de investeringar som föreslås i infrastrukturpropositionen. De behövs för att tillgodose det som har äskats från olika delar av landet. Det finns också en stor samhällsekonomisk nytta bakom dessa förslag.

Fru talman! Nu får det vara slut på klagosången, sade trafikutskottets ordförande Monica Öhman. Det är klart att luciasång är mycket vackrare än klagosång. Det tycker nog vi alla. Men när regeringen dröjer två år med att lägga fram infrastrukturpropositionen, när den är dåligt underbyggd med finansiering och när man dessutom använder 5 miljarder två gånger i den får man faktiskt vänta sig en del klagosång. Jag kommer att återkomma till den kritiken. Varför ska vi lita på regeringen och Socialdemokraterna just nu när vi ser att de trafikplaner som gäller i dag är underfinansierade? Fru talman! Sedan vill jag också bemöta Karin Svensson Smith som säger att inget borgerligt parti har satsat lika mycket på järnvägen som regeringen. Men det är fel. Kristdemokraterna har exakt samma belopp till järnvägssatsningar. Skillnaden är att vi har en stabil finansiering i vårt budgetalternativ. Fru talman! Jag vill förklara vad vi kristdemokrater vill med infrastruktur och transportpolitik både på kort och lång sikt. Tuve Skånberg kommer att tala för oss när det gäller vägar, Magnus Jakobsson när det gäller järnvägar, Lars Gustafsson när det gäller posten och Rolf Åbjörnsson när det gäller Estonia. Vi står bakom alla våra reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bifall enbart till reservation 13 i Fru talman! Sverige är en ö ur ett transportpolitiskt perspektiv. Vi ligger långt ifrån den folkrika marknad där vi köper och säljer våra produkter. Vi exporterar varor och tjänster för omkring 65 miljarder kronor varje månad. Nästan 60 % av vår export går till andra EU-länder. 9 % är export till USA. Vi importerar också varor och tjänster för i runda tal 55 miljarder kronor per månad. Två tredjedelar av dessa kommer från andra EU-länder. Vi är med andra ord beroende av goda transporter till dessa och andra länder för att bygga en välfärd i vårt eget land. Dessutom har vi ett långsträckt och glest befolkat land med kyligt klimat. Man behöver inte vara professor i nationalekonomi för att inse att vi av dessa skäl är starkt beroende av en god infrastruktur med fungerande godstransporter och goda pendlingsmöjligheter. Därför är det anmärkningsvärt att den sittande socialdemokratiska regeringen gjort upp sin transportpolitik med två partier vars politik leder oss bakåt i utvecklingen, inte framåt. Dessa båda partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, verkar ha enbart ett spår i trafikpolitiken. Det är en enögd politik som kännetecknas av det uttryck som Godstransportdelegationen så pricksäkert uttryckt i sin rapport när man varnar regeringen för att "skjuta sig själv i foten". Godstransportdelegationens förslag är mycket kloka, och vi föreslår att regeringen permanentar ett sådant forum där man kan ha en dialog med näringslivet och transportnäringen. Sverige måste både se till tillväxten och begränsa transporternas miljöpåverkan. Man kan inte välja bara ett av dessa spår. Socialdemokraterna har tyvärr blivit så beroende av stödet från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Sverige nu riskerar att ledas in på fel spår i trafikpolitiken. Det är ett enkelriktat spår som leder in i en återvändsgränd - utan krockkudde. Alla partier står ju bakom det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Men den rödgröna politiken har glömt tillväxtdelen i målet och inriktar sig mest på att begränsa lastbilstrafiken i tron att det ska lösa klimatproblemen och alla miljöproblem. 29 november att den svenska lastbilstrafiken transporterade 10 % mindre gods under andra kvartalet i år jämfört med i fjol. Det kan kanske glädja några partier här i kammaren, men det är enbart en pyrrhusseger för miljön, alltså en skenbar seger, eftersom den totala lastbilstrafiken ökar och andelen utländska lastbilar följaktligen blir större och större. Frågan är om dessa bilar är bättre ur miljösynpunkt än de svenska. Det vet vi kanske inte mycket om, men vi vet att svenska åkare kör på miljöklass 1-diesel, som är i stort sett svavelfri. Det är en framgång för miljön. På tio år har lastbilarnas svavelutsläpp i Sverige minskat med 99 %. Varför bekämpar ni lastbilen? Fru talman! Finns då inget gott i regeringens infrastrukturpolitik? Jo, det framgår av våra motioner att vi i flera avseenden har gemensamma ståndpunkter i olika sakfrågor, t.ex. det övergripande målet som jag har pratat om. Jag tycker ändå att man bör resonera om att förnya målet, och göra det i dialog med näringslivet. Hur är det med miljön? Vi kristdemokrater upprepar ständigt i våra riksdagsmotioner att trafikpolitiken måste ha två utgångspunkter, nämligen tillväxt eller välfärd å ena sidan och miljöhänsyn å andra sidan. Vi redovisar också förslag på åtgärder som både ökar tillväxten och minskar miljöpåverkan. Vi tycker att vi har ett dubbelspår i trafiken, men s, v och mp kör på sitt enda spår allt längre in i återvändsgränden. I propositionen har regeringen en vision år 2030, som vi tycker är mycket luddig. Allt ska bli bättre och bättre, kan man sammanfatta visionen med. Vi föreslår i stället sju infrastrukturella utgångspunkter för tillväxt, säkerhet och miljö. För det första: Återställ den allmänna väg och järnvägsstandarden. Många av transportlederna är i behov av en standardhöjning. För att nämna endast ett av de stråk där eftersatt underhåll medför drastiskt förhöjda transportkostnader vill jag nämna inlandsvägen, huvudsakligen riksväg 45. För det andra: Återupprätta nollvisionen. Om trafiksäkerhetsmålet ska vara realistiskt krävs att vägarnas standard höjs. Även om detta inte ensamt är en tillräcklig åtgärd är det en nödvändig del av trafiksäkerhetsarbetet. Vid sidan av de nationella och internationella stråk med motorvägar och fyrfältsvägar som vi föreslår ska byggas klara under planperioden finns det en del projekt som är angelägna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är en motorvägsutbyggnad alternativt fyrfältsväg på E 4 sträckan Uppsala-Mehedeby, på Fru talman! När jag är inne på området trafiksäkerhet vill jag nämna en trafikgrupp som ofta känner sig bortglömd, nämligen motorcyklisterna. Jag har själv blivit en sådan under sommaren som gått och upptäckt att trafikmiljön inte alltid är utformad för dem som kör på två hjul. Nu har Vägverket glädjande nog upptäckt att de här fordonen också finns i Sverige. För det tredje: Lös storstädernas trafikproblem. Väl fungerande transporter inom Stockholmsregionen är en avgörande förutsättning för en positiv utveckling i Sverige i sin helhet. Vi redovisar i vår motion fyra större projekt för att förbättra Stockholms trafiksituation. I Göteborg finns också stora problem med flaskhalsar av samma typ som i Stockholmstrafiken. Därför anser vi att regeringen bör tillsätta en Göteborgsberedning med uppdrag att lämna förslag till åtgärder som förbättrar transportsystemet i Göteborgsregionen. För det fjärde: Fullfölj den svenska triangeln. Det innebär motorväg och snabbtågsstandard på sträckan Stockholm-Göteborg-Malmö. Det är skrämmande att regeringen ännu inte löst problematiken för markarydsborna längs E 4 i Småland. För det femte: Fullfölj den nordiska triangeln med en europeisk dimension. Det är ett gemensamt nordiskt intresse att förbättra vägar och järnvägar mellan de nordiska länderna mot kontinenten. Den svenska infrastrukturen i sydöstra Sverige bör successivt förbättras med sikte på att skapa bättre transportförutsättningar gentemot Östersjöregionen med de nya EU-länderna som kommer med i gemenskapen. Därför vill vi ha en samlad infrastrukturpolitik för Östersjöregionen. För det sjätte: Utnyttja alternativa finansieringsformer. Kristdemokraterna anser att erfarenheterna av partnerskap mellan staten och det privata näringslivet genom s.k. PPP-projekt är så goda att ett mer omfattande och långsiktigt investeringsprogram bör tas fram. För det sjunde: Utveckla användandet av IT i transportsystemet. Perspektivet på teknologins roll behöver förändras. Det kan betyda stora förändringar inom hela den svenska transportpolitiken. Därför föreslår vi att regeringen tar initiativ till en nationell strategi för utnyttjandet av transportinformatik i det svenska transportsystemet. Fru talman! Vi vill också utveckla sjöfarten och flyget. För sjöfartens del avsätter vi 3 miljarder kronor under planeringsperioden för investeringar i farleder, kanaler och liknande. Vi har ju glädjande med hjälp av Vänsterpartiet och tillsammans med övriga borgerliga partier fått igenom ett tillkännagivande om att sjöfartens avgifter ska ses över i likhet med vad Godstransportdelegationen har föreslagit och vad EU:s vitbok för transporter syftar till. Det är också viktigt att flyget ses som en del i ett integrerat transportsystem. Det innebär att möjligheterna till samordning mellan olika flygplatser liksom med järnvägar och vägar måste förbättras för att skapa långsiktigt fungerande kommunikationssystem. Fru talman! Jag återvänder så till det jag började med, nämligen pengarna till planen. På kort sikt säger vi nej till regeringens otydliga lånepengar för år 2002. Regeringen vill låna 2 miljarder. Till vad, säger vi. Det är inte preciserat. Det tycker vi strider mot budgetlagen. Vi anslår i stället de här pengarna i vårt budgetalternativ. Vi vill anslå totalt 5,7 miljarder mer än regeringen de närmaste tre åren. På hela planperioden däremot har vi sagt 375 miljarder, alltså 11 miljarder mer än regeringen. Regeringen har använt 5 miljarder två gånger, menar vi. Av de 8 miljarder som regeringen tänker låna de närmaste tre åren förbrukar man 5 miljarder år 2002 och 2003. Dessa 5 miljarder finns också uppräknade i en tabell för planperioden 2004-2015. Regeringen använder alltså pengarna två gånger. Man kan tycka att 5 miljarder är lite i förhållande till regeringens totala förslag om 364 miljarder, men 5 miljarder är väldigt mycket pengar, och jag ser fram emot en förklaring från näringsministern av hur man här har räknat. Dessutom ska 58 miljarder finansieras i mån av utrymme i kommande budgetar. Vi tycker att detta är alldeles för vagt. Varför ska vi lita på regeringen nu, när man inte har finansierat hittillsvarande planer? Vi vill ha 8 miljarder mer till vägar och 3 miljarder till sjöfartens infrastruktur. Till sist, fru talman, vill jag liksom Monica Öhman föra fram ett tack till vår kollega Per-Richard Molén, som lämnar riksdagen. Tack för fint kamratskap! Jag önskar Per-Richard Molén allt gott i framtiden. För att avsluta mitt anförande innan den röda lampan lyser vill jag också säga att Kristdemokraterna är beredda att tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet sjösätta en ny transportpolitik, som ger luft under vingarna och skapar en bättre väg för Sverige. Då kommer det att gå som på räls.
Fru talman! Jag tycker att det fanns en motsägelse i Johnny Gyllings inlägg. Han påstod å ena sidan att Vänsterpartiet bara ser till järnvägen och motarbetar lastbilen men sade å andra sidan längre fram att vi tillsammans med er har verkat för att man ska se över farledsavgifterna i avsikt att bättre utnyttja sjötransporterna i Sverige. Johnny Gylling får bestämma sig för ettdera. Vi kan inte vara för både det ena och det andra. Jag kan direkt ge ett svar. Vänsterpartiet förordar att man utnyttjar varje transportslag för det som det är bäst på. Man måste i mycket större utsträckning än hittills kombinera olika transporter snarare än bara köra med lastbil. Vi är för att svensk lastbilstrafik får verka under rättvisa och effektiva former. Det innebär att det måste finnas mer av övervakning, så att man inte blir utsatt för oschyst konkurrens från andra, oavsett om det handlar om svenska eller utländska åkerier, och så att man svarar upp mot de trafiksäkerhetsmål som vi har satt upp. Det som jag saknar i Johnny Gyllings inlägg är en förklaring av hur kristdemokraterna anser att vi ska kunna ställa om transporterna så att vi får en hållbar utveckling. Av precis allt det underlag som vi har fått i utskottet framgår nämligen att utvecklingen i förhållande till miljömålen och till trafiksäkerhetsmålen går i rakt motsatt riktning. Infrastrukturpropositionen är ett försök att kombinera å ena sidan behovet av utveckling och tillväxt med å andra sidan det som är miljömässigt hållbart. Svaret på hur kristdemokraterna ska klara denna kombination har ännu inte getts. Jag undrar om Johnny Gylling har någon kommentar till detta.
Fru talman! Jag frågade Vänsterpartiet varför ni är emot lastbilen. Att ni är det framgår tydligt av propositionen och av att ni tidigare i debatter och i motioner ständigt har motarbetat detta transportmedel. Jag är glad över att vi har samma uppfattning t.ex. om sjöfarten, och det har jag inte kritiserat er för. Skillnaden mellan Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är den att ni förordar ett slags planstyrning av transportpolitiken. Vi inser att marknaden måste få styra det här i stor utsträckning. Vi tycker att statens roll ska vara att förbättra förutsättningarna för ett hållbart och effektivt transportsystem. Jag vet att Karin Svensson Smith har läst Godstransportdelegationens rapport, som pekar på att endast en mycket liten del av transporterna med politisk styrning kan flyttas från väg till järnväg. Vi menar precis som delegationen att det måste bli en bättre samverkan mellan transportslagen. Då blir de effektivare, och då blir miljön mindre belastad. Vi har också föreslagit stimulanser till alternativa bränslen. Det stora problemet i dag är utsläppen. Vi föreslår att regeringen ska arbeta inom EU för att miljöklass 1-diesel ska bli standard. Svenska åkare är i dag miljövänligare än åkare i andra länder, men vem tackar dem för det? I varje fall inte Vänsterpartiet. Smith. Ni vill ju stänga Barsebäck så snabbt som möjligt. Vad ska ersätta den energi som då går förlorad? Det är inte bara transporterna som bidrar till CO2-utsläppen. De står för ungefär 40 %, men vad händer med de andra 60 procenten?
Fru talman! Vad gäller utvecklingen i förhållande till klimatmålet har alla andra sektorer stabiliserat eller minskat sina bidrag till växthusgaserna, medan transporternas bidrag ökar väsentligt. Sådan är utvecklingen i Sverige och i övriga Europa. Det är en av faktorerna bakom EU:s vitbok om en ny transportpolitik. I det sammanhanget verkar vi för en harmonisering i förhållande till EU av flera av de regler som vi har. Om det ska kallas för planstyrning av transporterna vet jag inte. Jag tror inte att EU:s politik på transportområdet kan beskyllas för att vara planstyrning, men vi är mer följsamma i förhållande till vad som föreskrivs i den nya vitboken än vad ni är. Det gäller att hitta en rationell fördelning av godstransporter mellan väg, järnväg och sjöfart. Då kan man inte bibehålla det undantag som vi har i Sverige och som innebär att våra lastbilar ska tillåtas vara tyngre och längre än vad som är fallet i det övriga Europa. Vi tycker att det är okej när det gäller transporter av skogsråvara, men i övrigt finns det ingen anledning att tillåta att dessa lastbilar ska få slita ned och förstöra vägarna så att befolkningen ute i landet inte kan komma fram på grund av de skador som uppstått. Det är svaret på den frågan. Jag har fortfarande inte fått något svar på det som jag har frågat Johnny Gylling om. Tycker kristdemokraterna att man ska förena trafikutvecklingen med de mål som behövs för att vi ska få en miljömässigt hållbar utveckling?
Fru talman! Jag vill upprepa att jag t.ex. nämnde alternativa bränslen och stimulans till miljöklass 1 som standard för diesel. Vi vet alla att dieseln inte är hållbar i längden, men vi har gång på gång fått nej i utskottet till konkreta förslag om stimulanser till alternativa bränslen. Jag kan, fru talman, efter att ha hört Karin Svensson Smith tala här konstatera att mitt påstående om att Vänsterpartiet bekämpar lastbilen stämmer. Vi här i Sverige har inte samma förutsättningar som man har i de tätbefolkade delarna av Europa. Vi behöver en väl fungerande lastbilstrafik för vårt glest befolkade land med dess långa avstånd. I länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Holland har man stora problem med trängsel på vägarna, och det är självklart att man där gör allt vad man kan för att flytta över mera gods till andra transportslag. Man kan bara fråga sig hur frukten kommer fram till affären på morgonen. Jo, det sker med hjälp av lastbilen. Med Vänsterpartiets politik skulle vi inte få fler motorvägar. Trafiken ska strypas, och dieselskatten ska höjas. Ska vi sluta att äta frukten? Hur ska vårt samhälle se ut med er politik? Det hade varit intressant att få se en bild av detta. Jag tror att fler då skulle inse att man bör välja ett annat parti i nästa val.

Fru talman! Låt mig först, med all respekt för talmannens vädjan om att vi ska vara kortfattade, säga att jag hoppas att talmannen har förståelse för att vi inom oppositionen känner ett väldigt starkt behov av att efter två års väntan använda det här tillfället till att på djupet granska regeringens förslag och presentera våra egna alternativ. Monica Öhman ville stämma i bäcken och talade om att vi nu ska försöka lämna den eländiga klagosången bakom oss. Jag kan förstå att Monica gärna vill att vi ska ligga lågt nu när vi slutligen har fått chansen att granska förslagen. Hur man uppfattar våra inlägg ligger också i hög grad i åhörarens öra och vad man hör när vi redovisar våra alternativ och vår granskning av regeringen. Det är tydligt att för Centerpartiet är transportfrågorna viktiga. Vi står för att hela Sverige ska ha möjlighet att utvecklas och att människor ska kunna leva ett gott liv såväl på landsbygden som i storstäderna. Enligt vår mening är bra vägar och bra järnvägar grundläggande förutsättningar för livskraft och utveckling i hela landet. Det är också alldeles nödvändigt att forma politiken på området så att den står i samklang med naturen och miljön, så att vi inte undergräver våra egna och framtida generationers möjligheter att leva och verka. De utsläpp till miljön som trafiken och transportsektorn står för vet vi är ett av de enskilt största hoten mot miljön och det framtida klimatet. Låt mig på en gång säga i min inledning av denna debatt att vi från Centerpartiet välkomnar anslaget i regeringens proposition på detta viktiga område. "Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart samhälle och transportsystem" är som en rubrik hämtad ur Centerpartiets program. Vi välkomnar det. När man från regeringens sida, i ett ögonblick av självrannsakan och ödmjukhet, säger att våra vägar har fått förfalla och att underhållet har blivit eftersatt de senaste åren, är vi de första att instämma också i detta. Det har inneburit stora problem för människor, näringsliv och kommuner i stora delar av Sverige, och det har inneburit att den klyvning av landet socialt och regionalt som vi har sett under senare år har blivit än värre. Det är tyvärr så. Under många år har det varit för lite pengar som har avsatts för att sköta våra vägar med nödvändiga drifts och underhållsåtgärder - det gemensamma vägkapital vi har. Alla vi som sitter i trafikutskottet kan väl vittna om den anstormning av nödrop, uppvaktningar, brev, skrivelser och telefonsamtal som vi under de senaste åren har utsatts för alltifrån vägverk, banverk, länsstyrelser och kommuner till små vägföreningar, Burträsk Väggrupp och många fler - i takt med att förfallet har gått allt längre. Framför allt i de norra delarna av landet har vägarna varit närmast oframkomliga - särskilt i tjällossningstider. Det vet jag, Monica Öhman, Per-Richard Molén och alla vi som kommer från de trakterna. Men också i Dalsland, Småland och på andra ställen har problemen tidvis varit stora. Dessvärre har det bristande underhållet också på våra järnvägar nu börjat slå igenom i form av alltfler tågstopp, tågförseningar och inställda avgångar, till förtret för resenärer, godstransportköpare och andra. Till detta återkommer en av Centerpartiets talare senare, nämligen Birgitta Sellén. Viviann Gerdin kommer att tala om sjöfart och några andra saker som jag inte hinner med i min allmänna inledning. Nu ska det alltså enligt regeringen bli en ändring av politiken. Då har vi i oppositionen den smärtsamma plikten att meddela att det tyvärr inte är alldeles säkert. Högtidliga deklarationer och målformuleringar är en sak - verkligheten är ofta dessvärre en helt annan. Jag välkomnar att näringsministern deltar i debatten i dag. När näringsministern presenterade förslagen den 3 oktober tog han som vanligt munnen full. Detta är den största satsningen i modern tid, framhöll Björn Rosengren med den sedvanligt klädsamma blygsamhet som präglar ministern. Han underströk att det egentligen bara finns ett problem - minns han det? nämligen att det kommer att bli så många vägarbeten och så många järnvägsarbeten under de kommande åren att en och annan bilist och tågresenär kommer att bli irriterad. Det var det enda problem som Björn Rosengren kunde se. Annars var det bara att köra. Rälsen var på väg att läggas ut, pengarna fanns och entreprenadmaskinerna stod startberedda. När dammet lagt sig kring den storstilade presentationen kunde storheten och hållbarheten i de påstådda jättesatsningarna börja granskas på djupet. Då var det som vanligt rätt många frågetecken och tveksamheter som hopade sig. Det som dessvärre underminerar trovärdigheten i regeringens påstådda satsning är att man inte ens för de allra närmaste åren förmår att anslå egna pengar - inte lånade pengar, som statsministern brukar säga - till de insatser som är så nödvändiga för att få stopp på förfallet och börja hämta igen på det eftersatta underhållet. Av den extrasatsning på 12 miljarder kronor de närmaste tre åren som regeringen har aviserat är det fråga om 8 lånade miljarder kronor, en uppskjuten amortering på 1 miljard kronor och bara 2,8 miljarder kronor som regeringen förmår anslå över statsbudgeten. Är det mot den bakgrunden egentligen någon här i kammaren - eller på åhörarläktaren - som på allvar tror att regeringen om tre år plötsligt ska orka med att årligen anslå nära 5 miljarder kronor mera till transportområdet än vad man tänker göra de närmaste tre åren? Vi vet att det är tredje gången på mindre än tio år som socialdemokraterna talar om att ta igen eftersatt underhåll och satsa mera pengar, men två gånger tidigare har man skändligen misslyckats. Då ringer varningsklockorna högljutt även denna gång. Vi minns hur det lät de socialdemokratiska oppositionsåren 1991-1994 när Börje Hörnlund, Mats Odell och andra såg till att det blev mera pengar till vägnätet. Då skulle socialdemokraterna prestera ännu mycket mera pengar. Vi minns hur det lät för några år sedan. Då satt socialdemokraterna i regeringsställning. De lovade i proposition 1997/98:62 om infrastruktur för kommunikationer att möta situationen genom att "tidigarelägga åtgärder i de nationella och regionala planerna så att eftersatt underhåll kan börja tas igen, rekonstruktionen av vägnätet kan forceras liksom satsningar på höjd bärighet". Så sade man då, och alla minns hur det har gått. Sanningen är att det blev platt intet. Förfallet har sedan dess tilltagit. Det intygade Monica Öhman nu senast i hennes första inlägg i dag. För oss i Centerpartiet är det en hederssak att när vi kritiserar regeringen så hårt ställer vi också krav på oss själva att redovisa bättre alternativ. Därför har vi också år efter år anslagit mer pengar över statsbudgeten för att klara en bättre standard inte minst på det regionala vägnätet. Vi har också anslagit mera pengar för en satsning på järnvägen. Kom ihåg, Karin Svensson Smith, att Centern hade 700 miljoner kronor mer för innevarande år. För de närmaste tre åren har vi 6 1⁄2 miljarder mer än regeringen i vårt budgetalternativ. I vårt motionsförslag prioriteras satsningar för att ta igen det eftersatta underhållet och garantera en underhållsnivå som inte tillåter nya eftersläpningar. Här ingår stora satsningar på tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Det är också mycket angeläget att bygga bort flaskhalsar i det befintliga transportsystemet och att genomföra planerade projekt. Först därefter tycker vi att det är dags att ta itu med nyanläggningar, nyinvesteringar och storstilade projekt. Låt mig i punktform sammanfatta centerförslaget på följande sätt: 1. Storsatsa på den regionala infrastrukturen för livskraft i hela landet. I stället för att centralisera beslutsfattandet vill vi stärka regioner och län i fråga om besluten om infrastrukturen. Planering och prioritering ska ske regionalt. Statens roll bör vara att formulera övergripande mål, avsätta resurser samt att i nära samarbete med regioner och län planera och prioritera satsningar av nationellt intresse. Inrätta en tioårsplan för att ta igen det eftersatta underhållet. Storsatsa på drift och underhåll så att infrastrukturkapitalet inte urholkas och eftersläpningar inte uppstår. Använd 28 miljarder till satsningar på bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion. lösningar, för att tidigt i planperioden kunna göra infrastrukturella satsningar och få erfarenhet av några sådana projekt som vi har talat om så länge men där vi ännu inte har sjösatt en enda av större mått. Inrätta en "skamgräns" för lägsta acceptabel vägstandard. Vägarna ska vara framkomliga över hela landet året runt. Inkludera också IT-infrastrukturen - som är alldeles bortglömd i propositionerna - när den traditionella infrastrukturen planeras. 11. Skapa en politik för trygg och säker trafikmiljö. Jag hinner tyvärr inte kommentera just de viktiga trafiksäkerhetsfrågorna ytterligare i mitt inlägg. 12. Värna de enskilda vägarna med rättvisa villkor också för dem. Låt mig i det här sammanhanget ställa en fråga till Monica Öhman. Det kom ett tjusigt TT-meddelande för någon vecka sedan där det stod att trafikutskottet har stoppat förslaget i den s.k. BREV-utredningen om att föra över en massa mil vägar från allmänna vägar till enskilda vägar. Var står det i betänkandet? Jag har bläddrat och läst men inte hittat det. Monica Öhman kanske kan hjälpa mig på traven att kolla var det står, detta med att vi har stoppat den stora överföringen av allmänna vägar till enskilda vägar. I Centerpartiet är vi övertygade om att vi klarar en god transportförsörjning och en bra standard på infrastrukturen här i landet om vi arbetar målmedvetet på området och arbetar för en balanserad utveckling i hela landet när det gäller befolkning, näringsliv etc. Där har vi vissa bekymmer och farhågor för hur det kommer att gå när man siktar på att utöka storstadsregionerna så dramatiskt som man gör i den pågående planeringen. Man siktar t.ex. på att utöka fler människor vill man ha in till Stockholmsregionen till år 2010. Det är att beställa stora problem när det gäller trafikförsörjningen. Per-Richard Molén var inne på hur trångt det är redan nu. Det mest akuta bekymret inte bara för Stockholmstrafiken utan för tågresenärer och godstransporter från hela landet är den s.k. getingmidjan, alltså den begränsning i form av järnvägsspår i centrala Stockholm över det s.k. Saltsjö-Mälarsnittet som finns i dag. Det som förefaller ligga närmast till hands är en pendeltågstunnel. När jag hörde Per-Richard Moléns inlägg här i kammaren tidigare funderade jag på hur Moderaterna egentligen vill satsa. När man lyssnar på Per-Richard Molén är det trafikringar och förbifarter, men absolut inte trängselavgifter. Jag kan hålla med om att det var en viss svartmålning av hur moderaterna ställde upp i trafikutskottet. Men kan jag få ett svar av Per-Richard Molén om hur moderaterna egentligen ser på det här totalt sett. Per-Richard Molén är ju själv från Sundsvall. Tror han verkligen att man ska få pengarna att räcka till en så här gigantisk satsning på trafikringar, förbifarter och annat om man inte tillgriper den möjlighet som finns i de s.k. trängselavgifterna? Jag nämnde tidigare en pendeltågstunnel. Detta projekt, som för varje år blir alltmera kostsamt, som inte har någon samhällsekonomisk lönsamhet, som är ett högriskprojekt ur miljösynpunkt och som bara delvis kan lösa transportproblemen i Malmöregionen, förefaller nu en majoritet här i riksdagen beredd att till varje pris driva igenom. Det var ett intressant inslag på Aktuellt i går om hur det kan gå till när så här stora projekt ska sjösättas med dåligt underlag. I den gemensamma reservationen nr 20 framhåller vi från Centerpartiet, kd och Miljöpartiet att det finns behov av att förbättra spårkapaciteten i Malmö och lösa de svenska anslutningarna till Öresundsförbindelsen. Men vi vill ha upp på bordet de alternativa möjligheterna att använda de uppåt 8 miljarder kronor som projektet nu beräknas kosta. Hur kommer det sig att Vänsterpartiet, som tidigare har tillhört de starkaste kritikerna av det här projektet, till synes över en natt har svängt i frågan och plötsligt förstått poängerna med Citytunneln? Hur kommer det sig att Moderaterna, som säger sig värna om skattebetalarnas pengar, kan ställa sig bakom ett så här skakigt projekt? Vår principiella utgångspunkt är att planeringen av infrastrukturen måste få en fördjupad demokratisk förankring. Fler aktörer än i dag måste komma in i processen på ett tidigt stadium. Våra förslag för att förstärka den lokala och regionala demokratin och inflytandet står i skarp kontrast till regeringens förslag på det här området. Här har vi de allra senaste dagarna fått en stark och tacksam draghjälp när den tunge socialdemokratiske regionpolitikern Roger Kaliff, som representant för samarbetsorganet Sydsam, i ett skarpt brev till de sydsvenska riksdagsledamöterna kraftigt protesterar mot de "inskränkningar av det regionala mandatet i infrastrukturarbetet" som nu föreslås. Han går till storms mot den återcentralisering av planeringen som nu är på väg. I t.ex. Västra Götalandsregionen och Region Skåne, som under den pågående försöksverksamheten med regionalt självstyre tagit över ansvaret för infrastrukturfrågorna från länsstyrelsen, har ett brett förankringsarbete ägt rum. Kommunerna i regionen, näringslivet, fackliga organisationer och andra har varit delaktiga i arbetet med att ta fram underlag, definiera behov och prioritera de kommande satsningarna på infrastrukturområdet. Alla inblandade parter har upplevt detta mycket positivt. Det är inte bara politikerna inom Sydsam som protesterar, utan också Sydsvenska Industri och Handelskammaren skriver i ett brev att de har goda erfarenheter av samarbetet på regional nivå kring infrastrukturfrågorna. Varför gör man då på detta sätt att man centraliserar tillbaka en stor del av beslutsmakten? Centerpartiets uppfattning är att mer beslut rörande infrastrukturen ska flyttas till de regionala nivåerna, utan pekpinnar från ovan. I det sammanhanget är det något förbluffande att Miljöpartiets enda synpunkt på detta är ytterligare en pekpinne, nämligen att planeringsramen för regionala investeringar inte ska få användas till kommunala flygplatser. Det är Miljöpartiets syn på regional demokrati och regionalt inflytande. Enligt vår mening måste riksdagen dessutom korrigera regeringens vilja att ha ett spann på ±50 % när de regionala planerna ska fastställas. Ett sådant förfarande kan enligt vår mening leda till utomordentligt stor osäkerhet i länen och regionerna, samtidigt som olika delar av landet riskerar att ställas mot varandra. Fru talman! Med dessa ord har jag försökt beskriva något hur vi ser på de här två propositionerna och Centerpartiets alternativ.

Fru talman! Sven Bergström frågar mig om trängselavgifter och investeringsbehovet i Stockholm. Jag tycker att vi måste ha råd att ha en huvudstad i Sverige. Det förvånar mig lite grann att Sven Bergström bygger upp så många svårigheter, så mycket problem och så mycket restriktioner som har med Stockholmsregionen att göra. Vi måste låta människorna flytta dit de vill, och då måste samhällets skyldighet vara att skapa bekväma förutsättningar för dem, likaväl som det är viktigt att vi gör det för alla dem som bor runtom i vår glesbygd. Därför måste vi bedriva en politik i Sverige som skapar de resurser som är nödvändiga för att vi ska få ett infrastruktursystem i Stockholm som tillgodoser de människor som bor här. Jag tror inte att det är en framkomlig väg att låta människor komma hit och sedan låta dem betala trängselavgifter. Att människor ska sitta i långa trafikköer tror jag, handen på hjärtat, inte att ens Sven Bergström trots allt vill, som talar sig varm för landsbygden.
Fru talman! Låt mig innan jag går in på sakfrågan instämma i det som Monica Öhman och Johnny Gylling har sagt här tidigare. Tack, Per-Richard Molén, för ett gott kamratskap i utskottet och för de debatter vi har haft inte bara här i kammaren utan också på många andra platser runtom i landet! Jag vill önska dig en god jul, en välförtjänt något lugnare tillvaro och mera tid för dig själv och dina närmaste under de kommande åren. I sakfrågan har Per-Richard Molén och jag ofta haft olika åsikter, och det har vi nu också. Jag hoppas att vi kan fullfölja debatten på den punkten. Visst ska vi ha ett bra trafiksystem i storstäderna. I den allra första meningen i mitt skrivna anförande underströk jag just detta att människor ska kunna leva ett gott liv såväl på landsbygden som i våra storstäder. Det som förvånar mig är att Per-Richard Molén och Moderaterna synes ha missat trafikdebatten kring Stockholm och missat att läsa de olika utredningar som har gjorts. Om de hade gjort det skulle de ha upptäckt vad man kommit fram till om tron som fanns en gång i världen att stora trafikleder runt storstäderna och nya motorvägsleder kan lösa problemen. Ingen storstad någonstans i världen har lyckats lösa sina trafikproblem genom att bygga nya kringfartsleder. Jag läste med intresse en skrift som heter Perspektiv och som kom häromdagen. Där uttrycker NCC:s vd Alf Göransson några intressanta tankar om Stockholmsregionen - trafikkaoset i Stockholm, som han skriver. Han säger: Det som skulle kunna råda bot på trafikkaoset i Stockholm är en kombination av förbättrad kollektivtrafik och nya kringfartsleder samt någon form av bilavgifter. Jag tycker att det var kloka ord av NCC:s vd, och jag är förvånad över att inte också Moderaterna är så dynamiska att de förstår att det måste till en massa olika åtgärder för att lösa trafikproblemen i Stockholm. Där är utan tvekan någon typ av bilavgifter någonting som kommer att behövas om man vill lösa det här i en närtid, och inte skjuta problemen tio år framåt i tiden.
Fru talman! Man får kanske vara tacksam för att Sven Bergström inte var med och beslutade vid den tidpunkt när man bestämde sig för att bygga Essingeleden. Jag är övertygad om att Sven Bergström säkerligen hade sagt nej också till den om den situationen hade förelegat. Man kan ju fundera lite grann över hur Stockholm skulle ha sett ut då. Jag tror att vi utan att på något sätt glömma bort eller bortse från landsbygden och de mindre tätorterna ändå måste ställa upp på en fungerande huvudstad. Alla huvudstäder och alla stora städer expanderar snabbare än vad man hinner bygga trafikleder för. Men trafiklederna kommer, och vi kan inte bromsa det. Apropå Citytunneln, som också Sven Bergström tog upp, så minns jag att det under perioden 1991 1994 fanns tillfällen när Olof Johansson, som då var partiledare, många gånger förde fram Citytunneln som en angelägen och nödvändig del av Öresundsbron för att på något sätt bygga upp så mycket kostnader och så stora investeringar att man skulle säga nej till alltihop. Det finns belägg för detta. Jag tror att behoven där nere är lika angelägna som de här uppe. Det gäller för oss att driva en bra näringspolitik, och inte den som näringsministern eller Socialdemokraterna företräder. Det ska vara någonting helt annat, som skapar nya arbetstillfällen, nya och expansiva företag, låga transportkostnader osv. Så får vi möjligheter att lösa de trafikproblem som människor icke vill acceptera någonstans.
Fru talman! Per-Richard Molén börjar tala om Essingeleden, och raljerar med att vi inte skulle ha varit med på det beslutet heller. Jag kan t.o.m. tänka mig att bygga ut Essingeleden, Per-Richard Molén! Essingeledens Brommagren kan vara en välmotiverad länk för att lite grann lasta av trafiktrycket i Stockholm. Vi har inte alls någonting emot att man bygger trafikleder om det är samhällsekonomiskt lönsamt och miljöriktigt och om det passar in i en bra trafikplanering. Vi är inte allergiska på något sätt. Det är alltså ingen fara på taket när det gäller detta. Men när det gäller trängselavgifter förefaller Moderaterna vara allergiska. Det har ju nu styrkts i många utredningar att trängselavgifter eller bilavgifter i någon form faktiskt skulle innebära att man slipper sitta i de eländiga trafikköer som Per-Richard Molén ondgör sig över. Det skulle kanske kosta 10, 15 eller 20 kr beroende på vilken tid på dygnet man vill köra, men man skulle slippa trafikköerna. Jag är alldeles övertygad om att väldigt många människor tycker att det vore värt pengarna många gånger om att slippa köerna. Vi får väl ta en debatt i valrörelsen om detta med Moderaterna och andra som är allergiska mot trängselavgifter. Jag är nämligen övertygad om att när vi får debattera detta och presentera det för vanliga människor så kommer de att välkomna att man kan komma fram på gator och vägar bara genom denna enkla åtgärd. Vi måste försöka styra trafiken så att inte alla ska in till city på samma timme. Jag tycker att det är lite trist att Per-Richard Molén på något sätt misskrediterar Olof Johanssons arbete i frågan om Citytunneln. Han försökte ju påpeka det som Riksdagens revisorer och många andra nu understryker, nämligen att se till att beslutsunderlaget är komplett och inte att man tar det hela och kuperar svansen i omgångar. Så gjorde man med Öresundsförbindelsen. Det är självklart att man måste ha anslutningsförbindelser - det var det Olof Johansson försökta tala om. Han ville få upp allt på bordet i ett sammanhang. Men om man hade gjort det så hade man kanske inte fått majoritet för att bygga bron, och därför valde man att ta detta styckevis och delt. Det finns det anledning att kritisera och dra lärdomar av.

Fru talman! Två år senare än väntat kom så äntligen regeringens infrastrukturproposition. Tala om långbänk! Det är nu motioner från fyra allmänna motionstider, tre propositioner och över 1 000 förslag som behandlas i betänkandet. I pengar är det bortemot en halv statsbudget i runda tal. Detta har varit föremål för många förhandlingar och turer mellan regeringen och de s.k. samarbetspartierna. Resultatet av det ser man tydligt i propositionen, som har en tydlig slagsida till vägarnas nackdel. Det ligger kanske i sakens natur att vi från oppositionens sida uppehåller oss vid de delar som det finns anledning att kritisera. De avsnitt som finns som är bra - och de finns där - förutsätter jag att näringsministern ånyo kommer att proklamera. Rubriken är det inget fel på. Långsiktigt och hållbart ska det vara! Men då vill det till både medel och rätt metoder. Vi behöver satsa på en utbyggnad av järnvägssektorn. Men de stora behoven just nu finns på vägsidan och då speciellt när det gäller drift och underhåll av vägar. Vi saknar en bättre analys om olika järnvägsprojekt. Järnvägen kan aldrig bli ett alternativ till vägarna i landets mest glest bebyggda delar. Det är inte klokt att bara kasta ut så stora summor som regeringen nu gör på järnvägssidan. Vi kan ändå aldrig få ekonomi i att bygga räls till varje hus i Sverige - som någon uttryckte det. Minns hur det gick med de stolta parollerna om bredband till alla med statliga pengar! Den kraftiga förseningen av propositionen är att beklaga, då infrastrukturpolitiken tillsammans med företagspolitiken är grunden för det som vi i Folkpartiet kallar de välståndsbildande krafterna. Utan en fungerande infrastruktur kombinerad med ett gott företagsklimat kan inte välfärd och sysselsättning tryggas. Förlorarna på en sådan senfärdighet när det gäller trafikpolitiken är både den enskilda medborgaren och landets många företag som inte garanteras säkra och fungerande vägar året runt. När propositionen lades fram hävdades det att stora pengar ska satsas. Det kan ifrågasättas. De 364 miljarder kronor som regeringen utlovar ska spridas ut på tolv år fr.o.m. år 2004. Slår man ut denna summa per år visar det sig att det inte handlar om några stora nya pengar - speciellt inte då en del av pengarna ska täcka lån som tas upp under år 2002 och 2003. 45 miljarder kronor av ramen rör sådant som kostnader för nya lån som ska tas upp eller redan har upptagits. Dessutom är det tvivelaktigt om dessa lån går ihop med budgetprocessen. Ska projekt tidigareläggas så får det ske med hjälp av andra finansieringslösningar som bl.a. Folkpartiet förespråkar. Nu går var tionde krona i propositionen till skulder och räntor. Satsningar på infrastruktur har dessutom minskat som andel av BNP under senare år. Enligt statistik från SCB utgjorde de offentliga investeringarna i infrastruktur ca 0,85 % av BNP år 1994. Det var då Socialdemokraterna trädde till. Nu har denna andel mer än halverats, till ca 0,4 % av BNP. Men när Socialdemokraterna var i opposition krävde de en fördubbling av de då föreslagna infrastrukturpengarna, dvs. en fyra gånger högre andel jämfört med regeringens nu uppreklamerade förslag. Behovet av infrastrukturinvesteringar i Sverige är nu ännu större än vad regeringen inser. Folkpartiet anser att investeringarna bör kunna bli större genom nya finansieringsformer. Dessutom är behovet av drift och underhåll av vägar stort redan nu under de två närmaste åren, vilket regeringen verkar bortse ifrån. Det är mot denna bakgrund som Folkpartiet i sitt budgetalternativ för de närmaste två åren har avsatt 3 miljarder kronor mer än regeringen till väganslaget. I de löften som regeringen lämnar finns en pysventil som säger att investeringarna endast ska genomföras i den takt som det statsfinansiella läget medger. Med tanke på hur regeringen har hanterat vägarna hittills är det säkrast om nya krafter får ansvar för infrastrukturfrågorna. För enskilda människors välfärd är goda kommunikationer avgörande. Tillgång till bra kommunikationer underlättar arbetspendling och ökar därmed möjligheterna att bo där man vill och jobba på någon annan plats. En väl utformad trafikpolitik är därmed av största betydelse även i regionalpolitiskt hänseende. Tyvärr finns det en rad brister i dagens infrastruktursystem; undermåliga och trasiga vägar som effektivt hindrar t.ex. råvarutransporter till industrin, tågtrafiken som alltför länge kännetecknats av bristande konkurrens och höga priser. Detsamma kan också sägas om flygtrafiken. I dagens situation med undermålig standard främst på vägarna har vi föreslagit att man ska pröva olika finansieringsformer. En sammanfattande beteckning för denna finansieringslösning är PPP, public-private partnership. Finansiering av PPP-projekt kan ske antingen genom att nyttjarna - trafikanterna - erlägger avgifter eller att staten genom Vägverket hyr anläggningarna eller en kombination av bägge finansieringarna. Projekt som vi framför allt anser vara intressanta för framtida PPP-projekt är trafiklösningar i eller kring våra storstäder. I Sverige har sådan finansiering förekommit vid byggandet av Arlandabanan och Öresundsförbindelsen, men det borde kunna ske vid betydligt fler projekt. Näringsministern har flera gånger varit positiv till PPP. Nu är han diskret som en legationssekreterare och erkände i en riksdagsdebatt att han tvingas ge sig för både kommunister och miljöpartister. Å andra sidan, fru talman, inger det ju ett visst hopp att han inte sade något den här gången. Regeringen har ett flertal gånger flaggat för att man är villig att genomföra de här projekten, men vi har sett alldeles för lite av dem. Sannolikt är det på grund av att regeringens stödpartier gör allt för att sätta P för PPP-lösningar. I stället håller man från regeringssidan på med diverse andra tvivelaktiga finansieringsformer. Jag har redan nämnt lån i Riksgälden. Folkpartiet anser att om annan offentlig finansiering än den över statsbudgeten ska användas för infrastrukturen, måste det ske restriktivt och med ordentliga beslutsunderlag. Speciellt gäller det upplåning med statliga kreditgarantier. Riksdagens revisorer har i en rapport till riksdagen påpekat att det samhällsekonomiska beslutsunderlaget bör utvecklas. Revisorerna anförde att regeringen tydligt bör motivera sina förslag till enskilda väg och järnvägsinvesteringar för riksdagen. Det visar sig ofta att man inte belyser de åtgärder som verkligen vidtas. De bästa alternativen undersöks inte. Beräkningarna redovisas dessutom bristfälligt. Speciellt viktigt är detta om ett mindre samhällsekonomiskt projekt föreslås prioriteras före ett mer lönsamt. För detta har regeringen klandrats av riksdagen, senast i juni i år. Regeringen föreslås i infrastrukturpropositionen att jämställdhet ska införas som ett nytt transportpolitiskt mål utöver de som redan finns. Folkpartiet tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar att män och kvinnor inte har samma resemönster. Men samtidigt är t.ex. systemet för reseavdrag utformat så att det i högre grad passar mäns resemönster utan att ta hänsyn till att det är kvinnor som står för den största delen av s.k. nyttoresor för familjen. Det är mot den bakgrunden som Folkpartiet har föreslagit att reseavdraget bör breddas så att t.ex. resor till och från dagis ingår. Vi har också krävt att en bilsocialutredning ska tillsättas som ska få i uppgift att belysa bilens roll från en rad samhällsperspektiv i 2000-talets samhälle. Denna utmaning hukar TU-majoriteten för, och Finansdepartementet lär också vara stor motståndare. Fru talman! Jag ska också ta upp några frågor kring Posten AB. Postmarknaden präglas alltmer av avreglering och konkurrens. På många orter finns det flera aktörer som delar ut och distribuerar post. Folkpartiet anser att det är viktigt att postlagen följs noga även på en avreglerad postmarknad och att post och kassaservice kan upprätthållas i hela landet. Vi tar kraftigt avstånd från en utveckling som går mot att samtliga stationära postkontor i Sverige ska avvecklas. Försvinner de stationära kontoren är det ett dråpslag för många orter i Sverige, då det ytterligare utarmar den offentliga servicen. Det räcker inte att man flyttar postservicen till en butik eller en bensinmack, då detta vid många tillfällen kan vara det första steget mot en total nedläggning. Regeringen har i en särproposition föreslagit att den grundläggande kassaservicen ska regleras i en särskild lag och inte, som i dag, i postlagen. Ansvaret för servicen ska ligga hos Posten AB, enligt regeringens förslag. Vi har beklagat att denna särproposition kom sent under hösten, då avtalet mellan staten och Posten om kassaservicen löpte ut redan den 31 mars i år. Sedan dess har det rått ett slags avtalslöst tillstånd på området. Under denna tid då kvaliteten i kassaservicen har försvagats har postledningen och Näringsdepartementet påstått att "nu ska det bli bättre". Björn Rosengren m.fl. har påtalat och upprepat att det nu är fler serviceställen för kassa, brev, frimärken och paketutlämning. Vad man inte säger är att efter det att Postgirot har sålts kan man inte på postens kontor öppna postgirokonto, än mindre få ett saldobesked. Till det mera tragiska hör också att pensionärer i landsbygden avkrävs tusentals kronor om de ska få daglig postutdelning av lantbrevbärare. Man kan komma undan med ett par tusen kronor, men då är "daglig postgång" plötsligt högst ett par dagar i veckan - detta noterat efter regeringens högtidstal här i kammaren i går på temat "Hela landet ska leva". Varken e-brev, betalning via mejl eller indragen lantbrevbärning fyller kraven på kvalitet eller god medborgarservice. Folkpartiet anser att det är av största vikt att det finns kassaservice med hög kvalitet i hela landet, så att medborgarna kan utföra sina betalningar och ta emot sina pengar. Jag skulle avslutningsvis också vilja säga ett par ord om trafiksäkerheten. Trafik ger ökad välfärd, men den har också avigsidor. Krav på ökad trafiksäkerhet är ett väsentligt inslag i trafikpolitiken. Folkpartiet stod bakom nollvisionen, som innebär att man ska sträva efter att ingen ska dödas eller svårt skadas i trafiken. Denna vision har urholkats alltmer, framför allt genom nedskurna väganslag. Informationsinsatser är ett viktigt komplement. Men elvapunktsprogrammet har urholkats genom att t.ex. de ideella motororganisationerna får allt svagare ekonomiskt stöd. Jag tror att det behövs trafikövervakning och också vägar med högre standard. Farliga sträckor måste åtgärdas. Skärpt hastighetskontroll, inte minst genom fler synliga poliser, och att man också håller efter fortkörning kan medverka till en lägre skadenivå i trafiken. Därtill måste väganslaget höjas för att skapa säkrare vägar. Alkohol och andra droger kombinerat med bilkörning eller båttrafik hör definitivt inte ihop. Det måste ständigt upprepas. Förutom att man kan skada sig själv, riskerar oskyldiga att dödas eller skadas av både rattfylleristers och sjöonyktras framfart. Det är också viktigt att uppmärksamma förekomsten av farliga mediciner i trafiken. Det är beklagligt, som jag sade, att regeringen har dragit ned på stödet till det ideella trafiksäkerhetsarbetet.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
Herr talman! Elver Jonsson säger att i infrastrukturpropositionen går var tionde krona till räntor och skulder. Då undrar jag: Hur har Folkpartiet tänkt att den här andelen skulle kunna vara mindre, eftersom man samtidigt förespråkar PPP? Riksdagens revisorer m.fl. har visat att kostnaderna för lånen, om de sker på något annat sätt än via Riksgäldens försorg, blir högre. Ingen kan rimligen vara mer kreditvärdig än vad Riksgälden är i det här sammanhanget. Dessutom föreslår ni en högre lånenivå. Då kan väl rimligen inte anslaget för räntor vara lägre. Jag förstår inte riktigt hur den ekvationen går ihop. Det som infrastrukturpropositionen föreslår är ett lån som ska amorteras inom planeringsperioden. Det är dels för att Banverket och Vägverket ska få slutföra en del av det som finns i den nuvarande planeringsperioden som de av statsfinansiella skäl inte har klarat av, dels för att underhållet ska kunna förstärkas, så att de brister och flaskhalsar som finns på vägoch järnvägsnäten kan undanröjas och transporterna på det viset blir mer ändamålsenliga. Jag förstår inte hur Folkpartiet kan ha någonting emot detta. Ni säger från Folkpartiets sida att ni tycker att det är bra med ett jämställdhetsmål. Men då förstår jag inte hur ni i ert alternativ till anslagsfinansiering kan ha en mycket lägre post för järnvägsinvesteringar. Se på hur det fungerar i Stockholmsområdet! Vem är det som med matkassar och barn är tvungen att använda sig av kollektivtrafiken med dess brister och som absolut skulle tjäna mest på att man ökade investeringarna i spårburen trafik och införde miljöstyrande vägavgifter? Är det män eller kvinnor? Utifrån den analysen hänger inte Folkpartiets förslag ihop med att ni förespråkar ett jämställdhetsmål.
Herr talman! Vår modell i den här avvägningen ger mer till vägarna, för det är det akuta just nu. Intressant är ju att statliga SIKA, för övrigt med instämmande av Banverket, anser att man inte kan expediera de här 100 miljarderna utan att man skulle ha haft betydligt lägre tal. Det finns anledning att se över den här balanspunkten. Smith kommer fram till att SIKA:s beräkning ska underkännas. Vilket alternativ har hon till de kvinnor i glesbygd som nu får göra sina nyttoresor till, så att säga, fullt pris? Jämställdhetsmålet är fortfarande viktigt för oss här och på andra områden, men vi tycker att man måste se till realiteterna. Sverige är ett glesbebyggt land och vi får dra de riktiga slutsatserna av det. Däremot vill jag för tydlighetens skull lägga till att vi självfallet också ska bygga ut den kollektiva trafiken, trafiken på spår, inte minst där det bor och reser mycket människor. Men de områdena är ju över arealen sett ganska små i Sverige. Det gäller ändå att göra den här avvägningen och inte som nu lägga ut förslag på t.ex. järnvägsområdet som inte är finansierade, där det är oklart hur pengarna tas och där framför allt en nu nästan enig expertis varnar för att samhällsnyttan inte är tillräcklig.
Herr talman! De beräkningar som Elver Jonsson hänvisar till bygger på oförändrade priser fram till 2015. Det är ett fullständigt osannolikt antagande. Om man har det minsta respekt för resonemangen som finns i den vitbok som EU nyligen har framställt, plus besluten från Rio och det vi själva beslutade i det transportpolitiska beslutet 1998, ska man ju internalisera de externa effekterna av trafiken. I dag uppkommer stora kostnader till följd av trängsel, trafikolyckor och luftföroreningar som betalas av någon annan än dem som är upphov till dessa saker. Det är en orättvisa som inte är rimlig om vi i framtiden ska kunna förena miljömålen med trafikutvecklingen. Det har Folkpartiet inget förslag om. Man bromsar i stället de konstruktiva förslag som finns i infrastrukturpropositionen. Folkpartiet vidhåller att man förespråkar ett jämställdhetsmål. Men hur ska de här spårinvesteringarna, som behövs för att människor som är beroende av kollektivtrafiken ska få en värdig möjlighet att använda sig av den, kunna rymmas inom Folkpartiets förslag när er nivå för järnvägsinvesteringar är så pass mycket lägre än den i infrastrukturpropositionen? Jag noterar också att Elver Jonsson inte med ett ord kommenterade den fråga jag hade om hur ni får er kritik av infrastrukturpropositionens förslag till räntor och amorteringar att gå ihop med era förslag, som har en högre nivå av skulder som man har svårt att klara i framtiden samtidigt som man ska möta samhällets övriga behov av offentlig service.
Herr talman! Karin Svensson Smiths husförhör om hur räkneverket har hanterats kan jag väl avstå från till dess att Karin Svensson Smith åtminstone svarar på min huvudfråga: Vad är det som gör att ni underkänner SIKA:s synpunkter på hur pass stor järnvägsinvesteringen bör vara över den här perioden? När det gäller jämställdhetsmålen får man ju vara tacksam för att Karin Svensson Smiths partikamrater inte lyckades stoppa jämställdhetslagen när det beslutet fattades här i kammaren, den som ni var så stora motståndare till. Men det är ju ett vanligt scenario. Vänsterpartister, och tidigare kommunister, har varit motståndare till många vitala reformer. När nu Karin Svenson Smith gör denna hyllning till järnvägarna glömmer hon bort, och kommenterar inte med ett ord, det faktum att mellan 80 % och 90 % av alla persontransporter sker på väg. Det är en dålig tröst att det ska ske en gigantisk utbyggnad som man till synes inte kan klara av när vi ser hur olyckorna sker på våra vägar - till stor del beroende på att det är en undermålig vägstandard. Det är en dålig tröst för dem som bor utmed E 20-vägen, där det har varit mycket dödsolyckor i år, eller vid de vägar i Dalsland som inte kan befaras av virkestransporter eftersom tjälsäkringen är så försenad och eftersatt. Om detta har Vänsterpartiet, i alla fall hittills i debatten, ingenting att säga. Det tycker jag också är ett besked.

Herr talman! Jag står naturligtvis bakom alla de reservationer där Miljöpartiet finns med, men för tids vinning yrkar jag bifall bara till reservation 15 i TU1 och reservationerna 5, 11 och 16 i TU2. Debatten handlar både om trafikutskottets budgetbetänkande och om infrastrukturbetänkandet, så det blir en del hopp mellan de olika frågorna. Jag tänkte börja med att nämna huvudsaken först, så att det blir avklarat. Då vänder jag mig till näringsminister Björn Rosengren med en fråga: Var det skönt att slippa att äta upp hatten? För kammarens ledamöter kan jag upplysa om att Björn Rosengren i en tidskrift hade lovat att äta upp sin hatt om inte infrastrukturproppen hade kommit i höstas. Det var i en intervju med Siewert Öholm. Nu står vi här med det fjärde budgetbetänkandet sedan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna inledde sitt samarbete efter valet 1998. Uppdraget vilade på att Sverige skulle ta steget in i 2000-talet med fler jobb, större rättvisa, bättre miljö och ökat samarbete. Samarbetet omfattar fem områden, nämligen ekonomi, sysselsättning, rättvis fördelning, jämställdhet och miljö. Partierna deklarerade att vi i samverkan var beredda att ta ansvar under denna mandatperiod. Det är naturligtvis genom uppgörelsen kring budgetpropositionen som vi visar att det finns en bred uppslutning kring en stabil och förutsägbar ekonomisk politik. Vi pekade på att samarbetet skulle bygga på ömsesidig respekt och gemensamt ansvarstagande och att det därmed fanns goda förutsättningar för ett långsiktigt samarbete under mandatperioden mellan oss tre partier. Min utvärdering av samarbetet inom trafikutskottets domäner visar att vi i allt väsentligt lyckats i enlighet med föresatserna, dock med vissa invändningar för innevarande års budget. Det riktigt stora provet för Björn Rosengren och mig var den i dag debatterade infrastrukturproppen. Här finns det, och kommer fortsättningsvis också att finnas, skillnader emellan Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik, men jag tror att båda parter kan känna sig nöjda med resultatet. Skillnaderna kommer tydligt att framgå i mitt anförande. Jag vill dels ge mina reflexioner på den kraftiga försening som den här propositionen har råkat ut för, dels tala om Miljöpartiets påverkan på utformningen av och syn på densamma. Förseningens orsaker är för mig okända, och det är givetvis inte positivt att det har blivit så här. Men nu får vi försöka glädja oss åt att den har kommit på riksdagens bord. Se det som att vår näringsminister Björn Rosengren har lyckats klämma fram något på det här området, även om han har fått hjälp med en och annan krona. Att han inte lyckats komma till förhandlingsbordet tidigare kan jag inte tolka på annat sätt än att sossarna inte varit överens sinsemellan. Det kanske har varit typ storstad mot landsbygd och finansdepartement mot näringsdepartement. Jag och partiet har varit ständigt i beredskap för förhandlingar om näringsministern skulle tycka att han och regeringen hade ett gemensamt förslag att lägga fram för sina samarbetspartner. Vi kom till den tidpunkten i samband med budgetförhandlingarna i slutet av augusti, och då började det hända något. Det går att läsa att "förslagen i denna proposition har utformats i samarbete med Vänsterpartiet". Och det stämmer naturligtvis, men bara till en viss del. Det viktigaste i förslaget är i högsta grad fjärrstyrt, dvs. hur mycket och till vad pengarna ska användas till. Detta bestämdes i de samtal om budgeten som förekom mellan oss tre partier. På detta sätt har vi i Miljöpartiet sett till att få med våra viktiga krav om järnvägssatsningar och vägsatsningar i landsbygden. Här kommer jag in på hur vi ser på de förslag som finns propositionen. Det är alldeles uppenbart att de första årtiondena av det nya årtusendet blir järnvägens decennium inom svensk trafikpolitik - för en nödvändig ekologisk omställning. 100 miljarder till järnvägsinvesteringar talar sitt tydliga språk! Här kan jag inte låta bli att citera chefen för Banverkets banförvaltning, Hans Öhman, när han i tidskriften Rallaren uttalar sig om denna gigantiska siffra: "Det är närmast bingo! Nu får vi möjlighet att genomföra alla de tre scenarier som vi studerade i inriktningsplaneringen för några år sedan. Det hade vi knappast kunnat drömma om då." Den stora kampen gäller miljön, där vi säger ja till järnväg och nej till motorvägar. Vi har miljövännerna bakom oss i de nödvändiga förslag om järnvägssatsningar som behövs för att skapa ett ekologiskt uthålligt samhälle. Vi har behövt ett trendbrott till förmån för transporter på räls. Detta har vi åstadkommit, vilket vi känner oss stolta över! Att vi står långt ifrån Socialdemokraterna är alldeles uppenbart med tanke på att Björn Rosengren har uttalat sitt stöd till sina socialdemokratiska kommunalråd som vill ha motorvägar kors och tvärs i södra Sverige. Att Vänsterpartiet har sällat sig till denna motorvägslovsång är ett miljösvek liknande Göran Persson har flitigt kritiserat George Bush för att inte ta klimatfrågan på allvar. Det är bra och riktigt. Men det räcker inte att reagera på andras bristande miljöinsikter. Det är hög tid att själv agera. Sverige. Den ständigt växande bil och flygtrafiken är den främsta orsaken till ökningen. Att det krävs åtgärder är alltså uppenbart. Då blir frågan för väljarna: Ska vi eller ska vi inte ha en trafikpolitik som leder till ökade vägtransporter, ökade koldioxidutsläpp och tilltagande växthuseffekt, en trafikpolitik som går tvärtemot Sveriges åtaganden enligt Kyotoprotokollet? Miljöpartiet är, till skillnad från andra partier, av uppfattningen att trafiken måste anpassas till de ekologiska förutsättningarna. Vi får inte sätta kommande generationers möjligheter på spel genom att förbygga oss på motorvägar. Vi kan alltså konstatera att dagens trafikmönster, till stor del uppbyggt kring väg och flygtransporter, inte är långsiktigt ekologiskt hållbart. Trots gjorda åtaganden ökar Sverige och andra länder sina koldioxidutsläpp när de i stället måste minska kraftigt för att hejda växthuseffekten. Bil och flygtrafiken är de främsta orsakerna till ökningen. Nu blir det ett trendbrott för miljöns skull. Och för den långsiktiga hushållningen med naturresurser måste målet vara att järnvägen det närmaste decenniet kraftigt ökar sin andel av transportarbetet på vägtrafikens och flygets bekostnad. För att det ska bli möjligt måste järnvägen åter bli det konkurrenskraftiga huvudalternativet i svensk transportpolitik. Sverige. Det kräver bl.a. fler mötes och förbigångsspår, höjda axellaster, ökade lastprofiler, förbättrad kraftförsörjning och förbättrade tågledningssystem. På sikt bör ambitionen vara att renodla vissa linjer, t.ex. delar av Södra och Norra stambanan, för godstrafik genom att skapa andra alternativ för den snabba persontrafiken. På personsidan måste målet vara att komma ned i restider under tre timmar för de flesta relationer mellan större städer i södra och mellersta Då kan tåget på allvar ta upp konkurrensen med flyget och bilarna. Tågen ska också gå genom de stora befolkningskoncentrationerna där folk bor. Järnvägstrafiken intar en nyckelroll i miljöanpassningen av trafiksystemen. Samordningen och integreringen av järnvägstrafik med vägtrafik, sjöfart och luftfart är därvid mycket viktig. Det blir järnvägssatsningar för alla, både människor och industri, mellan Riksgränsen och Ystad. Vi har även presenterat förslag som gynnar både godsoch persontrafiken. För att fördjupa sig i vilka järnvägsinvesteringar som Miljöpartiet förespråkar hänvisas till motionen 1999/2000:T534 av Birger Schlaug m.fl. med rubriken Järnvägssatsningar. Vägsatsningar för landsbygden har vi också fått igenom där vi har åtgärder som syftar till att människor ska kunna komma fram året runt på hela vårt vägnät och att industrin ska kunna köra med sina transporter där man så önskar. Landsbygdspaketet är dock inte riktigt fullt, det skramlar lite i det, här finns det utrymme för att fylla på med resurser. Här hade jag önskat att sossarna och Vänstern hade varit lite mera förstående för de problem människor och företag har ute i bygderna och satsat mer pengar på åtgärder. Därför föreslår vi betydligt mer till detta område. Vi har förslag till ett landsbygdspaket som bl.a. För det första framkomlighet året runt på alla vägar för lätt trafik. Målet innebär en partiell förstärkning av vägar där bilar, även personbilar, kan ha svårt att ta sig fram under tjällossningen. Ibland måste dessa vägsträckor stängas av för all trafik. Vägsträckorna är få och välkända, men händelserna skapar mycket besvär för trafikanter. Förutom lätt trafik, fordon under tolv ton, ska vägarna även vara framkomliga för fordon med generella dispenser, mjölktransporter, bussar, räddningstjänst, och behovet bedöms vara ca 1 miljard kronor. För det andra anpassning av äldre huvudvägar till dagens trafiklaster. Detta mål syftar till att i efterhand reparera skador orsakade av väsentligt tyngre trafik än vad vägen är dimensionerad för och till att möjliggöra fortsatt trafikering med dessa laster. Målet berör i första hand huvudvägar byggda mellan 1951 och 1974. Denna typ av förstärkning ryms inte inom underhållsramen. Förstärkningen kan ses som en kompensation i efterhand för höjningar av tillåtna trafiklaster 1974. Behovet har uppskattats till ca 5 miljarder kronor. För det tredje full bärighet året runt på viktiga näringslivsvägar. Målet innebär bärighetsklass 1 och inga tjälrestriktioner, alltså bärighetsrestriktioner under tjällossningen. Fyra regioner har länsvis, i samarbete med länsstyrelse och näringsliv, pekat ut viktiga näringslivsvägar. I tre regioner har man avstått från att peka ut vägar med hänvisning till att bärighetsproblem består av en mängd mindre objekt. Eftersom näringslivet är utspritt och vägnätet finmaskigt har dessa regioner, i samarbete med länsstyrelse och näringsliv, valt en annan planeringsmetodik. De berörda vägarna är oftast s.k. obyggda. Målet har delats upp i två typer av bärighetsåtgärder beroende på deras syfte. Bärighetsklasshöjning syftar till att kunna höja vägens eller brons bärighetsklass till BK1. Behovet bedöms vara ca 3 miljarder kronor. Och upprustning och tjälsäkring syftar till att undvika eller begränsa tjälrestriktioner under ett normalt år. Behovet bedöms vara ca 17 miljarder kronor. För det fjärde begränsning av tjälrestriktioner till maximalt tre veckor på övriga vägar. Målet avser lågtrafikerade vägar som inte är utpekade som viktiga näringslivsvägar. Förstärkningen är mindre kraftfull och därmed mindre kostsam än för viktiga näringslivsvägar. Den erbjuder trafikanterna en väsentlig förbättring samtidigt som den skapar förutsättningar för ett långsiktigt effektivt underhåll. Behovet är ca För det femte beläggning av prioriterade grusvägar. Målet har avgränsats till grusvägar med mycket trafik eller med måttlig trafik och randbebyggelse. Dessutom inkluderar målet grusvägar där beläggningen kan motiveras med en kalkylmässigt lönsam effektivisering av vägunderhåll. Behovet är ca 2 miljarder kronor. Summan är ca 30 miljarder. Hur Vänstern kan acceptera uppgörelsen om infrastrukturpropositionen förblir för mig en gåta. Från att Karin Svensson Smith har svängt sig med yttranden i stil med: Vi ligger långt från varandra. Där syftar hon på den skillnad som Vänstern vill att väljarna ska tro det finns mellan Vänstern och sossarna. Lyssna bara på rubriken till det pressmeddelande som gick ut den 3 september, där jag refererar väl valda stycken: Uppgifter som cirkulerat i helgen att Vänsterpartiet gått med på motorvägssatsningar i budgetuppgörelsen stämmer inte, säger Hans Andersson, vänsterpartistisk riksdagsledamot och förhandlare kring budgetpropositionen. Det sägs vidare: Vi har accepterat en ram för fördelning mellan vägsatsningar och järnvägssatsningar, men några konkreta objekt förutom vissa järnvägssatsningar har överhuvudtaget inte diskuterats i förhandlingarna. Ett avgörande krav från oss är att vägpengarna ska satsas där de gör mest trafiksäkerhets och miljönytta, säger Karin Svensson Smith. Infrastruktursatsningarna påverkar också möjligheten att komma överens om en ny klimatpolitik. Vänsterpartiet har krävt att koldioxidutsläppen ska minska med 5 % till år 2010. Genom att regeringen vill ha stora satsningar på nya vägprojekt men samtidigt avvisar våra förslag för att hejda ökningen av biltrafiken så blir det svårt att minska utsläppen av koldioxid, säger Jonas Mp har hoppat av men även vi inom Vänsterpartiet har en smärtgräns. Miljöfientliga ringleder i Stockholm för miljardtals kronor kan vi inte acceptera, avslutar Karin Vad är det som gäller Karin Svensson Smith? Blir det inga nya motorvägar i och med den här propositionen? Får inte Stockholm några pengar till vägsatsningar i miljardklassen? Det intryck som jag får av proppen gör att jag tolkar det som att Socialdemokraterna och Vänstern tänker bygga de flesta av de motorvägsprojekt som Det står på s. 113, för att ge ett exempel: Av den nationella strategiska analysen framgår att Vägverket har identifierat samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i stamvägnätet för ca 28 miljarder kronor. En tredjedel av denna investeringsvolym återfinns på väg E 4 som är en av vårt lands viktigaste vägar. Andra objekt med hög lönsamhet finns på väg E 22, riksväg 45, väg E 20 och väg E 18. I det regionala utvecklingsalternativet ingick även en utbyggnad av återstående delar av väg E 6. Också i andra delar av landet finns behov av förbättringar på stamvägarna. En satsning på stamvägarna bidrar till att öka framkomligheten, öka säkerheten och ge förutsättningar för regionförstoring. När det sedan i propositionen talas om att av planeringsramens 39 miljarder ska 10 miljarder användas för projekt i gällande planer där den fysiska planeringen är långt gången, blir min tolkning att Karin Svensson Smith fått vika sig till förmån för motorvägsivrarna. Är det trycket från motorvägsivrarna inom partiet som fått Karin och Jonas att lägga sig platt, eller är partiet så pass regeringssuget att samarbetet står över miljöpolitiska nödvändigheter? Frågan för väljarna är vilken vilja till miljöförändring som Vänstern verkligen står för när det kommer till konkret handling. Avslutningsvis vill jag beröra två konkreta järnvägsprojekt - tunneln genom Hallandsås och Citytunneln i Malmö - där Miljöpartiet har en avvikande åsikt gentemot Socialdemokraterna och Vänstern. Miljökonsekvenserna av ett ingrepp i Hallandsås är många och kan, som bekant, bli drastiska. Efter en genomgång av en stor mängd miljöfrågor som diskuteras i utredningsmaterialet har två miljöfrågor av avgörande betydelse identifierats. Det gäller dels grundvattensänkningens ekologiska effekter på Hallandsås och effekter på dricksvattenförsörjningen, dels tätningsmetoder och tätningsmedel i kontakt med grundvatten. Frågorna hänger naturligtvis ihop. I tidigare utredningsmaterial har det presenterats ett antal tätningsmetoder som alla innebär injektering av kemikalier i kontakt med grundvatten. De kemikalier som kan bli aktuella måste bedömas utifrån hur beständigheten över tid är utlovad, och denna tid är i dagsläget betydligt kortare än den tid som tunneln anses vara beständig. Denna osäkerhet är avgörande för hur projektets långsiktiga effekter bedöms. Att utsätta framtida generationer för denna risk är oacceptabelt. Att överlämna förutsättningar för ett opåverkat grundvatten måste tillhöra varje generations uppgift. Malmös Reepaluban, alltså Citytunneln, sägs gynna järnvägen på bilarnas bekostnad. Därför har miljöargument använts av förespråkarna. Miljöpartiet lokalt har gått emot tunneln därför att de miljarder som den kostar kunde användas på bättre sätt. Tyvärr är alternativen till en tunnel under Malmös gator inte tillräckligt utredda. De utredningar som föregått tidigare beslut var redan vid starten inställda på att endast ett alternativ är lämpligt. Vi skulle önska att man grundligt gick igenom de alternativ som kan finnas som anslutning till Öresundsbron. Det vore då lämpligt att väga in alla andra kollektiva lösningar som kan göras i Sydvästskåne för en nätt summa av ca 8,8 miljarder. För övrigt anser vi i Miljöpartiet att det är bra att det inte blir någon flygplatsutbyggnad på Södertörn.

Herr talman! Det avsätts pengar för att slutföra gällande planer - åtminstone en del av dem eftersom medlen inte räcker för alla planerna. En del av de här planerna handlar om att sätta upp mittvajrar. Två kriterier gäller för de av Vägverkets planer som ska få fullföljas. Det gäller då trafiksäkerheten och att det är höga krav på samhällsekonomisk lönsamhet. Jag kan inte ta på mitt ansvar att man inte får sätta upp mittvajrar på de ställen där det har förekommit dödsolyckor. Självklart måste man ställa upp på det om man menar allvar med sina ambitioner beträffande trafiksäkerhetsmålen. Därmed inte sagt att det behöver bli motorvägar på de här ställena. Mikael, du påpekar att Vägverket i sina tidigare planer har identifierat ett antal lönsamma investeringar. Dock är kriterierna för deras planering ändrade. Det finns nu ett nytt mål, ett jämställdhetskrav, och kraven är högre på miljöuppfyllnad och samhällsekonomi. Det innebär att Vägverket ska göra nya planer. Vad de resulterar i får framtiden utvisa. Propositionen innebär förutsättningar för en infrastruktur som klarar kraven för en hållbar utveckling. Där vill jag hävda att det är Miljöpartiet som sviker. Tillsammans skapade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet en ekonomisk ram för infrastrukturpropositionen. Hur skulle regeringen kunna fullfölja det om ingen av oss orkade med att diskutera vad den propositionen skulle innehålla, om ingen orkade med att göra den avvägning mellan olika intressen som måste göras för att det ska gå att komma fram med ett förslag? I det sammanhanget är det ni som sviker - inte vi, som ju fullföljer diskussionen och försöker förena olika intressen så att man svarar på alla de krav som finns från näringsliv och befolkning kring hur den framtida trafikpolitiken ska utformas.
Herr talman! Vad gäller de vägar som kommer att byggas om är det ganska klart att det kommer att handla om motorvägar - eller s.k. minimotorvägar, fyrfältsvägar helt enkelt. Det kommer nämligen att investeras för 10 miljarder. Ska det göras på mittvajerräcken, då jag inte riktigt om vägnätet räcker till. Från den aspekten är det, tycker jag, väldigt tydligt i propositionen att det kommer att handla om de vägar som nyss räknats upp, och kanske om ytterligare några. Det är definitivt inte trefältsvägar som det här kommer att leda till. Även en del av Vänsterpartiets lokala företrädare i riksdagen kan nog hålla med om att det definitivt inte önskas några trefältsvägar med mittvajer, utan det är just motorväg som det handlar om. Jag kan som exempel nämna E 6:an i Bohuslän. Jag skulle vilja höra er riksdagsledamot därifrån uttala sig om att det i det avseendet är en annan ambition än den som Vägverket har. Det handlar också om förhandlingar, om att försöka hindra den andra partnern att lägga fram förslag - så här mycket accepterar vi inte om vi ska ha en uppgörelse kring budgeten. För oss var smärtgränsen nådd när sossarna sade: Vi ska ha 69 miljarder till investeringar i både regional och nationell plan. Av propositionen framgår att en del kommer att hamna i Stockholm och en del i Göteborg. Det är definitivt inte några trafiksäkerhetsåtgärder som man i första hand syftar till att vidta, utan det handlar om att lättare komma fram. Detta tror jag är alldeles uppenbart för de flesta av oss. Därför var vår ståndpunkt i förhandlingarna att försöka hindra sossarna att avsätta så mycket pengar som möjligt. Vi räckte inte till, med våra 4,5 %. Vänstern med drygt 10 % borde, tycker jag, kunna lägga manken till och försöka hindra sossarna att lägga fram så höga siffror.
Herr talman! Mikael Johansson svarade inte beträffande mitt förslag. Hur skulle regeringen bete sig om vi också hade hoppat av? Hur skulle man kunna färdigställa en proposition som ger svar på frågorna: Hur ska det se ut i regionerna? Vad är det för sorts inriktning på trafikpolitiken som man ska ha där? Hur ska man klara kollektivtrafikens behov av ny rullande materiel? Hur ska man se till att jämställdhetsmålet får praktiska efterverkningar i propositionen? Hur ska man över huvud taget skissera innehållet? En proposition kan väl inte bara bestå av en rad siffror, utan den måste också ha ett innehåll - en inriktning, någonting som är underlag för de planeringsdirektiv som trafikverken sedan ska ha. För att kunna fullfölja sin politik och för att kunna svara upp mot det förtroende som väljarna gett en måste man också orka samarbeta med andra som tycker olika. Vi representerar 12 % av rösterna i denna församling. Utifrån det har vi träffat en hygglig uppgörelse med Socialdemokraterna. Vi har förenat deras intressen med våra intressen och då åstadkommit den proposition som ganska så mycket varit en prövosten för det röd-gröna samarbetet. Hade vi inte klarat av detta och gjort precis som ni, skulle det ha varit mycket negativt för det samarbete som vi har och som är ett bevis på huruvida vi kan klara av att lösa Sveriges problem för befolkningen såväl i städer som i glesbygd samt när det gäller de behov som näringslivet har.
Herr talman! Hur det skulle ha blivit om Vänstern inte hade ställt upp på de motorvägssatsningar som här framgår vet vi inte. Vet Karin Svensson Smith hur regeringen hade reagerat om ni hade sagt definitivt nej till de här siffrorna? Hur kan Karin Svensson Smith veta detta? Det är fullständigt omöjligt. Det handlar också om vilken ideologisk styrka partiet har, vad är viktigt för partiet. Då är motorvägssatsningar inte acceptabla för miljöpartister. Detta vet regeringen naturligtvis om och försökte åtminstone tillfredsställa oss där vi tycker att det är viktiga prioriteringar på trafiksäkerheten, nämligen järnvägssatsningar. Dem lyckades vi få upp till 100 miljarder. Därför tycker jag att det är viktigt att påpeka och tydliggöra för väljarna att Vänstern ställer andra prioriteringar före miljösatsningar. Det är vad den här frågan handlar om.
Herr talman! Efter detta, ska vi kalla det, familjegräl skulle jag vilja kommentera lite det Mikael Johansson sade då han talade om Banverkschefen som föll i trans, för han hade aldrig kunnat drömma om så här mycket pengar. Det stämmer nog. Det här är ju bingo, citerade Mikael Johansson denne järnvägsman. Samtidigt är det väldigt avslöjande. Det visar det spel som ligger bakom och där en högst osäker utgång sällan har någon vinnare, men som järnvägsman kanske man har nära att associera både till bingo och till Loket. När det nu blir så mycket pengar är det lite märkligt att det statliga SIKA säger att det här är för mycket, vi klarar inte av det. Ingen ansvarig verkschef är väl ledsen för att det är för mycket pengar. Men för Vägverket, vars i och för sig kloke och duktige chef med alla sina regionala medarbetare gör ett väldigt bra jobb, kommer det att fattas väldigt mycket pengar redan nästa år. Ur trafiksäkerhetssynpunkt måste det ändå bekymra Mikael Johansson, som av och till har en del kloka synpunkter, att så många råkar illa ut i trafiken, när vi samtidigt hävdar nollvisionen. Låt oss ta sträckan E 20 från Sörmland till Göteborg. Där har det under det här året dödats 13 personer. Hälften av dessa har omkommit i en enda kommun, nämligen Vårgårda. Då skulle man tro att här blir det en snabb uppryckning för en upprustning i trafiksäkerhetens anda. Då är svaret nej, det finns inga pengar, det ligger bortom all rimlig planläggning. Detta måste jag väl ändå fråga Mikael Johansson om som känner stråken mellan Laxå och Ålingsås ganska väl.
Herr talman! Trafiksäkerhet handlar om vilken åtgärd som ska vidtas för att uppnå största möjliga effektivitet. Om vi talar konkret om att vi ska göra insatser på vägen, skulle då Elver Jonsson kunna gå med på att det är okej att köra en trefältsväg med mittvajer? Är det tillräckligt för att Folkpartiet ska bli tillfredsställt med en satsning på trafiksäkerhet, eller handlar Folkpartiets trafikpolitik om andra saker också? Jag misstänker det. Att SIKA har lite olika åsikter om järnvägssatsningar är alldeles självklart. Nu har SIKA pekat ut just Hallandsåstunneln och Citytunneln som samhällsekonomiskt olönsamma. Det sammanfaller med vår argumentering eftersom vi är mot de två projekten. Jag hoppas att SIKA kan göra bedömningar av vad det skulle innebära att ha tågsatsningar på 100 miljarder, för det har de nämligen inte gjort i sina analyser tidigare. Därför tycker jag inte att SIKA riktigt kan uttala sig om hur utfallet kommer att bli och vilken samhällsekonomisk effekt det skulle ha.
Herr talman! Jag får väl avslöja att jag tror ett rejält stycke mer på SIKA än vad Mikael Johansson gör. På frågan om vi är nöjda med mittvajrar ska jag svara att man i en del fall kan vara det. Det är en tydlig trafiksäkerhetshöjande insats. På en hel del av trafikstråken på väg behövs det dubbla körbanor. Utan tvekan är det - all statistik säger det - den överlägset bästa insatsen för ökad trafiksäkerhet. Sedan tar vi upp många andra saker, jag nämnde dem i mitt anförande, både den mänskliga faktorn och att vara i kördugligt skick, och på den punkten tror jag att jag och Mikael Johansson är ganska överens. Det vill till ett helt batteri, men vägupprustningen är oerhört vital i sammanhanget.
Herr talman! Folkpartiet företräder linjen för dubbla körbanor. Det hävdar jag också, fastän jag hävdar att i de flesta fall när det gäller de stora vägarna i södra och mellersta Sverige finns det alternativ, och det är tåget. Det ska utgöra den andra körbanan. För trafiksäkerhet har vi därför avsatt pengar i vårt förslag till hur infrastrukturen ska se ut på det nationella vägnätet. Vi tycker att vi som parti kan känna oss väldigt starka i att vidta rätt åtgärder vad gäller trafiksäkerhet och rätt åtgärder vad gäller miljö.
Herr talman! När man hör på meningsutbytet mellan Karin Svensson Smith och Mikael Johansson kommer man osökt att tänka på talesättet: Är det ett privat slagsmål, eller får man lägga sig i? Jag hade nämligen en fråga till Mikael Johansson i mitt inlägg som han inte har svarat på. Miljöpartiet talar ofta och väl om demokrati och demokratisk förankring. Men ni har inte haft någon synpunkt på urholkningen av det regionala beslutsfattandet i den stora infrastrukturproposition som vi nu diskuterar. Den enda lilla synpunkt Miljöpartiet hade var pekpinnen till att man inte ska få använda regionala investeringar till kommunala flygplatser. Har Miljöpartiet inga invändningar i övrigt mot den stora centralisering som man gör av beslutsfattandet när man urholkar regionerna? På den punkten har vi fått brev från både Sydsvenska handelskammaren och Sydsamsamarbetet. Det var den ena frågan. Den andra frågan handlar om sjöfarten. Har Miljöpartiet alldeles glömt bort att den kan vara det främsta och mest miljövänliga transportmedlet, eftersom ni inte heller i den frågan har profilerat er särskilt väl? Delar Miljöpartiet åsikten att det är angeläget att prioritera också sjöfarten som ett miljöriktigt transportmedel i framtiden?
Herr talman! Huruvida det är privata slagsmål eller inte får var och en bedöma. Vi är två olika partier, så ur den aspekten får vi väl fajtas i de former som finns. Vad gäller den regionala demokratin, regionalt ansvar, kommer det att ligga kvar en stor tyngd för länen att agera på både vägsidan och järnvägssidan. Länstrafikhuvudmännen trafikerar i dag ofta stomjärnvägarna, och då är det rimligt att skippa den uppdelning som tidigare har varit och låta det bildas ett gemensamt planeringsorgan. Det tycker att det är rimligt. Därför kommer den regionala demokratin att fortsätta via inflytandet på länsplanerna. Sjöfarten är inte tänkt att få statliga pengar, dvs. sådana satsningar som görs på vägsidan och järnvägssidan i form av investeringar. Vi har dock gjort ett undantag i budgeten, och det gäller hamnen i Göteborg. Den är av särskilt stor betydelse på grund av dess utformning och förutsättningar. Sedan finns det även andra väldigt bra sätt att ge förutsättningar för sjöfarten. Där tycker jag att vi som parti har medverkat tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna till att lösa de problem som sjöfarten har upplevt.
Herr talman! Man har ju sänkt ramen för det regionala anslaget från 39 till 15. Har inte Mikael Johansson noterat det?. Dessutom har man aviserat att man vill ha ett spann på ±50 % i det planeringsarbete som ska göras regionalt. Det är det som man nu protesterar så kraftfullt mot från bl.a. Sydsverige, Roger Kaliff och Sydsvenska handelskammaren. Tycker inte Miljöpartiet att det finns anledning att diskutera det över huvud taget? Det är en stark urholkning av det regionala beslutsfattandet på den här punkten.
Herr talman! För mig känns det inte som att den regionala självstyrelsen på något sätt kommer att minska på grund av de förslag som framförs i propositionen. För mig känns det tvärtom. Man kommer att få ett ökat inflytande genom att det blir en gemensam del att planera om. Det blir också åtgärder som är bättre förankrade i alla delar, hos Banverket och Vägverket och i de regionala sammanhangen. För mig är det tydligt. Däremot har vi som parti drivit landsbygdspaketet, där Vägverket får väldigt klara och tydliga direktiv om vad de ska göra eller inte göra vad gäller satsningar på grusvägar och annat. Där är näringslivet, länsstyrelserna och Vägverket överens om vilka åtgärder som ska vidtas, och det tycker jag från demokratisk synpunkt är väldigt positivt.

Herr talman! Vi står nu i början av ett nytt århundrade. Det är dags att reinvestera väg och järnvägsnätet till modernt skick. Det är även hög tid att utveckla ett nytt och framtida transportsystem som möter Sveriges växande behov av snabba, effektiva, säkra och miljövänliga transporter. Utgångspunkten för det framtida transportsystemet är en vision om en hållbar samhällsutveckling, en omställning till långsiktigt hållbara transporter, ekonomiskt, socialt och ekologiskt, som ska främja hela EU-utvidgningen och informationssamhällets framväxt kommer att påverka transportpolitiken. Det är svårt att förutsäga exakt hur, men vad som hittills är känt är att både person och godstransporterna ökar. Transporterna mellan medlemsländerna inom det utvidgade EU kommer att öka snabbt till följd av fördjupat samarbete. De gränsöverskridande handelsoch persontransporterna i hela Östersjöområdet, Finland, Ryssland, Baltikum, Polen och även i förlängningen med omgivande länder utanför EU-området, kommer att få allt större betydelse. Av just den anledningen, för att transporterna är av så stor betydelse, presenterade jag här i riksdagen för två månader sedan regeringens proposition Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I morgon kommer ni att gå till beslut - ett klokt beslut, det är jag övertygad om. Beslutet innebär att vi nu genomför den största samlade satsning på svensk infrastruktur i modern tid. Det satsas nu 364 miljarder kronor under perioden 2004-2015. En del av dessa resurser tidigareläggs för att kunna användas under perioden 2002-2004. Vi tar ett stort kliv framåt och reinvesterar i både väg och järnvägsnäten, tjälsäkrar vägarna och bygger ut såväl stamnätet som länsvägarna. Vi tar också ett stort kliv framåt och satsar rejält på järnvägens fortsatta utveckling. Det är en långsiktig satsning som främjar Sveriges tillväxt och regionala utveckling, en långsiktig satsning som innebär ett stort kliv framåt för omställningen till ekologisk uthållighet i Sverige. Herr talman! För att utveckla det framtida transportsystemet måste man utgå från dagens problem. och 1960-talen. Dessa vägar är inte dimensionerade för att klara dagens trafikbelastning. En stor del av vägnätet kan därför inte upplåtas för tunga fordon. Det gäller särskilt under våren och tjällossningen då ca 15 % av det statliga vägnätet är stängt för tung trafik. Det får stora negativa effekter för bl.a. Näringslivets efterfrågan på investeringar i driftoch underhållsåtgärder i väginfrastrukturen är i dag stark. Väl utbyggda och underhållna vägar spelar en stor roll för näringslivets val för lokalisering av verksamheter och stärker dess internationella konkurrenskraft. Det finns också anledning att uppmärksamma de säkerhets och framkomlighetsproblem som uppstår på stamvägar med låg standard och begränsade omkörningsmöjligheter när många tunga fordon ska samsas med personbilstrafik. Till bilden vill jag även lägga till de synpunkter som representanter från Sveriges samtliga län och regioner delgav mig när jag träffade dem i maj. Högst på önskelistan stod att vägunderhållet måste förbättras. Regeringen delar den bedömningen. Att bevara och säkerställa det befintliga vägnätet är särskilt viktigt. Därför avsätter vi 87 miljarder kronor till drift och underhåll av vägnätet. Det är en avsevärd höjning jämfört med tidigare infrastruktursatsningar. Utöver det avsätter vi också 17 miljarder kronor i ett särskilt tjälsäkrings och bärighetspaket. Vi fortsätter även utbyggnaden av ett nationellt stamvägsnät med hög standard. Sverige har ett väl utbyggt vägnät i hela landet, ett vägnät som behöver kompletteras. En satsning på stamvägarna bidrar till att öka framkomligheten, öka säkerheten, minska miljöproblemen och ge förutsättningar för regionförstoringar. Till detta avsätts 39 miljarder kronor. Dessutom satsar vi 30 miljarder kronor på de regionala planeringsramarna, till insatser för bl.a. det regionala vägnätet, för bidrag till kollektivtrafik, kommunala flygplatser och kajanläggningar, för bidrag till kommunerna när det gäller åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet samt för åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. Herr talman! Även inom järnvägen finns det stora brister. Det gäller såväl bärigheten som framkomligheten. Stora problem uppkommer när t.ex. gods och persontrafik ska konkurrera om utrymmet på enkelspår. För företagen är transportsystemet oerhört väsentligt. För företagens tjänsteresor och rekrytering av arbetskraft är det angeläget att persontrafiken med tåg motsvarar högt ställda krav. Men det är inte alla politiska partier som delar den uppfattningen. Moderaterna har inte insett järnvägens möjligheter. De anklagar regeringen för att inte följa de samhällsekonomiska kriterierna. Jag vill redan nu klarlägga att ett väl fungerande transportsystem handlar om mer än bara vägar och järnvägar. Det handlar om hur vi ska kunna förbättra välfärden och öka tillväxten. Det är också en fråga om miljö. Vi behöver ett transportsystem för att kunna knyta ihop alla delar av landet. Järnvägen har en nyckelroll om vi ska kunna uppnå allt detta. De vägar och järnvägar som vi nu planerar för ska kanske användas i hundra års tid. Under den perioden kommer vi att få ändrade värderingar och andra samhällsförändringar som inte fångas upp i dagens prognoser. Regeringen tror att människor och företag allt oftare kommer att välja miljömässigt bra alternativ. Det kommer att gynna järnvägen. Vi tror att vi kan skynda på en sådan utveckling genom att göra denna satsning på järnvägen. Moderaternas dysterkvist Per-Richard Moléns uttalande om järnvägsinvesteringar visar på en bristande framtidstro. Med den inställningen skulle varken Svealandsbanan eller Öresundsbron ha byggts - två riktiga triumfer för tågresandet. Jag vill också passa på att klargöra regeringens syn på tunneln genom Hallandsås, Botniabanan, Citytunneln och förstärkt spårkapacitet genom centrala När det gäller den här typen av mycket stora investeringar som på ett avgörande sätt knyter ihop stora befolkningskoncentrationer och skapar helt nya resemönster måste de politiska bedömningarna väga tungt. I grunden handlar dessa bedömningar om vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden. Citytunneln bidrar till en förbättrad integration i Öresundsområdet. Den ger helt nya möjligheter för utveckling av tågtrafiken i Skåne och stärker järnvägens konkurrenskraft gentemot biltrafiken. Tunneln genom Hallandsås ligger på Västkustbanan där stora satsningar görs för att bygga ut till dubbelspår hela vägen, mellan Malmö och Göteborg. För att få ett fungerande trafiksystem längs hela sträckan och för att tåget ska kunna konkurrera med lastbilarna på sträckan är tunnelutbyggnaden helt nödvändig. Botniabanan är viktig för utvecklingen av Norrland. Den knyter ihop de stora städerna längs Norrlandskusten och skapar helt nya möjligheter för arbetspendling och pendling till högre utbildning. Botniabanan är dessutom viktig för den exportintensiva industrin i Norrland, som får bättre transportmöjligheter för sina produkter. Förstärkt spårkapacitet genom Stockholm innebär att det blir möjligt att köra fler tåg mellan Stockholm och övriga delar av Sverige i högtrafik. Här trängs lokala pendeltåg, Mälardalstrafik och snabbtågstrafik på samma två spår, och man saknar möjlighet att köra fler tåg. Investeringarna är därför nyckeln till en positivt utveckling för järnvägstrafiken i landet. Om det fanns metoder för att ta med alla positiva effekter vi får av dessa stora järnvägsprojekt i en kalkyl skulle kalkylen visa på lönsamhet. Men med de mätmetoder vi har i dag är det inte säkert att varje projekt framstår som lönsamt. Därför gör vi nu en politisk prioritering och säger att vi vill ha dessa projekt genomförda, och därför förelägger vi riksdagen dessa förslag. Det är faktiskt vi politiker som företräder allmänintresset. Det är därför en självklarhet för mig att såväl regionala som nationella politiska organ är med i beslutsprocessen kring utvecklingen av vårt transportsystem. Jag vill särskilt påtala att regionerna är med och bär sin andel av kostnaderna när det gäller de stora projekten Citytunneln i Malmö, spåren genom centrala Stockholm och Botniabanan. Vad gäller Citytunneln rör det sig faktiskt om ca 1,8 miljarder kronor som Malmöregionen betalar för att få projektet. Tack för ordet, herr talman.
Herr talman! Låt mig börja med att instämma i en del av det näringsministern säger om vägunderhållet. Jag tror att Centerpartiet och Socialdemokraterna är överens när det gäller synen på detta. Det gäller också järnvägarna. Centerpartiet föreslog 700 miljoner kronor mer till järnvägarna förra året. Då var vi ensamma om det. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit efter. Vi välkomnar det. Vi tycker att det är mycket angeläget att satsa på järnvägen som ett miljöriktigt transportmedel, liksom på sjöfarten. Problemet, näringsministern, är att vi har hört dessa visor förut. Jag citerade i min inledning ur regeringens proposition 1997/98:62. Då skulle man storsatsa på att ta igen vad man missat vad gäller underhållet, tidigarelägga åtgärder osv. Varför ser regeringen inte till att anslå egna pengar - inte lånade - över statsbudgeten under de närmaste tre åren, om man nu menar allvar och verkligen vill storsatsa på vägunderhållet? Då skulle man skapa lite trovärdighet i samband med denna inriktningsproposition, som har så lång räckvidd. När man plussar på 12 miljarder för de närmaste åren är 8 miljarder lånade pengar, och 1 miljard kommer från en uppskjuten amortering. Bara 2,8 miljarder kronor är egna pengar. Vi ser nu en annalkande lågkonjunktur, som gör att allting kommer att ställas på sin spets. Hur ska vi få trovärdighet för detta, näringsminister, om man inte ens för de närmaste åren kan anslå pengar över statsbudgeten? Det var min första fråga. Min andra fråga gäller BREV-utredningen. Vi läste i ett TT-meddelande att trafikutskottet har stoppat BREV-utredningen, men Monica Öhman ville inte svara på min fråga om det. Jag hoppas att näringsministern kan ge besked. Hur blir det med BREV-utredningen och planen att låta mer än 1 000 mil allmän väg bli enskild väg? Kan vi få ett besked av näringsministern i kammaren här i dag? Säg gärna något ord också om det regionala inflytandet. Lämna gärna en kommentar till breven från Sydsverige, där man undrar över varför beslutsfattandet återigen centraliseras.
Herr talman! Tanken bakom att vi nu lånar pengar är att vi vill tidigarelägga de projekt vi har på både vägsidan och järnvägssidan som vi skulle ha startat tidigare, men som vi av ekonomiska skäl inte har kunnat starta. De är planerade. De är miljöprövade. Det är bara att sätta spaden i marken. Därför gör vi detta nu. Vi betalar tillbaks pengarna under perioden. Därav följer att det finns en post - 45 miljarder av de 364 miljarderna - som är lånade pengar. Även Botniabanan lånar vi pengar till. Jag tycker att det är en bra metod. Jag ser ingen skillnad mellan detta och någon form av PPP-lösning. Då hade vi också fått betala under en längre tid. Sven Bergström säger att vi går in i en lågkonjunktur. Vi får avvakta och se om vi kommer in i en lågkonjunktur. Vi är ännu inte där. Vi ser en recession, och det är nog så allvarligt. Men vi kan inte tala om en lågkonjunktur i ordets rätta mening. När ska vi investera i infrastruktur och satsa på den? Jo, det är faktiskt väldigt lämpligt att göra det under en lågkonjunktur. Det är i en vikande konjunktur som vi ska satsa de resurserna och bidra och stimulera. När det gäller frågan om det regionala inflytandet delar jag uppfattningen - jag har uppfattat det som att utskottets majoritet också har gjort sådana skrivningar - att det ska finnas ett starkt regionalt inflytande. Utredningen om enskilda vägar är på remiss. Jag har inte tagit del av den ännu, men jag kan efter att ha läst och hört om att man vill låta allmänna vägar bli enskilda vägar konstatera att jag inte delar utredningens uppfattning. Det kan jag säga generellt, men jag ska uttala mig ytterligare om detta när remisshanteringen är klar. Det hoppas jag att kammaren respekterar.
Herr talman! Låt mig börja med att vara positiv och välkomna näringsministerns ganska tydliga besked när det gäller BREV-utredningen. Han avvisar förslaget om att låta många allmänna vägar bli enskilda vägar. Jag tolkar det så att det inte kommer att bli aktuellt. Det hade varit respektabelt att vilja tidigarelägga satsningar genom att låna pengar om man hade kunnat skapa trovärdighet runt tanken att det är något långsiktigt. Jag blir lite fundersam när näringsministern säger att vi inte har lågkonjunktur. Det är recession i landet. Tillväxten är negativ. Då är det väl lågkonjunktur, med alla rimliga mått mätt. Nu har vi statsfinanserna i god ordning. Centerpartiet har medverkat till detta. Hade man verkligen menat allvar med att storsatsa på vägunderhåll, järnvägar och annat borde man i detta läge kunnat klara en hel del över statsfinanserna. Men om man inför en annalkande lågkonjunktur säger att man ska anslå 5 miljarder mer till detta område om några år brister trovärdigheten. Även om näringsministern bildligt talat sätter på sig tomteskägget inför jul och talar om den största satsningen i modern tid finns det tyvärr ingen trovärdighet i det. Det hinner rinna väldigt mycket vatten under broarna innan planeringsperioden 2004-2015 är här. Det är väldigt svårt att se att regeringen menar allvar när man lånar två tredjedelar av de pengar man satsar under de närmaste åren. Hur ska man då klara att höja anslagen 5 miljarder ytterligare några år senare? Det är tyvärr, näringsministern, inte trovärdigt. När det gäller det regionala inflytandet vet jag inte om näringsministern har hunnit läsa breven från Sydsvenska handelskammaren och Roger Kaliff. De är väldigt oroade över att man nu lägger större tyngd på vägverk och banverk och urholkar det regionala inflytandet över infrastrukturen. Jag delar denna oro. Centerpartiet har reserverat sig på denna punkt, och jag ger alla ledamöter här i kammaren som delar vår uppfattning möjlighet att rösta på vår reservation.
Herr talman! Är det något parti i denna kammare som är trovärdigt är det Socialdemokraterna. Vi har sanerat statens finanser. Vi tog över när det var kris - jag använder rätt ord - i statsfinanserna. Vi har halverat arbetslösheten. Vi har gjort stora satsningar på skolan och vården. Nu gör vi stora satsningar på infrastrukturen. Är det någon som är trovärdig när det gäller att hålla i finanserna är det vi. Det tycker jag faktiskt att vi ska få respekt för.
Herr talman! När man lyssnar på näringsminister Björn Rosengren förstår man att han är i sitt esse. Han fortsätter med samma typ av löften som han har gjort under tre år - den största satsningen i modern tid, ett stort kliv framåt, ett stort kliv framåt även för järnvägens utveckling - och använder som argument 364 miljarder kronor. Tittar man på vad dessa 364 miljarder innehåller kan man se att 45 miljarder, precis som Sven Bergström säger, är amorteringar och räntor. De ramlar bort. Sedan har vi 58 miljarder som inte är finansierade. Trots att man går ut och lovar att satsa på vägar kan man inte garantera de 58 miljarderna, vilket jag tycker är fantastiskt egendomligt. Vilket parti och vilken regeringskonstellation var det som drog i gång järnvägsbyggandet i Sverige? Vem drev på när det gällde Svealandsbanan? Vem var det som jobbade fram en del kring Citytunneln? Vem var det som drev på så att vi fick Arlandabanan? Vilken regering var det som drog i gång det här med Öresundsbron och drog fram det till ett beslut? Vilket parti är det som har jobbat hårt för att övertyga den socialdemokratiska regeringen om att man behöver mer spårkapacitet i Stockholm? Inget av alla de löften som Björn Rosengren har ställt ut har han kunnat stå för. Nu, några månader före valet, ställer han upp och lovar. Med de records som det socialdemokratiska partiet har sätter inte jag något större värde på de löftena. Låt oss först se vad det blir. Jag är tveksam. Då är det bättre att lita på de motioner och de förslag som de borgerliga partierna har. Ni säger att ni har satsat på omsorg och vård. Hur ser omsorgen och vården ut? Det är långa köer och dålig äldreomsorg. Blir vägarna och järnvägarna av samma kvalitet vill jag betacka mig för en socialdemokratisk infrastrukturpolitik.
Herr talman! Låt mig börja med de 58 miljarderna. Alla här i kammaren vet att statsbudgeten bara läggs för tre år framåt. Därmed är det faktiskt ofrånkomligt att propositionen inte kan vara fullt finansierad från dag 1. Tidigare regeringar, även de borgerliga, har lagt fram infrastrukturpropositioner under de förutsättningarna. Men själva poängen med denna proposition är faktiskt dels att den klarar av saker i närtid, redan 2002, 2003 och 2004, dels att vi talar om att dessa satsningar ska göras och att vi sedan har en finansiering där vi kan ange detta exakt. Sedan gällde det allt vi lovat när det gäller getingmidjan, Hallandsås, Citytunneln osv. Ja, vi har faktiskt satt i gång. När det gäller Citytunneln har vi gjort upp med regionen. När det gäller exempelvis getingmidjan här i Stockholm är det någonting som Banverket har i uppdrag och håller på och jobbar med. Jag kan ta exempel efter exempel. När det gäller Stockholm, om jag nu får chansen att säga det, talas det om att regeringen gör för lite för Stockholm. Det är inte det att det saknas pengar i Stockholm, utan det är den moderatledda regeringen här i Stockholm som inte har haft förmåga att klara ut vad man vill. Man är oense. Vi har då tagit tag i detta genom att samla samtliga i kommunen Stockholm och länet Stockholm för att få en enhet. Det saknas icke pengar, det saknas politisk kraft - inte minst hos dem som styr och ställer här i Stockholm.
Herr talman! Det saknas inte pengar till bl.a. Stockholm, får vi höra. Sedan skyller man på den moderata majoriteten i Stockholm. Men uppenbarligen saknas det pengar eftersom regeringen och Björn Rosengren inte ens i närtid, fram t.o.m. 2004, kan plocka fram riktiga pengar utan diskonterar framtiden genom att gå ut och från Riksgälden låna 8 miljarder kronor. Man får ett starkt intryck av att Björn Rosengren inte riktigt har klart för sig de ekonomiska realiteterna. Han kan i stort sett säga vad han vill, men det är en stor skillnad på lånade pengar och anslagsfinansierade pengar. Finns det pengar i Stockholm efter 2004? Björn Rosengren säger ju samtidigt att man av budgettekniska skäl inte kan anslå mer pengar fram till 2004. Vad är rätt? Finns det pengar eller finns det inga pengar?
Herr talman! Låt mig börja med att ta upp att Per Richard Molén tidigare sade att vi borde byta ut näringsministern. Anders Sundström hade varit bättre. Jag gläds över detta besked. Det är ändå en socialdemokrat. Det hade varit värre om man hade föreslagit Per Westerberg. Jag tar det som en komplimang både åt mig själv och åt det socialdemokratiska partiet. För att sedan ta frågan om Stockholm vill jag bara kort säga att eftersom regeringen gör en rejäl upprustning av det totala vägnätet och en kraftig förstärkning av det regionala vägnätet kommer en stor del av pengarna till det nationella vägnätet att tilldelas tillväxtregionerna. Det är de facto så. Regeringen satsar 30 miljarder på det regionala vägnätet och kollektivtrafik och 39 miljarder på det nationella stamvägsnätet. Det kommer att finnas pengar. Men hittills har vi inte kunnat göra någonting eftersom ledningen i Stockholms kommun, som faktiskt inte är socialdemokrater, inte har kunnat ena sig med sitt samarbetsparti annat än möjligtvis om hur man ska dra en del cykelvägar. Det får vi väl uppskatta och vara imponerade över. I övrigt har man inte visat någon handlingskraft. Detta är ändå sanningen.
Herr talman! Näringsministern började i en optimistisk ton. Det är bra, för det behövs mycket optimism för att klara hem detta. Han sade: Nu är det hög tid. Ja, det är hög tid, men det är också sen tid. Det gör att många tvivlar på att det här konceptet - eller ska vi kalla det receptet, för det är väl rätt ord när det är fråga om en sjukdomsbild - kan få patienten frisk. Jag tror att det behövs en annan genomlysning här. Som jag sade i mitt anförande har Riksdagens revisorer, Riksrevisionsverket och denna kammare uttalat kritik mot den svaga och otillräckliga analys som ligger bakom, och därför tror jag inte att någon kan säga tvärsäkert hur detta ska ros hem rent ekonomiskt. Det har talats om storstadspengar och kostnaden för Stockholm. Min fråga på den punkten är: Ingår de kanske 30 miljarder som det kostar att göra den här insatsen i Stockholm i den stora summan, eller ligger de utanför? Sedan tror jag att det var bra, återigen, att Björn Rosengren inte talade om PPP. Det ger mig fortfarande hopp. Visserligen är han i karantän just nu i fråga om detta, men behåll lugnet! Jag tror att nya tider väntar i den frågan. Det var också välgörande att näringsministern band upp sig för att det inte lär bli av att föra över enskilda vägar på enskilda kommuner, som den statliga utredningen har sagt. Det är bra att det blir tydligt, för det kan ge också remissinstanserna frimodighet att för sin del stryka under detta. Trafikpolitik är inte bara vägar, säger näringsministern. Nej, det är helt riktigt. Men tappa inte balansen! Rätt balans är viktigt också i trafiken.
Herr talman! Återigen: När det gäller vägar i tillväxtregionerna - Stockholm och Göteborg, för att ta två stora sådana - menar jag att det kommer att finnas pengar till detta. Jag delar vidare Elver Jonssons konstaterande att det måste finnas en balans. Jag anser att det finns en väl avvägd balans mellan vägar och järnvägar och även i vår ambition att långsiktigt föra över alltmer på järnväg där det är möjligt. Man kan inte säga: Nu för vi över allt på järnväg. Det är inte möjligt överallt, av många skäl. Sverige är ett stort land till ytan, det är glesbefolkat, och därav följer att tågtrafiken inte alltid kan möta upp när det gäller persontrafik etc. Men den kan möta upp på många andra ställen. Det varierar, bitvis kör man bil med gods och lastar över till båt eller järnväg. Det är det som är viktigt. Man måste se hela den balansen.
Herr talman! Näringsministern framhärdar i att det är en god avvägning. Jag har betvivlat och bestridit det, därför att om nu Banverket fick för mycket pengar, mer än man hade tänkt sig, råder det väl inget tvivel om att Vägverket har fått för lite. Allra mest, herr talman, bekymrar mig det nära perspektivet. Nu när arbetsplatser raseras på många industriorter säger man: Nu ska vi se till att ni har vägar, så att ni kan pendla. Det är klart att i Gislaved, Degerfors och Bengtsfors kvarstår de bekymren och de ligger i närperspektiv. Hela infrastrukturpropositionen är ju - jag har påstått det förut - ganska baktung. Det betyder att den ligger bortom flera val. Den ligger rentav bortom när näringsministern själv har mönstrat av. Hans vänner fruktar det möjligen, men andra hoppas det. Det finns alltid skilda uppfattningar. Jag ska inte göra det till en stor fråga. Men det känns inte rätt att de största tvivlen gäller de närmaste åren.
Herr talman! Vem som kommer att sitta kvar här nästa period vet väl ingen. Men jag kan utmana Per Richard Molén i alla fall. Jag har större chans att vara kvar, eftersom han har anmält att han går i dag. Jag tycker inte att vi ska gå in i den diskussionen. Detta vet ingen. Vi kanske är varslade allihop, med tanke på att det snart är val. När det sedan gäller frågan om balansen hävdar jag att det är ganska bra balans mellan att förändra, att satsa mer på miljövänliga transporter och att rusta upp våra vägar. Jag vill säga att de motorvägar, det gäller E 6, E 4, E 18 och flera andra, som måste byggas ut ligger i plan. Den utbyggnaden kommer vi att starta redan under 2002. Än en gång, lånar man upp pengar, som vi har gjort, kan man starta detta mycket snabbare. Jag anser alltså att det är en mycket väl avvägd balans.
Herr talman! När den här propositionen lämnades fick den kritik av svensk sjöfartsnäring därför att näringen saknade satsningar på sjöfarten. I mitt anförande hävdade jag att Sverige ska ses som en ö i transportpolitiskt avseende. Då behöver man satsa på sjöfart. Godstransportdelegationen har påpekat att vi har ett avgiftssystem för sjöfarten som gör att det blir mycket svårt för den att hävda sig. Transporterna blir dyra. Oppositionen och Vänsterpartiet har nu fått igenom ett tillkännagivande om att det här systemet snabbt ska ses över. Vi har också från kristdemokraternas håll anslagit extra pengar, 3 miljarder, till infrastrukturen för sjöfarten. En del av sjöfarten är den s.k. inre sjöfarten. Vänersjöfarten skulle jag vilja att näringsministern sade något ord om. Den håller i dag på att bildligt talat gå i kvav. Vad tänker regeringen göra för att få den på rätt köl?
Herr talman! Sjöfarten har, som mycket riktigt sägs här, stor betydelse för transportsystemets framtid. Det gör att jag har anledning att återkomma i den frågan. Det är flera frågor som hänger samman här. Europeiska kommissionen har nyligen redovisat ett underlag i vissa hamnpolitiska frågor samt lämnat förslag till ett direktiv för tillträde till marknaden för hamntjänster, och Godstransportdelegationen har lämnat förslag på reformerade farledsavgifter. Jag instämmer i analysen av sjöfartens stora betydelse. Men jag vill nog först avvakta effekterna av den stora reform som vi nyss infört inom sjöfarten, det nya sjöfartsstödet. Jag vill även analysera remisserna över Godstransportdelegationens förslag och EU-kommissionens direktiv innan jag uttalar mig i frågan. Därför kommer jag att återkomma i denna fråga. När det sedan gäller Vänersjöfarten beviljades Värmlands län och Västra Götalandsregionen 5 miljoner kronor av länsstyrelsen under en treårsperiod till Vänerrådet. Dessutom har berörda länsorgan lämnat 5 miljoner kronor till detta utvecklingsarbete. Regeringen har också ändrat reglerna för regionalt transportbidrag så att transporter via hamnar i Vänern och på andra insjöar ska vara bidragsberättigade på samma sätt som via kusthamnar inom transportbidragsområdet. Regeringens ställningstagande till Godstransportdelegationens slutsatser kommer att ha betydelse för den framtida situationen i Vänertrafiken. Med detta har jag sagt att jag återkommer även till denna fråga.
Herr talman! Jag tackar för de här svaren. Trots att vi i den här kammaren har påpekat bekymren med Vänersjöfarten under flera års tid säger ministern att vi ska vänta på remissvaren när det gäller Godstransportdelegationens förslag. Men ärendet brådskar. Jag vill ta upp en annan fråga som jag nämnde i mitt anförande, pengarna till infrastrukturen. Det finns ett pedagogiskt problem som jag vill be ministern förklara. I propositionen, på s. 128, finns en tabell som har rubriken Utgifter för och finansiering av planeringsramen. Men regeringen blandar sedan in satsningen i närtid i planeringsperioden. Rent bokföringsmässigt kan man förklara det här, men när man går ut och säger att vi satsar 364 miljarder och av dem använder 5 miljarder till den s.k. satsningen i närtid blir det lite svårt att förklara och förstå. Kristdemokraterna har sagt nej till det opreciserade lån som regeringen vill ta upp nästkommande budgetår, därför att vi inte tycker att det finns någon precisering av vad pengarna ska användas till.
Herr talman! Vi har ett belopp på 364 miljarder. Av det är 45 miljarder räntor och amorteringar. Avsikten med upplåningen är bl.a. att tidigarelägga själva infrastrukturpropositionen. I annat fall gäller bara de åtgärder som träder i kraft när den nya perioden börjar. För att komma i gång med - och då svarar jag på den andra frågan - de projekt som är planerade, klara och miljöprövade, som vi skulle ha kommit i gång med tidigare men inte hade pengar till, tillför vi pengar. Någon här i kammaren har ironiserat över att jag har sagt att alla kommer att bli trötta på alla gropar och hål i vägar och järnvägar. Jag står fortfarande för det. Ni kommer att få se det. Det är det vi använder de här pengarna till. Vi tar de pengarna av de 45 miljarder som angivits i propositionen för räntor och amorteringar. Därmed tycker jag att det verkligen går ihop. Vi tar en del, i det här fallet 8 miljarder, från de angivna 45 miljarder som ska betalas tillbaka under perioden, räntor och amorteringar, och lägger på 2002, 2003

Herr talman! I nästan två år fick Sverige vänta på att regeringen skulle ange riktningen i sin politik i den viktiga frågan om hur man vill satsa på vår framtida infrastruktur. Jag skulle vilja sammanfatta resultatet av den alldeles uppenbara vånda och ansträngning som regeringen genomgått med en lätt travestering på ett känt uttalande: Sällan har så många väntat så länge på så lite. Herr talman! En väl fungerande infrastruktur är avgörande för enskilda människors och för det samlade näringslivets möjlighet att i samverkan skapa tillväxt och välstånd. En effektiv samverkan mellan de olika trafikslagen är nödvändig, och för detta krävs också ett väl utbyggt IT-nät. Kombinationen av bra hamnar och ett effektivt och välskött vägnät i samspel med ett modernt och utvecklat järnvägssystem möjliggör att såväl insatsvaror som färdigt gods transporteras till och från produktionsplatserna. Goda kommunikationer är också ett måste för att människors vardag liksom fritid ska kunna ges ett innehåll präglat av valfrihet och livskvalitet. Dagens situation med ett nedslitet och dåligt underhållet vägnät begränsar framkomligheten och orsakar kostnader och svårigheter för alla grupper av trafikanter. Begränsningar för lokala företag att kunna transportera sina varor leder inte minst på glesbygden till att möjlig expansion uteblir. I sämsta fall flyttas verksamheten till annan ort med bättre förutsättningar, och i något fall lämnar företaget t.o.m. landet. Expansiva regioner, t.ex. Stockholmsområdet och andra storstadsområden, hämmas i sin utveckling därför att tillgängligt transportsystem inte klarar den ökande trafiken. Järnvägsnätet har inte getts erforderliga anslag för underhåll och nyinvesteringar, och detta har lett till att den regularitet och punktlighet som förutsätts gälla just sådana transporter inte kunnat upprätthållas. Förseningar och inställda tåg tillhör vardagen i järnvägsvärlden, och med sådana förutsättningar är det svårt att locka nya kunder till detta transportslag. Omvänt kan konstateras att på banor där nysatsningar har gjorts på snabba och täta förbindelser väljer alltfler resenärer att ta tåget. I infrastrukturpropositionens analysdel, som många av oss tycker är berömvärt tydlig, framgår att transporterna kan förväntas öka på både järnväg och väg. Såväl SIKA som Godstransportdelegationens rapporter ger tydliga signaler om att trafikmängderna ökar uttryckt såväl i ton som i persontransportkilometer. Relationerna mellan dessa båda trafikslag är också tydlig. Såväl på person som på godssidan förväntas en kraftig ökning ske av transportarbetet på vägsidan, medan järnvägen tappar. Den logiska slutsatsen om man vill leva upp till kraven på tillgänglighet och tillväxt borde då naturligtvis vara att följa utredningarnas antaganden och prioritera satsningarna av tillgängliga medel till just vägsidan. För järnvägens vidkommande bör åtgärderna enligt vår mening inriktas mot att bygga bort de flaskhalsar som begränsar ett effektivt utnyttjande av det befintliga bannätet. I den angivna men inte helt finansierade ramen på 319 miljarder som vi nyss har haft en debatt om väljer regeringen och utskottets majoritet att satsa merparten på järnväg. Man satsar t.o.m. mer än vad man från Banverket självt har begärt i sin anslagsframställning. Som redan nämnts sker prioriteringen stick i stäv mot de utredningar som regeringen själv lutar sig emot och är med all tydlighet anpassad efter stödpartiernas politik. På en fråga i TV:s Aktuellt beträffande just den här avvägningen av anslagens storlek mellan trafikslagen svarar näringsministern att SIKA använder föråldrade mätmetoder. Är det så, och är det så att regeringsföreträdarna och stödpartierna delar den uppfattningen? Vilka andra mätmetoder har man i så fall tillgång till, och hur ser detta underlag ut? Och kan det vara tillgängligt för oss här i kammaren? Herr talman! I motionsyrkanden från alla partier finns dokumenterat viljan att avsätta medel för att förbättra den svenska transportinfrastrukturen. Ingen landsända eller region är undantagen från önskemål om förbättringar. I anförande efter anförande har inte bara näringsministern utan även statsministern understrukit behovet av förbättrade transportförutsättningar. Den alltför långa väntan på den infrastrukturproposition vi nu behandlar har använts till att piska upp förväntningarna. När vi moderater i mars i år tog initiativet genom det förslag till proposition vi då lade fram fick vi kritik, inte bara av formaliaskäl utan även därför att man inte minst från näringsministern kunde höra och läsa uttalanden om att den föreslagna nivån i vårt förslag var i underkant. I grunden tyckte vi då att det var positiva signaler, som vi gärna tolkade som att regeringen, om och när den nu skulle komma till skott, skulle vidga ramen väsentligt och därmed verkligen göra en satsning värd namnet på det vägnät och de järnvägar som vi rör oss med. Stor är därför vår och andras besvikelse när vi har sett förslaget och kan konstatera att ambitionerna nog var stora, men man nådde inte ända fram. Budgetplaner som presenteras av regeringen för att behandlas av riksdagen bör enligt min mening för att vara trovärdiga vara så anpassade tidsmässigt att ett genomförande kan påbörjas när beslutet väl tas. Att ha en fördröjning innan verkställighet kan ske, som är aktuellt i det här fallet med flerårsplanen, kan enligt min mening inte ha som huvudsyfte att snabbt genomföra de förslag som ställs i utsikt. Trovärdigheten kring dessa frågor avtar i takt med tidsutdräkten för verkställighet av åtgärderna. Med den tidsram som nu gäller kommer ingen förbättring i förhållande till gällande plan att ske inom två år. Den eftersläpning av vägunderhållet som vi så påtagligt upplever i dag får vi tyvärr leva med. I Vägverkets kommentar till förslaget citerar jag: "För drift och underhåll höjs ramen i den kommande planen. Den nya nivån är 7,2 miljarder kronor per år. Tyvärr ligger anslagen i regeringens budgetförslag för åren 2002-2004 på nivån 6 miljarder kronor per år. Detta innebär att någon återhämtning av det eftersatta underhållet inte kan förväntas under denna period." Min fråga skulle ha ställts till näringsministern, men han finns ju inte kvar här, så den får riktas till regeringsföreträdarna: Är generaldirektörens beskrivning riktig, och känner ni igen den? Är ni i så fall beredda att hjälpa till att tidigarelägga den del av anslaget som är avsett för underhåll för att åtminstone påbörja återtaget omgående? Herr talman! Inriktningen i den moderata infrastrukturpolitiken är att skapa bättre kommunikationer som dels tryggar framtiden för såväl enskilda människor som för ett starkt svenskt näringsliv, dels skapar och ger sysselsättning. De ramar som regeringen lagt i sin proposition kan verka imponerande, men skalar man bort den del som lånas upp och sedan räknar av de miljarder som krävs för amorteringar av upptagna lån, såväl gamla som tillkommande, återstår dessvärre inte så mycket att rusta upp med. Detta har Vägverket också bekräftat i sina uttalanden. Det moderata förslaget är baserat på att med direkta budgetmedel klara den inriktning vi valt att presentera. Därför blir nettoeffekten betydligt större med vårt förslag. Den främsta skillnaden gentemot regeringens förslag i denna fråga är att vi vill starta det viktiga arbetet med att rusta upp svenska vägar och järnvägar redan i januari 2002, alltså två år tidigare än den tidpunkt som regeringen har föreslagit. Alla partier är överens om nödvändigheten av ökade anslag för upprustning av infrastrukturen. Frågan varför regeringen lägger förslag på viktiga investeringar med två års fördröjning har hitintills i den här debatten inte fått någon nöjaktig förklaring. De prioriterade områden som vi lyfter fram i vårt förslag vill jag beskriva något. Anslaget för ett förbättrat underhåll av det befintliga vägnätet ska höjas väsentligt för att ta i fatt den eftersläpning som redan finns och dessutom för att verkställa den nödvändiga tjälsäkring framför allt på glesbygdens grusvägnät som jag vet och också har hört att vi alla tycker är nödvändig. Inte minst i skogsregionerna är detta en viktig åtgärd för att kunna säkra transporter av skogsråvaror och ge de boende längs dessa vägar möjlighet att året om garanteras framkomliga vägar. De nedkörda och spåriga asfaltvägarna som finns över hela landet måste också få en nödvändig upprustning. På investeringssidan har vi i våra anslagsramar prioriterat några objekt, och framför allt vill vi fullfölja den satsning som påbörjades under tidigt 90-tal innebärande bl.a. färdigställande av den nordiska triangeln. Det innebär att E 4 ska färdigställas upp till Stockholm, och vidare upp till Gävle byggas ut fullt ut till motorvägsstandard. E 6 ska byggas färdigt, och liksom den svenska delen av E 18 bör den byggas ut till motorväg. Göteborg ska förbindas med Stockholm genom att resterande del av riksväg 40 byggs ut till motorvägsstandard. Riksväg 45 från Göteborg mot Trollhättan vidare mot Karlstad är en av de mest belastade vägarna i landet. Trots sin dåliga standard tvingas den ta emot stora volymer av såväl gods som persontrafik. Där krävs omgående förbättringar i syfte att även här nå upp till motorvägsstandard. Trafikmängden på E 22 har ökat. Det har vi hört tidigare i debatten i dag. Där vill vi vara med att se till att den får en nödvändig upprustning. E 20 är ett viktigt stråk från Göteborg upp genom Mellansverige till Stockholm. Den är för närvarande föremål för nybyggnation i sin norra del. Vi menar att det även ska avsättas medel för att klara upprustningen av de södra delarna. Vägverket ska i samråd med de regionala myndigheterna prioritera hur dessa medel ska fördelas för framtiden inte bara för E 20 utan för det regionala vägnätet över huvud taget. Herr talman! Trafiksituationen i och kring våra storstäder i allmänhet och i Stockholmsregionen i synnerhet är klart undermålig. Dålig framkomlighet i stadskärnan i kombination med kapacitetsmässigt otillräckliga eller snarare obefintliga förbifarter för genomgångstrafiken är allvarliga hinder för den expansion som präglar vår huvudstad. Regeringens ovilja att lösa dessa frågor hindrar den positiva tillväxt regionen för närvarande befinner sig i. För att minska mängden genomgångstrafik i stadens centrala delar föreslår vi att regeringen i samråd med kommun och regionledning omgående startar planering för att lösa dessa frågor. Till viss del har det redan skett genom Stockholmsberedningen. Men vi har fortfarande inte några konkreta förslag framme. Inom ramen för de medel vi avsätter i vårt förslag vill vi möjliggöra att hitta en för parterna godtagbar lösning. Det har tidigare i debatten och också i dag framskymtat att man vill införa särskilda trängselavgifter för att försvåra och fördyra biltransporter i storstäderna. Det är enligt vår mening ett destruktivt sätt att angripa problemet. Därför avvisar vi detta. I Göteborg, som har trafikproblem av liknande karaktär som Stockholm, måste också nya genomfartsleder komma till stånd under planperioden. Här ger vi en älvförbindelse en hög prioritet. Herr talman! Eftersläpningen av anslag till vägar har lett till att många planerade investeringar har skjutits på framtiden. Resultatet märker vi i form av dålig framkomlighet, fördröjning av varutransporter och höga olyckstal. Nollvisionen är nu mer avlägsen än tidigare. Åtgärder för att öka säkerheten på vägarna måste påskyndas. Trafikutskottet har i ett tidigare betänkande klart tagit ställning för att utnyttja möjligheten att med externt kapital, s.k. PPP-lösningar, påskynda utbyggnaden av vägnätet. Även näringsministern har uttalat sig positivt om dessa lösningar men har uppenbarligen av samarbetspartierna förhindrats föra frågan till avgörande. Omtanken om regeringsunderlaget går här som i andra frågor före ansvaret att ge det samlade transportbehovet godtagbara lösningar. Herr talman! Det enskilda statsbidragsberättigade vägnätet har under en lång period tvingats leva med minskade anslag. Kring dessa vägar bor närmare 800 000 människor. För att klara nödvändiga transporter av både gods och människor har de ansvariga väghållarna på detta vägnät tvingats att i all större utsträckning finansiera driften genom att öka uttagen från de enskilda intressenterna. Regeringen tillsatte BREV-utredningen, som vi tidigare har hört här i dag, för att klarlägga avgränsningen mellan enskild och statlig väghållning och har fått sitt svar, dock utan att presentera något förslag grundat på detta förslag. I den moderata reservationen nr 1 utvecklar vi våra synpunkter på detta. Vi föreslår att anslaget för vägar höjs samtidigt som ett nytt anslag, ett s.k. upprustningsanslag, införs för att klara det enskilda vägnätets problem. Det har funnits ett sådant förut. Det gäller inte bara underhållet, utan det behövs även upprustningsanslag. Herr talman! På överskriden talartid vill jag samla mig för avslutning. Möjligheten att snabbt och med tidsprecision frakta såväl gods som människor på järnväg är en viktig förutsättning för att bevara och stärka den ekonomiska tillväxten. Satsningarna i Mälardalen har varit framgångsrika. Nya grupper resande väljer i dag att använda tågen. Spårkapaciteten i Stockholm måste snabbt byggas ut. Problemen i den s.k. getingmidjan måste byggas bort under planperioden. Denna utbyggnad är helt nödvändig för att klara ökningen av pendeltågstrafiken i huvudkommunen men också för att förbättra genomströmningen av tåg till och från Stockholm. Västkustbanan, där upprustningen påbörjades för mer än tio år sedan, väntar på sitt färdigställande. De flaskhalsarna som fortfarande finns kvar måste byggas bort för att redan nedlagt kapital ska kunna utnyttjas. Vi står bakom regeringens förslag att fullfölja tunnelbygget genom Hallandsås. Det självklara målet att med tåg kunna åka snabbare än med bil mellan Oslo och Göteborg till kontinenten kan kanske äntligen upplevas som realistiskt när dessa förutsättningar har uppfyllts. Vi vill också medverka till ökad godstrafik på järnvägen. Framför allt vill vi satsa på att dra fram och utveckla spårkapaciteten till våra största hamnar. Det är en av ledstjärnorna för den moderata järnvägspolitiken. Spårförbättringar och förstärkt underbyggnad för att klara ökade axellaster krävs på alla de banor där det tyngsta godset förhoppningsvis väljer spåret före landsvägen. Vi vill vara med att utreda Europakorridoren och Götalandsbanen. Resultatet av denna utredning får sedan visa om det är bärkraftigt nog att gå vidare. Tillkomsten av Öresundsbron har minskat behovet av omlastning från landförbindelse till färja. Samtidigt har det förkortat tidsåtgången. Nu måste vi gå vidare och knyta ihop Skandinavien med den europeiska kontinenten via en fast förbindelse över Fehmarn bält. Vi vill här föreslå att regeringen i samarbete med Danmark och Tyskland kraftfullt driver denna fråga inom Europeiska unionen. Herr talman! Alla satsningar inom infrastrukturområdet som vi moderater här föreslår vägleds av viljan att effektivt slå vakt om vårt näringslivs möjligheter att öka sina marknadsandelar såväl på hemmamarknaden som på exportsidan. Med beaktande av miljömålen och med ambitionen att öka trafiksäkerheten vill vi med våra förslag bidra till bättre och säkrare trafik med färre dödade och skadade i trafiken. Jag yrkar bifall till reservation 1 i TU:s betänkande 2.
Herr talman! Lars Björkman avslutade med att säga att han ville slå vakt om näringslivets transporter. Jag undrar hur ni kan anse att de är möjliga att tillgodose när er anslagsnivå för järnvägen är 62 miljarder till skillnad från propositionens 100 miljarder. Ni har inte tagit bort ett enda av de projekt som finns i infrastrukturpropositionens förslag. Då finns det heller inte någon möjlighet att genomföra den stråkstrategi som Shippers Council och Svenskt Näringsliv förespråkar. Lars Björkman ställde en fråga om hur det kan komma sig att det finns den fördelning som finns mellan väg och järnväg i infrastrukturpropositionen när prognoserna från SIKA visar på att trafiken på väg ökar kraftigt. Det beror på att Lars Björkman inte har läst hela SIKA:s analys. Om man tittar i den på s. 75, 76 och framåt ser man att den också har räknat på vad som skulle bli fallet om man utgick från att trafiksäkerhetsmålen och miljömålen uppfylldes. Skulle man sätta priser efter det och internalisera de externa effekterna kommer volymen vägtrafik att ha minskat till år 2010 medan volymen järnvägstrafik ha ökat. Då är det fullt rimligt att räkna hem de järnvägsinvesteringar som förespråkas i infrastrukturpropositionen. Jag undrar hur det borgerliga alternativet ser ut till regeringens förslag. Ni spretar på de flesta punkter vi diskuterat. Det gäller PPP, järnvägsinvesteringar, huruvida miljömålen är viktiga att klara eller ej och totalnivåerna för det hela. Vad är det samlade alternativet till den infrastrukturproposition vi diskuterar i dag?
Herr talman! Vad gäller våra satsningar på järnvägen har vi tagit hänsyn till de slutsatser vi drar av det material som SIKA har lämnat ut. Om vi övergår till att förverkliga politiska planer i stil med vad Karin Svensson Smith tidigare har sagt i kammaren här i dag och vid andra tillfällen, dvs. att vi med politiska medel ska försvåra framkomlighet för lastbilstrafik, får man resultatet att den kommer att minska. Om man skulle ta förslaget om att förbjuda 24 meters långtradare på allvar, vilket inte särskilt många har gjort, och i stället bara tillåta 18 meters långtradare är det nog inte jag som blir svaret skyldig, Karin Svensson Smith. Då är det nog Karin Svensson som måste redovisa vilka effekter sådana politiska beslut får för transportvolymerna på väg. Våra bedömningar går ut på att näringslivet med precision, snabbhet och tillförlitlighet ska kunna frakta sina varor till och från beställningsorterna. Både Karin Svensson Smith och jag vet mycket väl att industrier inte alltid är lokaliserade till järnvägsorter. De enskilda människornas möjligheter att förflytta sig med järnväg i det lokala järnvägsnätet är inte heller tillräckligt goda. Inte ens de satsningar som regeringen vill göra tillsammans med Vänsterpartiet kommer att möjliggöra för merparten av svenska folket att transportera sig på järnvägsnätet. Därför vill vi slå vakt om inte bara en upprustning utan också en utbyggnad av landsvägstrafiken. Men vi gör det, Karin Svensson Smith, med de miljöförtecken som jag avslutade med. Jag ber att få återkomma när det gäller det borgerliga alternativet. Jag konstaterar bara att det hos de borgerliga partierna, till skillnad från hos regeringsunderlaget, finns en vilja att inte i första hand låna pengar utan använda pengar i budgetramen till de här satsningarna.
Herr talman! Ingår PPP i budgetramarna? Ni förespråkar ju det. Då kan ni inte påstå att ni vill finansiera det fullt ut inom budgetramarna. De politiska planer och politiska mål som Lars Björkman försöker tillskriva oss ensamma är inte bara våra. Nollvisionen är antagen av riksdagen. Etappmålen både för trafiksäkerhet och miljö är enhälligt antagna av Sveriges riksdag. Det är detta vi utgår ifrån när vi planerar för den framtida transportinfrastrukturen. Den fördelning som finns i infrastrukturpropositionen fullt rimlig om man ska klara de här målen. Den ökade trafikvolymen på väg, både i stad och på landsbygden, är oförenlig med klimatmålen och med visionen om att minska antalet avlidna i vägtrafiken. Lars Björkman pratar om fördröjningen av transporter i Stockholmsområdet. Lyssna på vad SIKA har att säga om den! De säger att inte ens om man använder hela väganslaget är det möjligt att bygga bort trängseln i Stockholmsområdet. Ett införande av miljöstyrande vägavgifter är ofrånkomligt om de nödvändiga transporterna av gods ska komma fram i den här regionen. Varför lyssnar inte Lars Björkman på det som är bra för näringslivet i de utredningar som vi har tillgång till?
Herr talman! Visst lyssnar vi på näringslivet. Det är ganska ovanligt att få kastat på sig att vi inte lyssnar på signaler därifrån. Det omvända brukar ju ofta gälla, dvs. att vi i alltför stor utsträckning går näringslivets ärenden. Jag tror mig veta, och jag kan t.o.m. läsa det i Godstransportdelegationens slutsatser, att det är vägupprustning vi i första hand måste ägna oss åt. Det är därför vi i första hand också måste satsa merparten av kapitalet på detta. Men vi står också bakom satsningarna på järnvägsnätet därför att näringslivet, och naturligtvis även enskilda människor, i större utsträckning än i dag ska kunna använda det som sitt transportmedel.

Vi kan beklaga det, och vi kan säkert finna orsaker till att det är på det sättet. Men vi måste ändå konstatera att fler transportköpare väljer järnvägsalternativet. Låt mig avsluta med att klara ut det borgerliga alternativet. Jag kan inte vara talesman för fler än Moderata samlingspartiet. Men jag kan tydligt se trenden i de borgerliga motionerna där man vill två saker. Den ena är att i närtid satsa mer än vad regeringen gör. Man vill också satsa mer på vägnätet än vad regeringen gör. Det är de två tydliga trenderna. Att vi dessutom, till skillnad från regeringen, har gett tydliga och klara besked om var vi står när det gäller de enskilda vägarnas framtid är ett svar som jag tror att väldigt många har väntat på. De är tacksamma för att få veta detta.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 i TU2. Vi talar alltså om vägar nu. Låt mig inledningsvis få sammanfatta att investeringar i infrastruktur och underhåll av vägar och järnvägar sedan 1994 har varit kraftigt eftersatta områden. Nu krävs att angelägna investeringar tidigareläggs och att särskilda satsningar görs på upprustning av främst det regionala vägoch järnvägsnätet. I regeringens förslag till statsbudget för år 2002 skärs det ned ytterligare i väg och järnvägsanslagen, särskilt i väghållningsanslaget. Det minskas med 535 miljoner kronor i jämförelse med innevarande år. Vi kristdemokrater anser att ambitionsnivån måste höjas. Därför vill vi satsa 5,7 miljarder kronor mer än regeringen på väg och banhållningsanslagen under perioden 2002-2004. Av detta belopp bör 3,6 miljarder kronor tillföras vägsidan och 2,1 miljarder kronor järnvägssektorn. För nästa budgetår bör väghållningen och banhållningen förstärkas med 1,4 miljarder kronor respektive 900 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag. Härutöver bör ett omfattande program läggas fast för investeringar med alternativ finansiering. Vi konstaterar i sammanhanget att regeringen har misslyckats med att utnyttja de effektiviseringsvinster som finns i projekt som drivs i partnerskap mellan den offentliga respektive den privata sektorn, dvs. det man i dagligt tal kallar PPP. Jag återkommer till detta. Stockholms besvärliga trafiksituation har varit uppe till debatt tidigare, och enligt Kristdemokraterna kräver situationen skyndsamma åtgärder. Regeringen bör formulera ett åtgärdsprogram som omfattar ett antal större projekt, t.ex. E 4:s förbifart Stockholm, Norrortsleden, Norra länken samt en pendeltågstunnel. Som vi också har visat i motioner vill vi hålla dörren öppen för trängselavgifter om en kommun så önskar. När det gäller väginvesteringar konstaterar vi att problemen för Vägverket att offensivt bidra till att det transportpolitiska målet uppnås har varit uppenbara under de senaste åren. Målen för Vägverkets verksamhet är i budgetunderlaget för 2002-2004 mycket blygsamma, vilket måste ses mot bakgrund av den utomordentligt låga genomförandegraden hos väghållningsplanerna hittills under planperioden. I förhållande till avsatta medel i plan uppgår utfallet 1998-2000 och prognos för 2001 till 83 % när det gäller investeringar i nationell väghållningsplan och 82 % när det gäller investeringar i regionala väghållningsplaner. I maj 2001 offentliggjorde Vägverket en sammanställning av projekt som enligt planen nu skulle vara igångsatta, men som till följd av medelsbrist skjutits på framtiden. Varje enskild region har drabbats av förseningar. Sammantaget handlar det om 4,5 miljarder kronor. Nu måste man fråga sig varför vi ska lita på att regeringen kommer att fullfölja de väginvesteringar som man nu anger. De är osäkra som de är - 364 miljarder. Vi fick inget bra svar av näringsministern om de 5 miljarder som räkandes två gånger, både i närtid och under tolvårsperioden. Det är också osäkert om finansieringen av de här 58 miljarderna. Det står att detta ska ske i mån av utrymme. Men även om näringsministern lyckas avsätta 364 miljarder, fast osäkerheten är stor, måste vi konstatera att det inte alls är säkert att man kommer att fullfölja detta. Tidigare har man ju inte ens kommit upp i När det gäller vägunderhållet kan man se att trafiken på de statliga vägarna har ökat kraftigt. Det gäller inte minst den tunga trafiken som år 2000 ökade med 4 %. Resultatet är ett accelererande slitage. Anslagen till drift och underhåll av vägar ligger på en nivå som inte ens medger att dagens tillstånd på det statliga vägnätet upprätthålls. Vägverket beräknar att eftersläpningen i vägunderhållet under 2000 ökade med 485 miljoner kronor och att det nu sammantaget uppgår till 13,5 miljarder kronor. För att nuvarande standard ska upprätthållas uppgår resursbehovet för drift och underhåll enligt Vägverket till 7,3 miljarder kronor per år, jämfört med de 6,1 miljarder regeringen har avsatt för 2001. För att inom en åttaårsperiod kunna bevara och återställa vägnätet anser Vägverket att anslag på 9 miljarder kronor per år krävs. I ljuset av detta ter det sig fullkomligt orimligt att regeringen för 2002 ytterligare sänker anslagen till vägarnas drift och underhåll. Många av landets främsta transportleder är i stort behov av en standardhöjning. Det gäller inte minst de som är relativt lågtrafikerade. Ett av de stråk där eftersatt underhåll medför drastiskt förhöjda transportkostnader är ju inlandsvägen. Jag talar då särskilt om riksväg 45. Med ett förbättrat underhåll skulle man kunna få bukt med de tillgänglighetsproblem som hindrar trafiken under stora delar av året, och därmed skapa bättre förutsättningar för inlandets fortsatta utveckling. För att närmare koppla användningen av vägnätet till kostnaderna för dess underhåll kan det finnas skäl att omvandla en del av skatten på drivmedel till en väghållningsavgift. På sikt bör en modell där underhållet bekostas med avgifter från trafikanterna kunna medföra ett vägunderhåll som står i bättre överensstämmelse med behoven. När trafiken är större och det är högkonjunktur flyter det in mer pengar. När trafiken är mindre under en lågkonjunktur är följaktligen medlen mindre. En sådan modell har också förordats av Svenska kommunförbundet. Vi kristdemokrater instämmer i kravet. Jag vill sedan säga några ord om de enskilda vägarna. Det är inte bara genom att fortsättningsvis hålla inne nödvändiga underhållsanslag som regeringen hotar vägnätets standard och därigenom den regionala utvecklingen. Det är oerhört viktigt att vi får fram pengar till de enskilda vägarna. Jag kortar ned mitt inlägg och konstaterar bara att näringsministerns besked i replikskiftet med Sven Bergström - där jag kan hålla med Sven Bergström i hans invändningar - ändå lät som att regeringen delar den åsikt som vi delar med Centerpartiet. Jag vill tala något om de alternativa finansieringsformerna. Enligt budgetlagens huvudregel ska byggandet av vägar och järnvägar finansieras med anslag över statsbudgeten. Långsiktiga investeringar ska alltså betalas på en gång med statens löpande inkomster. Men riksdagen har vid flera tillfällen utnyttjat en undantagsparagraf och beslutat om finansiering av infrastruktur på annat sätt än genom anslag. Lån i Riksgäldskontoret och på kreditmarknaden har jämte avgiftsfinansiering och samfinansiering använts för att inte uteslutande belasta statsbudgeten just när investeringen äger rum. Men lagen 1996:1059 om statsbudgeten anger att statens investeringar ska finansieras med anslag. Det är det normala. De förslag till medelsanvisningar till infrastrukturen som finns i budgetpropositionen räcker helt enkelt inte. För att i någon mån kompensera de alltför små anslagen föreslår alltså regeringen att infrastrukturen delvis ska finansieras med lån och genom att vissa amorteringar senareläggs. Det anser vi kristdemokrater är orimligt. I stället vill vi peka på möjligheten till PPP-lösningar. Vi vet att i flera länder, t.ex. Storbritannien och Finland, har partnerskap mellan det offentliga och den privata sektorn fungerat mycket väl i samband med infrastrukturinvesteringar. Vi kan peka på motorvägen mellan Helsingfors och Lahti, där ett internationellt konsortium i hård konkurrens lyckades pressa både byggtiden och bygg och underhållskostnaderna väsentligt. I Sverige fattade riksdagen 1993 på den borgerliga regeringens initiativ beslut om att byggandet och driften av Arlandabanan skulle ske i partnerskap med det privata näringslivet. Det blev mycket lyckat. Man kan säga att det blev en mönsterbild som man återkommande kan peka på. Det finns många fördelar med PPP-lösningen, t.ex. en jämnare fördelning av kostnaden över anläggningens livslängd, en mer ändamålsenlig fördelning av ansvar och risktagande mellan olika aktörer, ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre kvalitet, bättre statlig styrning och kontroll över projektets kostnader, långsiktiga åtaganden som skapar incitament för god kvalitet, ökade krav på god planering. Nackdelar finns naturligtvis. Det finns en risk för högre transaktionskostnader i upphandling och finansiering samt brist på erfarenhet av dylika finansieringsmodeller. Därför är det förvånande att Näringsdepartementet och regeringen så sent som hösten 1999 sade att detta är en väg som man vill pröva i en del fall. Trafikutskottet har sagt det i tidigare betänkanden. EU har sagt det i sin vitbok. Godstransportdelegationen vill pröva den här modellen. Nuvarande regeringsunderlag ger dock blankt nej. Det är kemiskt rent från PPP-förslag. T.o.m. ute i regioner som Västra Götaland vill samtliga partier pröva åtminstone några PPP-projekt. Det är sorgligt att Vänsterpartiet ska få styra så över regeringspolitiken att allt nytänkande stoppas.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 9 i betänkande 1. Jag ska för Centerpartiets räkning prata om sjöfartspolitik. Den svenska sjöfartens konkurrenskraft behöver förstärkas därför att sjöfarten fyller en mycket viktig funktion i det svenska transportsystemet. En stor del av den svenska exporten och även importen sker via sjöfarten. Ca 90 % av den svenska exporten går via sjöfarten. Det är betydande summor för ett land som är beroende av export för ett fortsatt välstånd. I ett sådant läge är det absolut nödvändigt att näringen ges likvärdiga villkor som sina konkurrenter. Sjöfarten har en given plats i ett grönt transportsystem. Sverige som land har mycket goda förutsättningar att bättre nyttja sjöfarten i transportarbetet. Genom att, där så är möjligt, flytta gods från våra vägar till sjöfart avlastar vi andra transportslag och får en lägre transportkostnad. Det minskar trängsel och slitage på våra vägar, och vi gör miljövinster. Goda förutsättningar för sjöfarten är således bra ur flera perspektiv. Jag vill också ta upp frågan om tonnageskatt. Centerpartiet har föreslagit riksdagen att man bör utreda möjligheten att införa en tonnageskatt. Det kan ses som ytterligare ett steg i att ge den svenska sjöfartsnäringen likvärdiga villkor som sina konkurrenter. För främst de mindre och medelstora rederierna skulle ett tonnageskattesystem vara värdefullt. Flera länder i Europa har infört eller är på gång att införa tonnageskattesystem, vilket gör det angeläget att även Sverige ser över möjligheterna. Införande av en tonnagebeskattning ska ses som ett alternativ till ordinarie företagsskatt. Tonnageskatten tas ut som en fast skatt relaterad till fartygets storlek. Den kan vara konstruerad antingen som en punktskatt eller som ett system där vinsten beräknas enligt schablon och sedan beskattas med vanlig bolagsskatt. Vanligast är det senare angreppssättet. Den beskattningsbara inkomsten beräknas med utgångspunkt i nettotonnaget på de fartyg rederiet driver. Vår förhoppning står nu till att den utredning som pågår ska komma med ett förslag under nästa år. Frågan bereds för närvarande inom skatteutskottet. Tidigare har riksdagen efter påtryckningar från bl.a. Centerpartiet beslutat införa ett s.k. nettostöd för sjöfarten. Detta sjöfartsstöd bidrar till bättre konkurrens för fartyg i internationell trafik och avser nu både last och passagerarfartyg från den 1 oktober. Jag vill också ta upp frågan om inre vattenvägar. Mälaren har i dag svårt att hävda sig. En orsak är riksdagens trafikpolitiska beslut våren 1998 om sänkning av banavgifterna med 415 miljoner kronor, utan någon som helst justering för sjöfarten. Det föranledde en utredning och rapport som Bengt K Å Johansson lämnade i mars år 2001 med förslag till åtgärder för att öka konkurrenskraften för Vänersjöfarten. I rapporten påpekas att Vänersjöfarten har påverkats negativt till följd av sänkningarna av banavgifterna på järnvägen. Ett förslag för att kompensera sjöfarten var att lotsavgifterna på Vänern och i Trollhätte kanal skulle sänkas med 50 %. Detta skulle göras också av regionalpolitiska skäl. Tyvärr beslöt Sjöfartsverket kort därefter om en höjning av lotsavgifterna fr.o.m. den 1 juli 2000. Konsekvenserna av detta har blivit mycket allvarliga för Vänersjöfarten, som nu är inne i en djup kris. Åtgärder måste vidtas omgående. En effektiv åtgärd skulle vara att betrakta Vänern som inre vattenväg. Vänersjöfarten blir då en del av landtransportsystemet och bör därmed finansieras via anslag på samma sätt som vägar och järnvägar. I en rapport från f.d. Statens skeppsprovningsanstalt, SSPA, påpekas att det billigaste transportsättet inräknat alla samhällskostnader är sjöfarten. Då inkluderas kostnader för faktorer som miljöpåverkan, intrång i landskapsbilden, buller m.m. En jämförelse mellan kostnader för fartyg och andra transportmedel utfaller till fartygens fördel. Ett fartyg som lastar 3 000 ton motsvarar sex tåg som vartdera lastar 500 ton. Att gods transporteras på Vänern och Mälaren är positivt på flera sätt. Det minskar slitaget och trängseln på ett redan hårt belastat vägnät i området. Kapaciteten i Södertälje kanal och i Trollhätte kanal måste säkerställas för att sjöfarten på de inre vattenvägarna ska kunna utvecklas positivt på flera håll i Jag vill också ta upp frågor som gäller Gotlandstrafiken. Färjetrafiken har en helt grundläggande betydelse för näringslivet och befolkningen på Gotland. Gods och persontrafiken ska naturligtvis erbjudas tillfredsställande villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Gotland bör betraktas som en del av fastlandet i transporthänseende. Godstransporterna bör ges ordentliga ekonomiska möjligheter, och persontransporterna måste säkerställas. Trafiken till och från Gotland måste få en långsiktig lösning på Gotlands villkor. Så länge en långsiktig lösning inte kommer till stånd bromsas näringslivets investeringar. Centerpartiet anser att det är viktigt att riksdagen redan nu bejakar utredningens förslag om att förändra längdmetertaxan och därmed ersätta Gotlandstillägget med statliga medel. För att Gotland ska kunna ges möjligheter att utvecklas är det fullständigt klart att färjetrafiken måste säkerställas. Jag vill i mitt anförande också ta upp behovet av ökade vägsatsningar, i synnerhet i Värmland. De ovanligt svåra tjälskadorna i Värmland under de senaste åren har tärt mycket hårt på länets tilldelade anslag - anslag som redan tidigare varit intecknade. Nya och gamla vägskador, båda lika angelägna att åtgärda, har nu på ett olyckligt sätt kommit att konkurrera med varandra. De har också kommit upp till en nivå där slitaget har accelererat. I västra Värmland har vägarna under bara ett år försämrats lika mycket som tidigare har skett under tre till fem år. En gräns är nu nådd, och de värmländska vägarna är sämre än någonsin. Det har också tillkommit ett stort problem, och det är akuta åtgärder för reparation av de översvämmade vägarna. Detta är sådant som måste göras, men det finns inga extra anslag till det, utan man har fått ta pengar från de ordinarie länsanslagen. När oförutsedda händelser som översvämningar inträffar måste man kunna bevilja ökade anslag. Jag har i ett TT-meddelande läst att biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén har utlovat att det skulle anslås pengar som skulle kompensera de kostnader som länen har efter översvämningarna. Vi väntar i Värmland ännu på att få de extra pengar som vi så väl behöver. Vi ser här ett mycket kortsiktigt agerande. Man måste ha högre ambitioner och vidta åtgärder för en regional utveckling i Värmland. Värmlänningarna har inte råd att vänta längre. Privatpersoner och företag har alltför länge fått dras med transportfördyringar på grund regeringens ovillighet att minska anslagen. Insikten om vägarnas betydelse för regional tillväxt är i dag inte tillräcklig. Anslagen måste bli betydligt högre.

Fru talman! Jag kommer i mitt anförande att hålla mig till en viktig del av transportområdet, nämligen luftfarten, som tas upp i många av de motioner som nu behandlas. Ett intresse för luftfarten delar jag med många andra ledamöter av denna kammare. I ärlighetens namn ska erkännas att detta stora intresse inte alltid pekar åt samma håll. I många fall pekar det åt helt olika håll. Icke desto mindre är det fråga om ett stort intresse. Min utgångspunkt är, fru talman, den att luftfarten har sin givna roll inom transportområdet. Det är en roll som hela tiden förändras och utvecklas, och vi har som beslutsfattare och lagstiftare att följa med i denna förändring och påverka den utifrån de behov som uppstår och som behöver tillgodoses. Något som skiljer luftfarten från vägar och järnvägar är att den inte ingår i några tioåriga åtgärdsplaner. Däremot deltar Luftfartsverket aktivt i den långsiktiga planeringen för utveckling av vårt transportsystem. I den mer detaljerade fasen av den långsiktiga planeringen av t.ex. väg och järnvägsåtgärder är sammankopplingen av landtransportsystemens infrastruktur med luftfart och flygplatser naturligtvis mycket intressant. Därutöver finns det all anledning att poängtera ytterligare en skillnad, nämligen att infrastrukturen för luftfart huvudsakligen finansieras av brukarna genom avgifter. Vilka behov tillgodoser då luftfarten? Fru talman! Detta råder det delade meningar om bland dem som förespråkar luftfart och deras motståndare. För oss socialdemokrater är behovet av flyg i Sverige solklart. Det gäller för både nationellt och internationellt flyg. Jag vill i detta sammanhang nämna riksdagens transportpolitiska beslut 1998. Där fastslogs att det övergripande transportpolitiska målet är att transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Samtidigt fastställdes fem delmål, som även anger ambitionen på lång sikt. Dessa var: I dessa fem delmål har luftfarten sin naturliga roll i dag och under den tid som vi nu kan överblicka. Fru talman! Jag nämnde inledningsvis det stora antal motioner som vi behandlar i dag, och jag tänker nu kommentera ett antal av de ärenden som tas upp i dessa motioner. Vi har i Sverige i dag ett luftfartsverk som är ett affärsdrivande verk med ett flertal olika uppgifter av både affärs och myndighetskaraktär. Utskottet har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om en uppdelning av Luftfartsverket, senast hösten 2000. Under senare år har en översyn av verksamheten skett, vilken ledde till en omorganisation syftande till ett förtydligande av verkets olika roller. Nu pågår en ytterligare beredning inom regeringen, vilket gör att vi vill avvakta med beslut om förändringar. För att klara sina uppgifter är Luftfartsverket beroende av de inkomster som avgifterna inom luftfarten genererar. Dessa avgifter är bl.a. start och landningsavgifter. Nivån på avgifterna och deras utformning får en stor inverkan på luftfarten, inte minst lokalt. Därför anser utskottet att det är angeläget med en avgiftsstruktur som inte är diskriminerande och att avgiftssystemet bör utformas med utgångspunkt i de av riksdagen fastlagda transportpolitiska målen, där positiv regional utveckling är ett viktigt delmål. Fru talman! En viktig faktor för den regionalpolitiska utvecklingen i hela Sverige är tillgången till attraktiva flyglinjer och start och landningstider på inhemska och utländska flygplatser. När vi pratar om inhemska flygplatser är det i första hand Stockholm som avses. Det är också där som de största problemen finns. Trafikutskottet har uppfattningen att den lösning på problemen som väljs måste uppfylla två grundläggande förutsättningar. För det första måste Stockholm som landets huvudstad tillförsäkras goda flygförbindelser både inom och utom landet. För det andra måste Arlanda kunna fylla sin roll som nav i det svenska flygplatssystemet. Då utskottet vet att Stockholmsberedningen har fått i uppdrag att lämna förslag på hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen kan tillgodoses vid befintliga flygplatser, vill utskottet inte föregripa detta arbete. När det gäller start och landningstillstånden är det utskottets uppfattning att man måste åstadkomma ett effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. Samtidigt är det angeläget att den regionala trafikförsörjningen tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Det innebär att man i samband med revideringen av förordningen ska söka säkerställa att EG-rätten gör det möjligt att man även i framtiden kan tilldela regionalpolitiskt motiverad flygtrafik och nytillträdande lufttrafikföretag rimliga start och landningstillstånd på för Sverige godtagbara villkor. Men, fru talman, det räcker inte med vad jag här har redovisat. Det måste också finnas bolag som trafikerar våra flygplatser. När det gäller den inhemska trafiken var syftet med avregleringen av inrikesflyget år 1992 att konkurrensen skulle öka och därmed leda till sänkta priser och ett bättre utbud. Under dessa tio år kan emellertid den monopolliknande marknaden knappast sägas ha brutits upp - i varje fall inte varaktigt. Luftfartsverket har på regeringens uppdrag nyligen sammanställt en rapport om inrikesflygets marknadsförutsättningar. Där redovisas en rad åtgärder för att stimulera konkurrensen. Utskottet förutsätter med anledning av denna rapport att regeringen driver frågan vidare på lämpligt sätt. Till slut, fru talman, vill jag beröra säkerheten i samband med flygning. Efter händelserna i USA den 11 september har frågan aktualiserats på ett mycket påtagligt sätt. Konsekvenserna av detta har blivit att arbetet med luftfartsskyddet har getts högsta prioritet inom EU. Vid transportministerrådet den 14 september framfördes som svenskt förslag dels att passagerare och deras handbagage bör kontrolleras lika noga för inrikessom för utrikesflyg, dels att dagens frivilliga europeiska inspektioner bör bli obligatoriska inom EU. Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till en förordning med planerat ikraftträdande hösten 2002. Förslaget innebär hårdare kontroll av passagerare och deras bagage, ökad säkerhet ombord på flygplan samt ökad kontroll av all personal som kommer i närheten av bl.a. flygplan. I Sverige har strängare regler införts i inrikesflyget för kontroll av passagerare och bagage, med sikte på ytterligare skärpningar. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservation 8 i TU2 och i övrigt till utskottets förslag i trafikutskottets betänkanden TU1 och TU2.

Fru talman! Krister Örnfjäder ägnade sitt anförande åt att tala om flyget. Det skulle jag också gärna göra, men det ska jag göra senare i eftermiddag. Jag har i stället valt som tema för mitt ämne i dag trafiksäkerheten. Den håller på att komma bort i diskussionerna om pengar till vägarna. I regeringens budget för i år konstaterar man krasst att utfallet för år 2000 med 591 dödade i vägtrafiken kan därför betraktas som ovanligt ogynnsamt. Verksamhetsmålet var 400 döda. Regeringen konstaterar vidare att nivån för insatserna för fysiska trafiksäkerhetsåtgärder inte har nåtts, vilket regeringen har prioriterat. Men vilka slutsatser drar regeringen av detta? Man säger att åtgärderna bör bli tämligen kraftfulla under de kommande åren. Det är ingen diskussion om vem som har ansvaret eller vilket ansvar som Vägverket och andra berörda som arbetar med trafiksäkerheten har för den tragiska utvecklingen. Vi i Moderata samlingspartiet har redan tidigare ifrågasatt om det är förenligt med Vägverkets uppdrag att arbeta med trafiksäkerhetsfrågorna. Vi tyckte att de senaste årens misslyckanden gjorde att det var en berättigad uppfattning. Den tycker vi fortfarande är riktig. Vi tyckte därför att hela trafiksäkerhetsarbetet skulle granskas av regeringen. Vi ville se över Vägverkets organisation och andra organisationers arbete för att se hur det går att arbeta med trafiksäkerhet. Detta är än mer relevant i dag än då. Även om man via munnen, s.k. lip service, ställer sig bakom nollvisionen har regeringen ändå lämnat nollvisionen. Man talar om sina olika insatser, t.ex. mitträcken. Men de är långtifrån vad vi behöver. De är bra, men det behövs väldigt mycket mera. I år kommer det att bli över 600 döda i trafiken. Målet var 400. Bristande trafiksäkerhet är en av våra största och viktigaste folkhälsofrågor. Risken att dö eller skadas i en trafikolycka är den vanligaste dödsoch olycksorsaken för ungdomar mellan 16 och 24 år. Fru talman! Som Per-Richard Molén och Lars Björkman tidigare har talat om är en bra väg en förutsättning för trafiksäkerhet. Jag ska inte ägna mer tid åt att tala om regeringens dåliga vägar, men det är oroande att vägarna fortsätter att försämras. Det finns annat att oroa sig för när det gäller trafiksäkerheten. Det är en rad frågor som regeringen skulle ha klarat av, som riksdagen har beslutat om men som ännu inte har skett. En enig riksdag beslöt att inrätta en vägtrafikinspektion. Denna fråga utreddes. Det kom ett förslag. Vad hände? Ingenting. Nu säger regeringen att man ska utreda frågan en gång till. Vi menar att en sådan trafikinspektion behövs för att se på vilket ansvar som systemutformaren har och vilket ansvar som ska tas. Det är inspektionen som ska lyfta fram bristerna hos väghållaren och peka på förbättringar. Vågar inte regeringen inrätta en sådan trafikinspektion därför att det skulle bli så stor kritik av det arbete som har gjorts? Varför tillsätts inte någon vägtrafikinspektion? Det är inte bara vi i riksdagen utan många myndigheter och organisationer utanför riksdagen som också har talat om behovet av en stark vägtrafikinspektion. Vi menar att den snarast bör inrättas. Här tror jag att vi har hela utskottet bakom oss. På samma sätt finns frågan om att utreda inrättandet av en patientofferjour. Denna fråga står riksdagen också bakom. Jag vet inte varför detta inte har skett. Här har vi varje år 5 000-7 000 allvarligt skadade som många gånger - det vet vi från många utredningar och studier - står helt ensamma och för vilken trafikolyckan blir ett trauma som följer dem hela livet. Det finns också 50 000-60 000 lindrigare skadade som på samma sätt kan falla offer för försäkringsbolagens godtycke, där Trafikskadades Riksförbund försöker att hjälpa dem - men utan särskilt stora resurser. Varför kommer inte en utredning om patientofferjour? I den här frågan vill jag också lyfta fram statistiken. Fortfarande har vi en väldigt osäker olycksfallsstatistik. En utredning i Skaraborg visar nämligen att rader av skadade på sjukhus efter trafikolyckor inte ens var registrerade. De fanns bara i sjukhusets statistik men inte hos polisen. Fru talman! Även om vi i Sverige är missnöjda med vårt trafiksäkerhetsarbete är olycksutvecklingen ute i Europa ännu mer oroande. En mindre mellanstor svensk stad, nämligen 42 000 människor, dödas varje år i trafiken på de europeiska vägarna, och över en och en halv miljon skadas. Här är det alltså lång tid kvar innan vi kan tala om en nollvision. Jag vill särskilt peka på sådana åtgärder som handlar om bilbältesanvändning och promillegränser. Där pågår en diskussion, och där har vissa beslut nu fattats inom EU. Men vi behöver arbeta mera för att få gemensamma standarder och föreskrifter, så att det blir säkrare för alla på de europeiska vägarna. Vad ska vi göra i Sverige? VTI har tittat på skälen till att antalet dödade i trafiken ökar. De har ställt upp en rad orsaker till att utvecklingen gick ned och till att den plötsligt har gått upp. Som tidigare har konstaterats var det den minskade trafiken ett skäl till att antalet trafikolyckor gick ned i mitten på 90-talet. Men den ökande trafiken kan inte enbart förklara att antalet olyckor nu har gått upp igen. I den analysmodell som VTI har arbetat med säger man att det finns en rad faktorer som har lett till att dödstalen gått upp på detta sätt. Man har bara gjort en förstudie, men man tar fram några exempel på vilka dessa faktorer skulle kunna vara. Jag vill gärna ta upp och belysa några av dem. En faktor sägs vara att det är unga bilförare. Här kan man se att andelen bilolyckor med unga människor ökar, och olyckstalen är stora särskilt på sena lördagskvällar och tidiga morgnar. Då är de unga särskilt utsatta. Man talar också om äldre bilförare i trafiken. Vi vet att äldre är en utsatt grupp, som bilister såväl som gångtrafikanter och cyklister. De löper större risk än andra att dödas eller skadas svårt. Det beror på att deras kropp är skörare men också på att de kanske har sämre syn och mindre rörelseförmåga. Här har det kommit en rad studier som visar att äldre som förare inte är mer olycksdrabbade i trafiken än andra. Vi menar att det kanske inte är tillräckligt utrett än - det har alltså kommit en första utredning - men det är viktigt att vi tittar på det här problemet. I dag är en av sex svenskar äldre än 64 år, och det finns 1 miljon körkortsinnehavare. Om 20 år kommer en av fyra att vara äldre än 64 år. Vi vet inte hur många som då har körkort, men det är säkert minst 2 miljoner. Därför måste vi se vad det är för risker med äldre bilförare och hur man kan lösa situationen för dem så att de kan behålla sitt körkort men ändå inte öka risken för olyckor. En annan fråga som man lyfter fram är andelen alkohol i trafiken. I Sverige döms 14 000 rattfyllerister varje år. Samtidigt finns det uppgifter som säger att det kör omkring 14 000 påverkade i trafiken varje dag. Det är siffror som skrämmer, och de blir inte mindre hotfulla när vi vet att det finns andra typer av berusnings och bedövningsmedel som används alltmer frekvent. Därför tror vi att alkolås i kollektiv och yrkestrafik skulle kunna vara en konkurrensfördel för företagen. Självfallet behövs det ökad polisövervakning och skärpta promillegränser. Fru talman! Det är också viktigt att de som kör bil i sitt yrke följer säkerhetsföreskrifterna. Tyvärr har vi haft en ovanligt kraftig utveckling av olyckor inom den tunga trafiken - en fördubbling sedan 1994. Här har vi sett att det är dåliga bromsar, alkoholpåverkan och slarvig körning. Jag tycker att det är väldigt viktigt att nyttotrafiken tar ansvar för sitt arbete och att både beställare och arbetsgivare ställer tydliga krav så att trafiksäkerheten värnas. Det känns oroande att så många olyckor drabbar just dem som har trafiken som sitt yrke. Fru talman! Det räcker inte bara med säkra bilar och säkra vägar, utan vi måste också ha människor som kör på ett säkert sätt, som har en positiv attityd till trafiksäkerhet, som vill visa hänsyn och som vill följa trafikreglerna. I och med att vägkapitalet har förstört så mycket som det har gjort, i och med att polisen visar det bristande intresset och i och med att vi därför har fått sänkningar av hastigheten som den enda möjligheten att minska dödsolyckorna tror jag att alltfler bilister struntar i trafikreglerna. Vad vi därför måste göra, som man också säger i VTI:s förstudie, är att få ett helt annat sätt att se på trafiksäkerhet och ett helt annat sätt att hantera trafiken - att visa hänsyn. Varför är det så att när man sätter upp kameror minskar antalet olyckor på olycksdrabbade vägsträckor? Kan man inte få ned hastigheten och få människor att köra på ett säkert och hänsynsfullt sätt utan kameror? Jag tycker att det är väldigt viktigt att diskutera det. Kan det också bero på att väldigt mycket av trafiksäkerhetsarbetet inte har ägnats åt attitydpåverkande åtgärder? När det gäller t.ex. cyklister kunde vi se att användningen av hjälmar gick upp ganska dramatiskt i mitten på 90-talet och var uppe i nästan 20 %. Nu har man slutat med kampanjerna för att använda cykelhjälm, och användningen har gått ned till 16 %. Att cykla utan hjälm är ganska farligt. Jag tror alltså att hela trafiksäkerhetsarbetet måste bygga på de här tre benen: säkra bilar, bra vägar och förare som tar hänsyn. Utan det kommer vi inte att få ned antalet trafikolyckor till noll - den nollvision som vi arbetar för. Jag tror att det är oerhört viktigt att se att det är både spännande och roligt att färdas i trafiken, men det kräver också att man tar hänsyn.

Fru talman! Snabba, effektiva och säkra transporter blir hela tiden allt viktigare i det moderna samhället. Vägarna är också utan tvekan den mest betydelsefulla beståndsdelen i infrastrukturen. Alla andra transportslag förutsätter ett bra vägnät för att hela transportkedjan ska fungera från dörr till dörr. Sverige har också ett mycket stort vägnät i förhållande till en relativt liten befolkning. Det råder, som sagt var, ingen som helst tvekan om att det finns starka önskemål från alla håll i landet om upprustningar och investeringar i vägnätet. Vi som sitter i trafikutskottet har vid otaliga tillfällen talat med kommunpolitiker, näringslivsföreträdare och vanliga medborgare som har krävt satsningar för ett förbättrat vägnät. Därför känns det nu bra att vi kan ta beslut som gör att vi får ett betydligt bättre vägnät i framtiden. Under 90-talet blev vi tvingade att spara väldigt hårt på statens finanser, för att få ordning på dem. Besparingarna drabbade alla utgiftsområden - inte minst vägarna. I takt med att den förda ekonomiska politiken har gett resultat och samhällsekonomin blivit allt bättre har vi också fått alltmer trafik på våra vägar. Särskilt den tunga trafiken har ökat under senare år. Mer trafik och tyngre trafik i kombination med en alltför låg nivå på vägunderhållet har gjort att vägarna på många håll har slitits ned. Därför är det nu nödvändigt att satsa mer pengar på vägunderhåll. I infrastrukturpropositionen föreslås därför att 87 miljarder kronor satsas på drift och underhåll av vägar under den kommande planeringsperioden. Det innebär att vi i den nya planeringsperioden kommer att satsa 1 200 miljoner kronor mer varje år på att underhålla våra vägar. Fru talman! I stora delar av landet har vi problem med tjälskador på vägarna under tjällossningsperioden. Detta leder till kraftiga kostnadsökningar för transporterna, vilket i sin tur hämmar utvecklingen av bl.a. skogsindustrin. Dessutom har tjälskadorna stora negativa effekter på utvecklingsmöjligheterna för turistnäringen och övrigt näringsliv. Därför känns det bra att nu få vara med och besluta om att satsa 17 miljarder kronor på bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion. Med den här satsningen räknar vi med att under den kommande planeringsperioden nå full bärighet året om på de vägar som är viktiga för näringslivet. Vi uppnår också en bättre tillgänglighet för både medborgare och näringsliv samtidigt som förutsättningarna för en positiv regional utveckling i hela landet förbättras avsevärt. Men det räcker inte med att underhålla och rusta upp vägnätet. Vi måste också satsa på att utveckla och rusta upp vägtransportsystemet. Därför satsar vi nu 39 miljarder kronor på investeringar i det nationella stamvägnätet, och avsätter också 30 miljarder till länsplanerna för regional transportinfrastruktur. I debatten har det tidigare här framkommit och hörts från visst håll att de här 30 miljarderna skulle vara en sänkning från nuvarande nivå. Så är det inte. I den gamla planen ligger nämligen bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion på det här området i de regionala planerna, men i den nya planen ligger detta utanför. Därmed blir detta betydligt mer pengar än vad vi har i dag. Med de här insatserna kommer vi att kunna bygga bort de mest angelägna kapacitetsbristerna. En satsning på vägarna bidrar också till att öka både framkomligheten och säkerheten samtidigt som det ger bättre förutsättningar för arbetspendling. Fru talman! Den s.k. BREV-utredningen om enskilda vägar har diskuterats häftigt sedan den presenterades i somras. Särskilt människor på landsbygden har oroats av förslaget att omvandla ett mycket stort antal allmänna vägar till enskilda vägar. Många röster har höjts för att vi ska kasta hela utredningen i papperskorgen. Om detta hade varit det enda förslaget i BREV-utredningen så hade vi väl också kunnat göra det. Men så är det ju inte. Vid sidan av just det förslaget finns en rad andra förslag i utredningen som är väl värda en seriös behandling. Därför har utredningen gått ut på remiss. Remissvaren ska vara inne senast den 7 januari, och sedan ska detta beredas på vanligt sätt i Regeringskansliet. Då får vi ett ordentligt underlag för att kunna fatta ett beslut som är bra och välgrundat när det gäller enskilda vägar och hur de ska hanteras i framtiden. När det gäller förslaget i utredningen om att omvandla ett mycket stort antal allmänna vägar - närmare bestämt 1 600 mil - så behöver vi faktiskt inte invänta vare sig remissomgång eller beredning i Regeringskansliet. Vi kan lätt konstatera att det inte finns något som helst stöd i samhället, och inte i den här riksdagen heller, för de tankegångarna. Vi slår därför redan nu fast i utskottsbetänkandet att vi inte ska genomföra detta förslag. Fru talman! Jag har hittills talat om vad vi vill göra under den kommande planeringsperioden, 2004 2015. Med tanke på de stora behoven på vägområdet är det också nödvändigt att sätta in åtgärder på kort sikt. För att komma i gång med satsningar på bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion ökar vi insatserna på det området med sammanlagt drygt 2,1 miljarder kronor under åren 2002-2004. För att kunna dra i gång andra angelägna vägprojekt avsätter vi 4,3 miljarder kronor under samma år. Dessa insatser innebär att vi snabbt kommer upp till en högre nivå, som är nödvändig för att upprätthålla en bra status på vägnätet. Fru talman! Eftersom Monica Öhman tidigare har redogjort för våra yrkanden avstår jag från att upprepa dem.
Fru talman! Jag ska kort ta upp några saker som Hans Stenberg tog upp i sitt anförande. Jag tror att Hans Stenberg nu har tagit på sig det där tomteskägget som Björn Rosengren lämnade efter sig när han gick ifrån kammaren. Det låter så när man lyssnar på allt det goda som ska hända under planperioden när Socialdemokraterna får regera - om de får regera. Det som vi har kritiserat så starkt och som vi egentligen inte har fått något svar på är att det under de tre närmaste åren inte händer någonting när det gäller drifts och underhållsinsatserna. Vägverket har i ett pressmeddelande gett besked om att man under de närmaste tre åren inte kan hämta igen något av det eftersatta underhåll som vi är överens om finns runtom i landet. Det är alltså det som vi kritiserar. Om man menar allvar med en storstilad satsning så borde man kunna göra någonting nu i närtid, när vi har ordning i statsfinanserna och vill prioritera detta. Men vi ser ingenting av det. Man rullar vidare med 6 miljarder kronor först om tre år, med all den osäkerhet som är förenad med en sådan väntan. Då ska man upp till sjumiljardersnivån. Jag ska också ta upp BREV-utredningen och enskilda vägar kontra allmänna vägar. Man har gjort ett stort nummer av att socialdemokraterna i utskottet har gått oss till mötes - vi som har krävt att man ska avföra detta med att överföra allmänna vägar till enskilda vägar. Jag måste fråga Hans Stenberg om vad utskottet faktiskt skriver i den allmänna texten. En överföring på det mycket omfattande sätt som föreslås i utredningen vill man inte vara med på, skriver man. Men hur mycket vill man då vara med på? Är det 500 mil väg, 700 mil väg eller vad är det för någonting som Socialdemokraterna kan tänka sig? På den här punkten i BREV-utredningen har vi tydligt sagt att vi inte tycker att det är acceptabelt över huvud taget att diskutera en överföring på detta sätt. Därför har vi en reservation. I övrigt kan jag dela Hans Stenbergs uppfattning om att det finns en del annat i BREV-utredningen som är värt att diskutera. Men just på den här punkten är det viktigt att ge ett tydligt besked. Jag hoppas att Hans Stenberg kan ge det i sin replik.
Fru talman! Jag ska börja med BREV utredningen. Om man läser reservationstexten och om man läser vad vi har skrivit i majoritetsförslaget ser man att det inte är någon större skillnad. Det är nog så att Sven Bergström inte vill förstå vad vi skriver, och vill tolka in något annat i det.

Man prövar om vägarna ska vara allmänna eller enskilda. Denna prövning måste fortsätta. Den ska alltid finnas i samhället. Vad vi säger och menar från utskottsmajoriteten är att vi inte tänker genomföra detta utredningsförslag. Jag tycker att vi har skrivit det klart, men om man vill missuppfatta det så går det förstås. Men jag säger det nu: Vi tänker inte genomföra det förslaget! Det är riktigt att det inte finns några pengar till drift och underhåll 2002 och 2003. Det blir ingen ytterligare satsning på det. Sven Bergström gav lite grann av svaret själv. Han pratade nämligen om att få ordning på statsfinanserna. Vi socialdemokrater är oerhört måna om att ha ordning på statens finanser. Vi tänker faktiskt följa den budgetlag som vi har. Vi har inte utrymme att höja denna del under utgiftstaket.

Fru talman! Jag välkomnar att Hans Stenberg liksom Björn Rosengren är tydligare här i kammaren än det vi har hört i utskottet och de signaler som vi har fått från Näringsdepartementet. Nu säger man att det inte blir någonting av. Det välkomnar jag och, utgår jag från, övriga reservanter. Men nog är det här en betydande skillnad, Hans Stenberg. Ni i majoriteten har skrivit att ni vill ha en överföring av allmänna vägar på det mycket omfattande sätt som föreslås. Det vill vi inte vara med om. I reservationen säger vi i klartext att vi motsätter oss dessa förslag i BREV-utredningen, punkt slut. Hans Stenberg borde förstå skillnaden mellan dessa olika sätt att uttrycka sig. När det sedan gäller drift och underhåll medger Hans att det inte händer någonting under tre år framåt, och det är det som är det sorgliga. Naturligtvis kunde man genom att prioritera annorlunda klara det här under utgiftstaket, för Centerpartiet har precis samma höga ambitioner som Socialdemokraterna för att klara ansvarsfulla statsfinanser. Det har vi visat under många år under 90-talet. De tänker vi inte heller urgröpa. Men vi har ju i en balanserad budgetmotion preciserat hur vi vill klara detta och ändå kunna satsa mer. Vi satsar alltså 6,5 miljarder mer än vad regeringen gör under de närmaste tre åren. Det är att beklaga att vi inte kan få någon handlingskraft i just drift och underhåll under de närmaste tre åren, för varken jag eller Hans Stenberg vet hur budgetläget och konjunkturläget ser ut om tre år, hur mycket pengar vi har till att göra dessa satsningar. Därför är det lite grann med tomteskägget på som Hans Stenberg nu kan vara frikostig för en period långt bortom den vi nu diskuterar.
Fru talman! Förra gången Sven Bergströms parti tillsammans med de borgerliga partierna regerade i det här landet hamnade vi i en oerhört djup ekonomisk kris. Jag vill inte här påstå att det enbart var de borgerliga partiernas fel, men nog hade de en stor del i det. En av lärdomarna av den djupa ekonomiska krisen, som vi faktiskt kan vara överens om allihop i den här kammaren, är att vi ska ha ett system med ett fast utgiftstak som vi lägger fast tre år framåt i tiden. Jag tycker att man ska ha respekt för det systemet och inte kasta med pengarna fram och tillbaka under perioden. Satsningarna på det här området ska ju Sven Bergström göra tillsammans med de andra borgerliga partierna. Om man nu ska skaka fram mer pengar till drift och underhåll av vägar, ska det ju betalas genom en betydligt lägre nivå på järnvägsinvesteringarna än vad vi har tänkt oss. Det framgår väldigt tydligt när man läser era motioner. Det ska ju också finansieras tillsammans med de andra borgerliga partierna som vill ha kraftiga skattesänkningar. Åtminstone Moderaterna föreslår det. Det känns som att vilken nivå vi socialdemokrater än lägger oss på, kommer de borgerliga partierna att lägga sig lite grann över. Och det är förklarligt att man i oppositionsställning tar chansen att göra så, men jag tycker inte att det känns särskilt trovärdigt.

Fru talman! Jag vill inleda med att instämma i de tidigare yrkanden som har gjorts av mina moderata kolleger. Jag känner att jag vill hålla mig till den infrastrukturproposition som nu äntligen ligger på vårt bord för debatt och beslut. Det skulle ha kunnat vara en stor dag i dag om infrastrukturpropositionen hade innehållit det som så många hade hoppats på, nämligen en riktig satsning på vårt vägnät. Det är egentligen precis vad Rosengren antydde skulle komma efter det förslag som kom från oss moderater i våras. Då ansåg han att de satsningar och de förslag som vi kom med var för små. Många i vårt land hade stor tillförsikt till att det skulle komma något alldeles extra när det nu skulle komma en proposition. Det fanns ju skäl att verkligen tro på detta eftersom den blev så försenad så många gånger. Vi minns alla att den var aviserad till mars 2000. Då blev det inget. Sedan aviserades den till våren 2001. Det blev heller inget den gången. Men nu finns den här, och vad blev det? Det är frågan. Inte blev det speciellt mycket. Det kan kännas lite symboliskt, men det är nog mer en händelse att vi nu ska behandla detta betänkande strax före jul 2001. Julen är ju annars för många en tid när man får önska sig saker och tomten kommer med paket som förhoppningsvis innehåller just det som man önskar sig. Vänsterpartister och Miljöpartister bör känna sig rätt nöjda. Det har vi hört under dagen. Men alla vi andra som trott på att vägarna äntligen skulle få en riktig återhämtning kan definitivt sluta att tro på både tomten och Rosengren. Det har nämnts tidigare i debatten att analyserna i propositionen är bra, men åtgärderna följer inte analysen. Analysdelen rekommenderas till läsning för alla de som är intresserade av infrastrukturfrågor. När det gäller den senare delen, som innehåller de olika förslagen och framför allt finansieringen, kanske man kan säga att den nog mer bör tilltala den del av befolkningen som gillar matematiska krumbukter. Det har det getts tydliga exempel på tidigare här i debatten av såväl Sven Bergström och Per-Richard 2015, en ram på tolv år. Man kan i sig fundera över varför perioden utökas med två år, men det ska vi låta passera. Hans Stenberg har ju gjort klara redovisningar och, som jag sade, sedan satt på sig tomteskägget. Och det är väl kanske det framför allt som gör att det finns all anledning att kommentera detta med ekonomin än en gång. Den satsning som man vill göra i närtid under åren 2002-2004 är i och för sig lovvärd. Men att först tala om att man ska ha en infrastrukturproposition för perioden 2004-2015 och en planeringsram på 364 miljarder under tolv år och sedan ta medel från den tidsperioden för att tidigarelägga projekt innan planeringsramen börjar gälla kan man starkt ifrågasätta. miljarder. Därav fattas 57,8 miljarder, och regeringen ska återkomma till hur det ska finansieras. Men det beror på, som regeringen skriver, att det är en ambitionsnivå. Man reserverar sig för den ekonomiska utvecklingen. Jag tycker att formuleringen på s. 37 är tänkvärd. Vidare ska jag ta upp de nya lånen på 23 miljarder. Det som återstår är det som är anslag, och det är 283 miljarder kronor. Att jag vill ge denna redovisning är för att ingen ska behöva säga: Men så trodde vi inte att det var uträknat, utan vi trodde att det fanns täckning för vad som sades i debatten. Jag påstår på inget sätt att detta är dolt, utan att det går att läsa ut. Men det är få som använder dessa drastiskt lägre siffror när de vill tala om alla satsningar de drömmer om när tomteskägget är på. Det grundläggande problemet med den framtida infrastrukturen kommer att vara att vi inte kommer att få se någon återhämtning av vägkapital. Den anslagsnivå som vi kommer att ha de närmaste tolv åren innebär att det nödtorftigt går att bibehålla dagens vägar i nuvarande standard, men vi får inte se några förbättringar. Att fördelningen mellan väg och järnväg har fått den vridning den har beror säkert på många nätters förhandlande inom regeringsunderlaget. Dessa förhandlingar kan jag som åskådare tycka inte bara gjordes nattetid utan i ett totalt mörker. Det är svårt att förstå den fördelning som görs med tanke på det som tidigare sagts av flera talare, dvs. att analysen talar för att vi måste klara av den mycket stora behovsökning som kommer att ske på vägsidan. Det är det som vi tycker fattas. 45 % av infrastrukturpropositionens pengar läggs på järnvägar och 55 % på vägarna. För att göra en rimlig jämförelse mellan det moderata förslaget och regeringens förslag, som nu ligger på bordet, ser det ut som följer: 283,2 miljarder har regeringen finansierat genom anslag. Det moderata förslaget är 325 miljarder. Vi fördelar dessa 325 miljarder genom att satsa 225 miljarder på vägar, för investering, drift och underhåll, och 100 miljarder på järnväg. Regeringen säger att den vill satsa 173 miljarder, men det är endast 155 som är med i det anslag som jag tidigare redovisat - 155 mot Moderata samlingspartiets satsning på 225 miljarder kronor. Vi känner till det mycket stora behov av resurser som finns för vårt vägnät, både för investeringar och för drift och underhåll. Att det då görs satsningar på järnvägen som vida överstiger Banverkets planerade ramar är svårt att förstå. Jag klarar inte att stå hemma i Värmland och förklara att vi har fått betydligt mer till Banverket än vad deras planer är på. Infrastrukturinvesteringar är en given framgångsfaktor för vårt land. Det gäller både stad och landsbygd i olika regioner för att man ska kunna stärkas. Med de begränsade resurser vi faktiskt har måste det göras en prioritering. Det är i fråga om den som jag är så starkt kritisk till fördelningen. Storstäder, och särskilt Stockholm, har sina problem genom att satsningar uteblir. Det är en förutsättning för hela vårt land att våra stora städer fungerar. Getingmidjan och Förbifart Stockholm är exempel på satsningar som snarast måste komma till stånd. Landsbygdens överlevnad utan infrastruktursatsningar är en omöjlighet. Då talar jag i huvudsak om vägar. Det är vägar som når människor på landsbygden - inte järnvägar. Det enskilda vägnätets betydelse har Lars Björkman tidigare tagit upp, men det är värt att upprepa att om inte erforderliga satsningar kommer till stånd kommer glesbygden att avfolkas i än snabbare takt. I så fall ska vi minnas att det var järnvägen som fick satsningen samtidigt som landsbygden avfolkas. Lika väl som det jag tidigare nämnde, att det är en förutsättning för hela vårt land att våra stora städer fungerar, är det en förutsättning för våra stora städer att landsbygden fungerar. Men då krävs det också infrastruktur. Att knyta samman olika regioner ses som viktigt, inte bara för oss som har moderata synpunkter utan också ur ett stort EU-perspektiv. Att knyta samman de nordiska huvudstäderna är, som ni känner till, ett s.k. TEN-projekt där en viss liten del av finansieringen kommer från EU. Det finns 14 sådana projekt, och ett av projekten är att förbinda våra huvudstäder. Men det projektet ligger tyvärr i C-klass, som det heter. Det är den lägst prioriterade klassen. Varför är det så lågt prioriterat av EU? Jo, det beror på den svenska regeringen och att denna inte har lagt ned den kraft som krävs för att från svensk sida visa den rätta viljan, att man tror på detta. Det vore av stor betydelse för många regioner om vi fick den nordiska triangeln genomförd och bl.a. fick full motorvägsstandard mellan Oslo och Stockholm. Det är ett tydligt exempel på att infrastruktursatsningar utanför storstäder ger väldigt mycket, i det här fallet exempelvis för Värmland. Det enda man kan begära i det fallet är en skärpning från regeringen och att denna börjar engagera sig i sådana viktiga projekt som dessa TEN-projket är exempel på. Luftfart och sjöfart tas inte alls upp i betänkandet. De skäl som regeringen haft för detta ställningstagande kan tyckas underligt, men faktum kvarstår. Det behövs planering och olika typer av beslut för att säkerställa framtiden för såväl luftfart som sjöfart. Ett lysande exempel på en akut situation som tidigare har nämnts här i talarstolen är Vänersjöfarten. Det försvinner årligen stora mängder gods från Vänern till andra transportslag samtidigt som alla påtalar vikten av sjöfarten. Vi minns vad det beror på. Till stor del blev detta förflyttat till järnväg på grund av politiska beslut. Om man någon gång kan tycka att ett ordspråk kan förstärka en situation så är det just när det gäller Vänersjöfarten. Man kan säga att kon dör medan gräset växer. Det är allvarligt för Vänersjöfarten och det måste till en lösning. Vi vet alla att det finns stora mängder gods som borde ha förutsättningar att kunna transporteras på Vänern, men på grund av politiska beslut som fattats här i kammaren försvinner sjöfarten successivt. Fru talman! Den redovisning som jag nu har gjort av regeringens förslag visar att det inte blev så mycket av allt tal om stora satsningar på det svenska vägnätet. Vi kommer inte att få se några förbättringar. Det är jag den förste att beklaga. Nu i juletid, när barnen väntar på tomten, kan man ju också för barnens skull beklaga att vägnätet inte får de förbättringar som krävs för att tomten ska komma fram i tid till alla barn. Han kan ju knappast börja åka tåg heller, för då vet man rakt inte om och när han kommer fram. Tomten kan börja sin resa som tomte och i värsta fall komma fram som påskkärring.
Fru talman! Jan-Evert Rådhström är upprörd över att det, som han säger, inte blev så mycket av infrastrukturpropositionen. Det blev inte så stora satsningar. I mars i år lade Moderaterna fram ett eget förslag till infrastruktursatsning. Det landade på 281 miljarder. Det tyckte ni då var alldeles tillräckligt. Ni gick ut i en presskonferens och talade om att ni minsann ville satsa på infrastruktur. Nu när vi föreslår 364 miljarder är det helt plötsligt ingenting. Jag vet inte att det har hänt något så där alldeles dramatiskt under de 7-8 månaderna sedan ni lade fram er s.k. infrastrukturproposition. Det skulle vara intressant att höra vad det är som har gjort att Moderaternas bedömning har förändrats så radikalt. Sedan står Rådhström också och låtsas som om Moderaternas förslag är finansierat till sista kronan ända fram till 2013. Jag skulle önska att jag hade samma möjlighet att se in i framtiden, att veta vilka regeringar som ska sitta, att veta hur samhällsekonomin utvecklas varje år tio år framåt i tiden. Om inte annat borde Rådhström kunna göra sig en rejäl hacka på aktiebörsen med den framsyntheten. Det skulle vara intressant att veta hur säker man är. Är det inte så, Jan-Evert Rådhström, att när det gäller utrymmet och hur det kommer att gå att genomföra planerna - vare sig det är vår proposition som ska genomföras eller det är ni, om ni får regeringsmakten, som ska genomföra ert förslag - då är det hur samhällsekonomin utvecklas under åren framöver som avgör hur mycket av det här som vi klarar?
Fru talman! Det förslag som vi lade fram i våras på, som Hans Stenberg säger, 281 miljarder kronor gällde en period på tio år - utifrån de förutsättningar som vi då hade att ta hänsyn till. Nu ligger vi på 325 miljarder. Vi försöker inte slå det förslag som ni kommer med när ni talar om 364 miljarder. Det jag vill påvisa, och detta är det anmärkningsvärda - det gäller ju socialdemokrater som påstår sig ta ansvar för ekonomi osv. - är att det är fråga om luftpengar, om ingenting. Det är vad jag redovisar. Hans Stenberg borde gå tillbaka till sin kammare och fundera på hur han ska bära sig åt när han står i "göran", i leran, uppe i Sundsvall och ska försöka förklara att det inte går att få grus på vägarna med pengar som egentligen inte finns. Det är detta som är det verkligt stora problemet. Om det är några som tar ansvar för ekonomin - det vill jag säga - så är det vi i vårt förslag.
Fru talman! Det här väcker några frågor. Rådhström säger att förslaget i våras lades utifrån de förutsättningar som då fanns. Men på vilket sätt har förutsättningarna förändrats när det gäller infrastrukturen? Hur mycket har alltså infrastrukturen, vägnätet och järnvägsnätet, förändrats under de här månaderna? Det skulle det vara intressant att veta. Om man skulle följa Rådhströms resonemang, då skulle man aldrig lägga fram några infrastrukturpropositioner. Ingen regering kommer ju någonsin att kunna veta vad som händer några år framåt i tiden. Man vet ju inte ens om man själv har regeringsmakten. Gör tankeexperimentet att gå tio år tillbaka i tiden! Då hade vi ett helt annat Europa. Hur ska man kunna veta exakt hur utvecklingen blir? För att det ska fungera måste man lägga fast en planering att jobba efter; detta för att vartefter kunna driva fram projekten. Där har nog vi socialdemokrater en betydligt högre trovärdighet än Rådhström och hans parti. Vi har tagit ansvar för samhällsekonomin och har, sedan vi tog över regeringsmakten efter Rådhströms partivänner, förflyttat det här landet från att vara ett av de länder i Europa som har de uslaste finanserna till att vara ett land som är ett föredöme för andra länder när det gäller sättet att hantera statens finanser. Jag tror alltså att vi har betydligt bättre möjligheter att genomföra våra planer än vad Moderaterna har.
Fru talman! Hans Stenberg säger att förutsättningarna inte har förändrats nämnvärt sedan i våras, och det är mycket riktigt så. Vi satsade 281 miljarder för en period av tio år. Nu har vi en diskussion här om tolv år. Det visar att vi ligger under utgiftstaket. Vi gör prioriteringen att infrastrukturen är viktig.

Det vore hederligt om ni talade om vägsatsningar och järnvägssatsningar på en nivå motsvarande vad ni har medel för. Det fattas, Stenberg, mycket stora pengar i fråga om detta förslag, och det är detta som är allvarligt. Men det lackar mot jul, och tomten är tydligen här.

Fru talman! Som synes har jag redan tomteskägget på mig. Jag har inga bekymmer med att komma hem till Värmland och tala om vad som står i den här infrastrukturpropositionen. Vi satsar 104 miljarder på drift och underhåll av vägar samt på tjälsäkring. Men jag undrar, Jan-Evert Rådhström, om man hemma i Värmland är så glad om du kommer och säger att du vill satsa 30 miljarder i Stockholm. Dessutom åberopades från moderat håll att SIKA sagt att sådana investeringar är pengar i sjön, att de inte kommer att vara till hjälp för trafiken i Stockholm. Tala om det för väljarna hemma i Värmland! De blir nog inte så glada. Nu ska jag säga lite grann om järnvägen. Vi i Vänsterpartiet är stolta över den järnvägssatsning som görs i infrastrukturpropositionen. Vi har hört många högljudda kritiker, inte minst här i kammaren i dag. Jag vill ge de skäl som vi i Vänsterpartiet har för att satsa på järnvägen. För detta har vi fyra skäl. För det första: Vi vill överföra gods som fraktas längre avstånd till järnväg. Det sker redan i dag. Green Cargo bedriver en rationell och effektiv järnvägstrafik. SSAB, Assi Domän och Stora Enso tillhör storkunderna. Propparna i systemet finns inte i Sverige, utan vi har ett effektivt godssystem i Sverige, som dock kan bli bättre. Propparna i dag finns i stället ute i Europa. Det gäller då höga banavgifter i Danmark och Tyskland, dålig teknisk samordning över gränserna, byråkrati samt nationella järnvägsbolag som har olika regler. Vi i Vänsterpartiet är normalt inte pigga på avregleringar, men en avreglering av långväga godstrafik i Europa stöder vi. Det händer stora saker i Europa just nu på det här området. EU:s järnvägspaket slår igenom, åtminstone vad gäller långväga gods. EU:s vitbok har kommit. Trängselproblemen i Europa ska i första hand mötas med satsningar på järnväg. Kilometerskatt är på gång i Tyskland och i många andra länder. En genomsnittslastbil som större delen av året kör på Autobahn kommer att få betala i genomsnitt 200 000 kr i kilometerskatt per år. Schweiz och Österrike har redan höga miljöavgifter på lastbilstransporter över Alperna. Idén att varje transportslag ska bära sina kostnader är också på gång inom EU. När allt detta sker ute i Europa, ska vi i Sverige då sitta och titta på? Vi måste ha en beredskap och kunna öka godsmängderna kraftigt på järnvägen i Sverige. Då handlar det om att eliminera flaskhalsar, om att bygga fler spår där det finns en konflikt mellan godståg och persontång, om att öka längden på tågen, om att kunna ta högre och bredare transporter och om att bygga banorna så att de tillåter högre axeltryck. Exempel på nya banor som vi vill satsa på är banan Kalix-Haparanda och Botniabanan med ett dubbelspår för gods upp till Norrland. Godsstråket väster om Vänern mellan Borlänge och Göteborg avlastar norr om Hallsberg. Vi får ett dubbelspår på sträckan Öxnered-Göteborg i en förtida satsning. Vidare handlar det om ett dubbelspår på sträckan Hallsberg Mjölby och om en fullt utbyggd västkustbana med gods från Oslo och Göteborg. Kapaciteten i Skåne för att godstågen ska ta sig fram med flera spår är också mycket viktig. För det andra: En fortsatt satsning görs på snabbtåg, som faktiskt är en succé i Sverige i dag. När det gäller Sundsvall, Gävle, Borlänge, Karlstad, Göteborg, Linköping och Norrköping åker väldigt mycket folk med X 2000, som tar passagerare från flyget. Det tycker vi är bra. Vidare gäller det Botniabanan med snabbtågstrafik mellan Sundsvall och Umeå. Östersund ska också knytas till det här nätet. Flaskhalsar ska bort på Ostkustbanan. Per-Richard Molén, det är inga problem att hitta bra järnvägsinvesteringar! Dessutom har vi sträckan Järna-Skavsta-Gistad - början på en ny snabbjärnväg söderut. Vi har också sträckan Göteborg-Landvetter-Borås - början på en För det tredje: interregional och regionaltåg. Vi har många bra exempel i dag. Eskilstuna-Västerås - bo där och jobba i Stockholm eller tvärtom, en timmes restid, det går alldeles utmärkt. Vi har Pågatågen, Blekinge kustbana, vi har nya Reginatåg, Tåg i Bergslagen, Västtåg i Västmanland, och fler står på tur. Rådhström, som tappar sitt befolkningsunderlag är det här faktiskt en överlevnadsfråga. Snabba regionaltåg gör det möjligt att pendla längre sträckor men bo kvar i glesbygden. Skatteunderlaget blir kvar i glesbygdskommunen. Vi kan bevara service och standard på skola och äldreomsorg. Vi vill fullfölja de här satsningarna, som elektrifieringen av Blekinge kustbana, Hallsberg-Flen, Katrineholm-Stockholm, Nyköping-Stockholm. Men då måste vi naturligtvis, och där är vi eniga, bygga ut getingmidjan i Stockholm. Vi säger också ja till tunneln i Hallandsåsen under vissa förutsättningar. Det kommer att kunna skapas förutsättningar inte minst för regionaltrafik som inte kan ta sig fram i dag mellan Halmstad, Helsingborg och Malmö. Vi säger jag till Hallandsåstunneln, men miljökraven måste klaras. Vi har en passus om att en oberoende expertgrupp ska följa det fortsatta arbetet vad gäller miljö och säkerhet. Runt Göteborg måste vi bygga mer spår för regionaltrafiken, jag har nämnt Borås-Göteborg. Alingsås-Göteborg måste byggas ut. I och med dubbelspår i Öxnared i Göteborg får vi möjligheter till regionaltrafik Vänersborg-Trollhättan-Göteborg. I Skåne är Citytunneln bra för regionaltrafiken. Vänsterpartiet tycker fortfarande att det är en dyr lösning och att statens andel egentligen blev för stor. Men det här är en förhandlingsuppgörelse, och den ska vi följa. För det fjärde: kollektivtrafiken. Där är jag stolt igen över det investeringsbidrag på 4,5 miljarder till spårbunden trafik som kommer till stånd. Och det behövs, för nu kommer ett litet inlägg där jag inte är så nöjd. Många länshuvudmän är i ett bekymmersamt läge. Upphandling och konkurrens betydde i början av länshuvudmannareformen mycket kraftiga vinster för samhället, men hur ser det ut i dag? Jo, många mindre bussbolag och taxiföretag har slagits ut. Bussbranschen har haft en period med mycket låg lönsamhet. I dag konkurrerar ofta bara två tre stora företag på bussidan när trafikhuvudmän gör sina upphandlingar. På tågsidan är konkurrensen ännu sämre. Det resulterar nu i anbud som betyder höjningar med 15 Jag gillar inte den här utvecklingen, för det är alltid landsting och kommuner med dålig ekonomi som drabbas värst. Hur ska fattiga Norrlandskommuner och landsting med stor befolkningsminskning kunna satsa på kollektivtrafiken när man har fullt upp med att försöka klara sjukvård, äldreomsorg och skola? Det är ingen bra utveckling. Jag har fått brev från ungdomar som jag gärna visar. Det finns ungdomar som tycker att vi ska ha tåg i Värmland också. Även SJ AB, det bolag som sköter persontrafiken, är i kris. Chefen lämnar därför att de inte kan ta ansvar för säkerheten. Underhåll, service och kvalitet är ett bedrövligt kapitel. Vi har försenade tåg, och missnöjda resenärer är legio. Den här uppdelningen i en massa bolag och outsourcing av verksamheter i mängd och interndebiteringar kostar pengar. Inte ens departementet kan hålla rätt på SJ:s alla bolag. Jag har i min hand ett yttrande från Statens järnvägar där Justitiedepartementet bett SJ yttra sig över en departementspromemoria om åtgärder mot klotter. SJ:s yttrande lyder: Statens järnvägar, som är en avvecklingsorganisation, har inga synpunkter på promemorian. Det var SJ AB som skulle ha haft remissen. I mina mest mörka stunder tror jag att hela SJ är ett avvecklingsbolag. Green Cargo höjer sina anbud kraftigt i glesbygden till sågverk och industrier. Vem tar samhällsansvaret? Vem tar ägaransvaret? Vem tar ansvaret för att de transportpolitiska målen nås? De socialdemokrater jag möter i Kollektivtrafikutredningen är bekymrade. Jag hoppas att regeringen också kommer att ägna sig lite grann åt den frågan. Det räcker inte med infrastruktur, vi måste ha trafik på spåren också. Slutligen till frågan om Estonia. Jag har för partiets räkning redan deltagit i partiöverläggningar med regeringen, och vi har där sagt nej till en ny haveriutredning. Det är fortfarande vår uppfattning. Så vill jag rikta ett tack till Per-Richard Molén för en trevlig samvaro. Jag var lite orolig här ett tag vem som skulle kalla oss kommunister i fortsättningen, men Elver Jonsson verkar ta upp Moléns fallna mantel, så jag tror att det kommer att ordna sig. Tack, fru talman!
Fru talman! Om Sture Arnesson är orolig för att ordet kommunist kommer bort kan jag väl gärna ta över rollen att använda det i fortsättningen. Jag tycker att Sture Arnessons anförande andas av att han söker konflikt mellan storstad och landsbygd. Jag tycker att den diskussionen är förlegad. Jag sade i mitt anförande att landsbygden är beroende av storstad och storstad är beroende av landsbygd. Jag ser inget problem i att komma hem till Värmland och säga att jag står för att det ska göras satsningar i Stockholm. Getingmidjan är ett tydligt exempel. Förbifarter i Stockholm ställer jag upp på. Det är viktigt för hela vårt land att näringen och de som verkar i storstäder också har en dräglig situation. Men det är underbart i all bedrövelse att höra Sture Arnesson ta alla exempel på järnvägssatsningar som ska göras. Jag måste fråga Sture Arnesson var han får tag på allt detta. Banverket som sitter med all sin kompetens osv. har inte något förslag som täcker upp till de ramar som man nu vill satsa på, men Vänsterpartiet har det uppenbarligen. Det är väl där det ligger, att Vänsterpartiet känner sig mera kompetent än Banverket i den delen. Det är det som är lite skrämmande, och det är det som jag har kritiserat ett antal gånger i denna kammare. Ingen kommentar till Värmlandstrafiken, det är bara en lokal fråga. Jag kan bara konstatera, Sture Arnesson, att det är en massiv vänstermajoritet i den styrelsen, så Sture Arnesson får nog gå hem och tala med dem till att börja med.
Fru talman! Jag konstaterar att vi är eniga om getingmidjan. I övrigt är vi inte eniga. Kringfarter i Stockholm tror vi inte, Jan-Evert Rådhström, löser problemen. Det måste vara en kombination av många saker, där trängselavgifter och ökad satsning på kollektivtrafik också ingår. När vi kom fram till dessa 100 miljarder läste jag i en skrift från Banverket som hette Stomplan, gods, satsning hög. Jag anbefaller den till läsning. Det mesta jag har nämnt har jag tagit ur den. Vad gäller Jan-Everts engagemang för folk i glesbygden hör det tydligen inte hemma här, vilket jag konstaterar.
Fru talman! Det är precis det engagemang som jag har för både de som bor i storstad och de som bor i glesbygd. Det är kanske det som är skillnaden, att jag ser fördelar för hela vårt land. Det är därför som jag har lagt fram ett förslag som innebär satsningar på framför allt vägar som gagnar hela vårt land. Det är där som vi skiljer oss åt, Sture I sitt anförande lät Sture Arnesson stolt. Är Sture Arnesson lika stolt när han pratar med folk på landsbygden om hur vägunderhållet kommer att se ut? Enligt de rapporter om vägunderhåll som både jag och Sture Arnesson har fått innebär 7,2 miljarder inte att man kommer till rätta med det bristande underhållet i vårt vägsystem. Är Sture Arnesson trots detta fortfarande stolt?
Fru talman! Jag vet inte. Förra infrastrukturpropositionen, som kom till i samarbete med Centern, omfattade 36 miljarder. Nu, tre fyra år senare, satsar vi 104 miljarder, varav en stor del av pengarna är öronmärkta för tjälsäkring och bärighet - sådant som kommer glesbygden till del. Jag har inga problem med att komma till Värmland och skogslänen och försvara det här. Jag tycker att det är en bra satsning. Jag är stolt även över den delen.
Fru talman! Först vill jag säga att jag är något överraskad över Sture Arnessons och Vänsterpartiets hänförelse över EU. Det var något nytt. Jag har också en fråga, och den gäller Vänersjöfarten. Jag har tidigare tagit upp att det finns beräkningar som visar att godsfrakt med sjöfart är det miljövänligaste transportsättet. Därför undrar jag varför Vänsterpartiet och Sture Arnesson inte har agerat för ett bättre stöd. Sture Arnesson vet mycket väl vilken situation som Vänersjöfarten har hamnat i efter det att Om det inte händer någonting snarast kommer det till syvende och sist inte att finnas någon sjöfart från Karlstad och angränsande hamnar. Det skulle få katastrofala följder för de företag som är beroende av en transport som kan frakta skrymmande gods. Nu när det har visat sig att sjöfart är det miljövänligaste och det finns nya säkrare fartyg undrar jag varför Sture Arnesson inte har bidragit till att göra det möjligt för Vänersjöfarten att överleva.
Fru talman! Jag instämmer delvis i det som Viviann Gerdin säger. Men jag vet inte riktigt var Centerpartiet står. Många av dem som vill underlätta för Vänersjöfarten säger att man samtidigt ska höja banavgifterna för att det ska bli konkurrensneutralitet. Det ställer jag inte upp på. Det skulle bara leda till att det blev fler lastbilar på vägarna runt Vänern, och det vill jag inte ha. Många av de transporter som har försvunnit ingår i ett stort system där Stora transporterar från Kvarnsveden via järnväg med ökade volymer på vagnarna i systemtåg ned till Göteborg för vidarebefordran med fartyg ut i stora världen. Att Skoghall och Grums, som tillhör samma koncern, fraktar sitt gods på samma sätt och kopplar in sina vagnar på dessa tåg är väl inget märkvärdigt. Det kan vi inte ha några synpunkter på. Det är naturligt. Sedan delar jag Viviann Gerdins åsikter om att farledsavgifterna ska justeras och att vi ska försöka att klassa Vänern som ett innanhav. Det pågår ett arbete med detta i departementet, och jag hoppas att det ska bli bra.
Fru talman! En sak är Sture Arnesson och jag överens om, och det är att detta är en kostnadsfråga. Det är främst genom att göra Vänersjöfarten kostnadsneutral med järnvägen som man spelar på lika villkor. Så sker inte i dag. Järnvägen har en fördel genom de sänkta banavgifterna. Kärnfrågan är om Vänersjöfarten ska betraktas som insjöfart och inräknas i landtransportsystemet. Då skulle man kunna få finansiering via anslag på samma sätt som vägar och järnvägar. Vi tycker att även Vänsterpartiet borde inse att det är en bra för miljön att frakta gods med sjöfart och inte enbart på järnvägen. Då kan också de som köper dessa tjänster välja det som de finner mest attraktivt.
Fru talman! Då kan jag konstatera att vi är överens. Vi försöker gemensamt att sträva efter att Vänern ska klassas som ett innanhav. Men, som sagt, någon höjning av banavgifterna kan jag inte ställa upp på.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i det bifallsyrkande som mina ärade partikamrater redan har framställt. Efter många års löften kom äntligen infrastrukturpropositionen. Men trots att den är full av vackert tal kan vi konstatera att det inte följs upp på samma tydliga sätt i budgetpropositionen. De vackra orden ska finansieras över en tolvårsperiod med början från 2004. Fram till dess ska verksamheten framför allt lånefinansieras. Men denna verklighet har Johnny Gylling redan redogjort för i ett tidigare inlägg. För min egen del ska jag tala om järnvägens stora betydelse för att vi ska få en fortsatt stark utveckling i vårt land, och då framför allt utanför våra tre storstadsområden. Fru talman! Att järnvägen både är och har varit en av de viktigaste infrastrukturella investeringar som har gjorts i vårt land är det ingen som i grunden ifrågasätter. Det är därför glädjande att se att det finns ett så stort engagemang i riksdagen när det gäller att järnvägen även framgent ska ha en oerhört viktig roll att spela för att på ett miljövänligt sätt transportera både gods och människor. Tydligast ser vi järnvägens betydelse där man har gjort investeringar och satt in nya moderna personoch godståg. Sträckan Göteborg-Stockholm och Mälarbanan visar med all önskvärd tydlighet att en modern järnväg kan konkurrera ut både flyg och bil som transportmedel. Samtidigt är det viktigt att utbyggnad och modernisering sker på ett för samhället och medborgarna ekonomiskt hållbart sätt. Vi har därför valt att säga nej till bl.a. dyrgripen Citytunneln, och vi uppmanar riksdagens majoritet att göra detsamma. Enligt vår mening är det bättre att dessa miljarder satsas på andra alternativ till Citytunneln. På samma sätt vill vi att finansieringen och styrningen av Botniabanan ses över. Vi är således i grunden positiva till Botniabanan, men vi anser att den måste slutföras på ett ekonomiskt godtagbart sätt. Kritiken som förs fram av en del om att Botniabanan aldrig kan bli samhällsekonomiskt lönsam delar vi inte. Vi anser att det finns ett stort samhällsintresse i att även Norrlands vägar och järnvägar rustas upp. Fru talman! Vad det gäller stora järnvägsprojekt som Europakorridoren anser vi att det är bra att kommunerna engagerar sig i dessa stora och viktiga infrastrukturella framtidsfrågor, även om vi på kort sikt inte riktigt ser hur man ska kunna finansiera och genomföra ett så stort projekt. Samtidigt finns det flera förslag som är framarbetade och som man kan börja titta på. Vi har exempelvis diskussionen om upprustning av Inlandsbanan, så att den ska klara 25 tons axeltryck. Västkustbanan och Hallandsåstunneln bör snarast färdigställas. Getingmidjan i Stockholm och järnvägsinfarkten i Göteborg måste åtgärdas. Nyköpings och Östgötalänkarna bör påbörjas. Samtidigt som vi påbörjar och genomför alla dessa projekt bör vi aktivt arbeta för att hitta synergieffekter mellan de olika trafikslagen. Vi kristdemokrater ser därför positivt på godstransportdelegationens förslag om knutpunkter för att underlätta samordning mellan flyg, bil, sjöfart och järnväg. Utbyggnad av järnvägen, så att den knyter samman de olika trafikslagen, är därför enligt vår mening en ytterst viktig samordningsfråga. Grundinställningen bör vara att vi behöver fler och bättre miljövänliga kommunikationer - inte att det ena eller andra kommunikationsslaget ska minska eller avskaffas. Vi ser därför positivt på all den forskning som just nu pågår inom alla trafikslag för att både miljömässigt och ekonomiskt förbättra våra framtida kommunikationssystem. Fru talman! När det gäller finansieringen anser vi i princip att det är bra att utskottsmajoriteten satsar på järnväg, men man glömmer enligt vår mening att utnyttja de fördelar som finns med olika former av Tittar vi på uppbyggnaden av Arlandabanan är det uppenbart att det just inom järnvägssektorn finns stora fördelar med att använda sig av denna typ av finansiering. Jag tänker då framför allt på att man kan tidigarelägga investeringar. Genom en mer öppen hållning i denna fråga hade flera projekt kunnat starta mycket tidigare, vilket hade gjort att både industrin och privatpersoner hade fått möjligheter att utnyttja de nybyggda och upprustade järnvägarna. Kristdemokraterna beklagar därför att socialdemokraterna trots en tidigare positiv inställning till denna typ av finansiering nu har lagt sig platt för Vänsterns i många stycken trafikfientliga politik. Med detta, fru talman, vill jag önska alla både god jul och gott nytt år.

Fru talman! Under flera årtionden på senare delen av 1900-talet dömdes järnvägen ut. Åtskilliga järnvägssträckor lades ned och ersattes av andra transportalternativ. I dag upplever vi en renässans för järnvägen. Vi ser järnvägen som ett energieffektivt och trafiksäkert transportsystem, om nu SJ får ordning på materiel och tider. Energiförbrukningen är låg per personkilometer och per tonkilometer. Miljöpåverkan är låg vad gäller utsläpp i luften, förutsatt att använd elenergi inte framställs i fossileldade kraftverk. Dieseldrivna lok och motorvagnar är dock källa till vissa miljöproblem. Dessa kan avsevärt reduceras med modern teknik. Miljöpåverkan i form av buller, vibrationer och markskador från järnvägarna är däremot kraftig. Problem av denna art får inte viftas undan. Här behövs mer forskning och utvecklingsarbete. Folkpartiet liberalerna anser att en fortsatt avreglering av järnvägstrafiken medför stora fördelar. Konkurrens gynnar kunderna och på sikt sektorns modernisering och attraktionskraft. De erfarenheter som hittills gjorts av konkurrensen vid länstrafikhuvudmännens upphandling är att trafikkostnaderna har kunnat sänkas avsevärt, till nytta för såväl skattebetalarna som resenärerna. Nya operatörer har också kunnat etablera sig, och ett stelt monopolsystem har kunnat ersättas med flexibilitet och modernare företagsformer. Vi anser att samtliga järnvägssträckor måste konkurrensutsättas. I infrastrukturpropositionen markerar regeringen vissa infrastrukturprojekt på järnvägssidan som är speciellt angelägna att genomföra. Det gäller tunneln genom Hallandsåsen, Botniabanan, Citytunneln i Folkpartiet anser att det är angeläget att Hallandstunneln färdigställs. Det måste dock göras på ett sådant sätt att miljön kan säkras. Likaså måste Citytunneln i Malmö byggas. Det är viktigt inte minst nu när Öresundsbron är färdig. Fler spår genom centrala Stockholm är en fråga av riksintresse. Folkpartiet förordar här en pendeltågstunnel. Det enda av dessa projekt som vi är tveksamma till är Botniabanan. Ska denna järnväg färdigställas måste inslagen av privat finansiering öka. Det verkade på näringsministern när han talade förut som att också han tänker så. Fru talman! Regeringen och näringsministern slår sig för bröstet och säger att de nu föreslagna infrastruktursatsningarna är de största i modern tid. På järnvägssidan föreslår man en gigantisk satsning på 100 miljarder kronor på 12 år. Det är mycket pengar. Vi har förut hört att SIKA har kritiserat satsningen för att vara alldeles för stor för att vara samhällsekonomiskt lönsam. Folkpartiet har också farhågor när det gäller storsatsningar på järnvägar. Det är inte så att vi inte vill ha satsningar på järnvägar. Vad vi saknar är en bättre analys av olika projekt. Järnvägen kan aldrig bli ett alternativ till vägarna i landets mer glest bebyggda delar. Att bara kasta fram så stora summor som regeringen nu gör på järnvägssidan är inte bra. Vi kan ändå aldrig få ekonomi i att bygga räls till varje hus i Sverige. Det gick inte ens med den statliga bredbandssatsningen. Fru talman! Jag skulle också vilja passa på att ta upp en del frågor kring den del av Sverige som är mitt närområde, nämligen Västsverige och västra Det behövs kraftfulla insatser, kanske främst på vägsidan, i hela Västsverige. Vägverkets Region Väst har beräknat behovet till 22 miljarder kronor. Vägarna är många: E 6, E 20, riksväg 40, riksväg 44 och riksväg 45. Det finns säkert fler vägar, men dessa för regionen viktiga pulsådror har varit aktuella i debatten i flera år eller rentav årtionden. Detta gäller speciellt E 6, som jag tillsammans med kommunikations och näringsministrar ägnat åtskillig tid och kraft åt under mina snart 20 år i riksdagen. Ännu har inte denna väg motorvägsstandard genom hela Bohuslän, och det är stor skam. Jag hoppas att det ska bli verklighet under den närmaste framtiden, som utlovats. Det skamliga är att regeringens s.k. gigantiska satsningar inte räcker till mycket. Av kanske fem angelägna vägprojekt i regionen räcker regeringens pengar till att ordna ett projekt. Det behövs med andra ord betydligt mer pengar till vägarna i Västsverige. Det har Folkpartiet tagit med i sitt budgetalternativ. Vi är dessutom, till skillnad från regeringen, villiga att satsa på andra ekonomiska lösningar. Man skulle kunna genomföra satsningar på kvarvarande delar av E 6 och riksväg 40 med annan finansiering. Därmed, fru talman, ställer jag mig bakom de reservationer som Elver Jonsson yrkade bifall till under sitt anförande tidigare. Jag vill också rikta ett varmt tack för ett gott samarbete till Per-Richard Molén från oss i fp. Vi hoppas att du ska få en angenäm tid efter det att du slutat i riksdagen.

Fru talman! Visserligen gav jag en kopia på mitt anförande till stenograferna, men jag är inte helt övertygad om att jag hinner med allt, trots att jag har försökt komprimera det en del. Jag tänkte också att jag skulle undvika att alltför mycket kommentera vad som har sagts i dag, men jag kan ändå inte avhålla mig från att kommentera ett par saker inledningsvis. Det är i första hand kombattanten från norra Värmland Jan-Evert Rådhström som jag vill rikta ett par ord till. Han påstår - det har varit flera i debatten som har påstått - att Banverket inte har planer för hur man ska använda de pengar som vi vill att man ska få del av - Det Jan-Evert säger är kanske sant. Men tänk efter. Vad är det nu som ska hända? Jo, nu ska en ny planeringsprocess sättas i gång - en planeringsprocess som ska omfatta 100 miljarder i nyinvesteringar. Om det i dag inte finns färdiga planer är det väl helt naturligt att de ska tas fram under nästa år, och sedan ska de beslutas under 2003. Då kommer det med all sannolikhet att finnas färdiga planer. Att i dag stå och raljera över att det inte finns någonting bevisar att man inte har förstått vad planeringsprocessen är. Jan-Evert Rådhström raljerade också i sin debatt med Sture Arnesson över detta med att vara stolt. Jag kan säga som Sture Arnesson: Jag kan vara stolt över att komma hem till norra Värmland och presentera det här förslaget, som vi nu ska ta beslut om under morgondagen. 364 miljarder till infrastrukturen - det är inget dåligt förslag, Jan-Evert. Att det dessutom öronmärks 17 miljarder till de typer av vägar som vi i skogslänen är så beroende av är inget dåligt förslag, Jan-Evert. Jag kan vara stolt över att presentera dessa förslag. Det finns mycket annat i detta som jag också tycker att Jan-Evert Rådhström ska läsa på. För mig verkar det som om Jan-Evert endast tagit del av de förskotterade pengarna, 12 miljarder för de tre närmaste åren, och sedan slätar ut dem över hela perioden. Läs propositionen fullt ut, Jan-Evert Rådhström! Då kanske även Jan-Evert Rådhström blir nöjd. Sedan, fru talman, vill jag också säga ett par ord angående Vänersjöfarten. Det låter på er som debatterar detta som om det inte är näringen i regionen Värmland eller närliggande regioner som ni ömmar för. Ni ömmar för dem som håller på med själva sjöfarten på Vänern. Ge dem bara lite stöd så är detta inget problem! Sjöfarten på Vänern är i princip så som redarna och sjöfartsnäringen på Vänern vill ha den. Det är en inre vattenväg, Viviann Gerdin, på Vänern, Göta älv och Trollhätte kanal för inhemsk sjöfart, men icke för utländsk sjöfart som går underbemannad, kanske med lågprisbesättning, och inte har en kompetent befälhavare som kan vattnen och därför behöver lots. Men för inhemsk sjöfart är det redan en inre vattenväg. Detta har konstaterats i utredningar. Godstransportdelegationens utredning föreligger, och det ska komma fram förslag på detta. Då tycker jag att det är märkligt att en samlad borgerlighet redan nu kräver stöd av ett eller annat slag för Vänersjöfarten. Detta har jag uttryckt, fru talman, då jag också tycker att det är viktigt att vi har Vänersjöfarten kvar, i ett särskilt yttrande i betänkandet där jag just påpekar att det i detta sammanhang inte är möjligt att gå ifrån vad Godstransportdelegationen har utrett. Låt den utredningen få bli beredd på vanligt sätt, så är jag övertygad om att vi kommer att ha en Vänersjöfart också i framtiden! Fru talman! Jag ska så gå tillbaka till det jag hade tänkt säga. Tanken var väl att den här delen av dagordningen skulle innehålla några ord om järnvägen. Jag gjorde i morse ett omskrivet anförande och har nu komprimerat det ytterligare, för att försöka spara så mycket av kammarens tid som möjligt, och jag ska nu bara dra några korta saker som vi socialdemokrater tycker är positiva i det betänkande vi har att besluta om. Ett väl utbyggt järnvägsnät anpassat för hela landet - det är vad vi nu skapar förutsättningar för. Vi gör det bl.a. genom att via lån i Riksgälden utöka budgetmedlen för de kommande tre åren med 865 miljoner till järnvägsinvesteringar. Men vi gör det framför allt genom att, som vi har hört här, i den kommande planeringsprocessen skapa ett utrymme på 100 miljarder till nyinvesteringar och 38 miljarder till drift och underhåll. Jag har i tidigare riksdagsdebatter sagt att har vi inte ett väl utbyggt järnvägsnät över hela landet kommer vi heller inte att kunna erbjuda våra industrier alternativ för de långväga transporterna, ej heller erbjuda den enskilde alternativ till bilåkandet vid medellånga eller längre resor. Utan utvecklade transportmöjligheter på spår för såväl gods som personer kommer vi heller inte att kunna nå de miljömål och den framkomlighet som vi tidigare har uttalat oss för här i kammaren inom det transportpolitiska området. De investeringsmedel som vi nu förhoppningsvis ställer till förfogande föreslås - förutom att fyra utpekade projekt ska fullföljas, vilket näringsministern tidigare pratade om - gå till miljöförbättrande åtgärder samt statsbidrag till spåranläggningar och terminaler som staten inte är huvudman för. Vidare ska de gå till bidrag till större ombyggnader av järnvägsstationer. I det sammanhanget är det mycket positivt att Banverket nu blir huvudman, så att säga, för de verksamheterna. Man tar över ansvaret från Vägverket. På det sättet - detta sagt som en liten parentes, eftersom det har varit mycket Värmlandsdiskussioner här - tror jag att det skapas bättre förutsättningar för att det i länet Värmland och i Karlstads kommun så småningom kan byggas ett nytt resecentrum. Jag vill också poängtera det nya statsbidraget till trafikhuvudmännen vad gäller investeringar i rullande material. Det tycker jag också är mycket positivt. Det betyder återigen att Värmlandstrafik, som varit på tapeten här tidigare, kanske inte behöver höja sina taxor så mycket i framtiden som man hittills varit tvungen att göra, i och med man kan få statsbidrag till sitt spårmaterial. Jag tycker också att det är väldigt positivt att Banverket nu blir ansvarigt för länsjärnvägarna. Detta gör att det utrymme som finns inom länsramarna inom respektive region räcker till ytterligare satsningar i det glesa vägnätet eller ytterligare satsningar på bl.a. kollektivtrafik. Man behöver alltså inte använda länsanslagen till länsjärnvägarna. Vad gäller andra objekt har det hela tiden frågats i debatten varför inte det projektet eller det projektet är med. Det beror ju på, som jag sade inledningsvis som en kommentar till Jan-Evert Rådhström, att det nu är en ny planeringsprocess som ska i gång. Därför ska man inte från regeringens och riksdagens sida peka ut projekt. Det har också regeringen varit försiktig med. Man har i och för sig gett exempel i propositionen. Man säger att Nyköpingslänken, Östgötalänken och Haparandabanan kan komma att förverkligas. Ja, det skapas möjligheter för dem med de 100 miljarder som nu ska ligga i planeringsprocessen. Men det kan också gälla många andra både järnvägar och andra behov inom järnvägens område, t.ex. resecentrum - om nu regionerna tycker att de vill prioritera så. Sedan har det, fru talman, rests en del frågetecken kring detta med att Banverket ska ta över ansvaret i planeringsprocessen för länsjärnvägar m.m. Jag vill då poängtera vad vi har försökt göra för att förtydliga att regionerna och länen ska ha kvar så mycket inflytande som möjligt över hur medlen fördelas över länsjärnvägar och liknande. Jag vill citera några rader från trafikutskottets betänkande nr 2 i just denna del: "Utskottet vill vidare göra klart att länen även fortsättningsvis kommer att ha ett stort inflytande i planeringen. Utskottet förutsätter också att såväl Vägverket som Banverket fördjupar sitt samrådsarbete och ökar insynen i sin interna beslutsprocess i syfte att på bästa sätt ta hänsyn till lokala och regionala strategier och program." Detta tycker jag borgar för att regionerna kommer att behålla sitt inflytande över var i regionen järnvägspengarna kommer att satsas.

Vi förutsätter att lösningen av spårkapaciteten får en bred majoritet både i Stockholms stad och i riksdagen och att färdigställandet av Hallandsåsen inte gör större intrång i naturen än lagstiftningen tillåter. Vi förutsätter också att Citytunneln i Malmö byggs utifrån högsta tänkbara miljökrav och i samverkan med regionen där nere. Detta, fru talman, är de kommentarer som jag skulle vilja ge till det här betänkandet, och jag yrkar som övriga socialdemokrater har gjort i dag bifall till reservation 8 i betänkande TU2 och i övrigt bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jarl Lander började med att säga att vi inte har förstått vad en ny planeringsprocess innebär. Jodå, det har vi mycket väl förstått. Jarl Lander höll ju med om att det kanske inte finns förslag i storleksordningen 100 miljarder, men planeringsprocessen ska väl se till att de kommer upp i den nivån. Det är just det som är problemet. Förslagen finns för att åtgärda bristande vägsatsningar. Det finns hur mycket förslag som helst. Problemet är den prioritering som görs av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, eller kommunisterna som de hellre vill bli kallade i dag. Det är det som är problemet, och detta kan vi naturligtvis hålla på och debattera hur länge som helst. Att Jarl Lander vill påstå att jag inte läst infrastrukturpropositionen kan vi lägga därhän. Jag kan gärna ställa upp på ett husförhör med Jarl Lander om vad som står i denna proposition. Det husförhöret ska jag nog gladeligen klara av. Den saken är klar. Jarl Lander är tydligen lika stolt som Sture Arnesson över den prioritering som görs och vill prata om hur bra det är. Men frågan är: Kan man vara stolt när man inte återtar det eftersatta underhållet med, som Vägverket säger, de 7,2 miljarder per år som kommer att vara den nivå som vi ska ligga på? Kan Jarl Lander stå i talarstolen och vara stolt över att vi inte gör en kraftig satsning på att återhämta det förlorade vägkapitalet under ett antal år?
Fru talman! Stolt kan jag vara över att socialdemokratin tillsammans med vänstern har presenterat ett infrastrukturprojekt som omsluter 364 miljarder kronor. Men den som vill ha mycket vill naturligtvis också ha mer. Det är klart att jag gärna hade sett att det varit 464 miljarder. Jag misstänker att Jan-Evert Rådhström då hade sagt att det skulle ha varit minst 500 miljarder. Det hjälper inte hur mycket vi säger att vi vill satsa på infrastrukturen. Det är alltid några som ändå vill ha mer. Men en förklaring till att det satsas relativt sett mycket på järnvägssektorn, Jan-Evert Rådhström, är att järnvägssystem inte fungerar förrän allt i systemet är utbyggt. Se på Västkustbanan! Se på systemen i Mälardalen och Stockholm! De fungerar inte fullt ut på grund av de flaskhalsar som finns. Vi har, och jag tror att t.o.m. Jan-Evert Rådhström är med på det tåget, att satsa på Stockholms central, bygga ut ett tredje spår eller hitta andra lösningar. Vi måste göra det, inte för Stockholms skull, utan för den tågtrafik som behöver gå förbi Stockholm och för de anslutningar som ska in och ut ur Stockholm. Detsamma gäller som sagt var Västkustbanan. Detsamma gäller utmed Norrlandskusten, där vi behöver ett dubbelspår till Norra stambanan. Vi behöver sortera undan snabbtågstrafik från långsamgående godstrafik. På annat sätt får vi inte ordning i järnvägssystemen. Därför behövs det mycket pengar dit. Men, som sagt var, jag skulle gärna ha haft mycket pengar också till vägsektorn. Men man kan inte få allt här i livet, därför är jag glad över att vi ändå har en pott på 17 miljarder till tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. Det gynnar Värmland.